Herr talman! Det Laila Bjurling nu pekar på som någonting som är ganska komplicerat när det gäller pensionärer är att det faktiska civilståndet spelar så stor roll för vilken pension man får. Om man fick önska skulle gifta och ogifta egentligen behandlas lika. Det är den metod som fungerar i alla väder. Nu är de ogifta pensionärerna ofta också de som har de allra lägsta pensionerna, och det är orimligt att tänka sig att man skulle sänka pensionen för dem som är ensamma, ofta äldre änkor. Det är i dessa penningknappa tider också alldeles omöjligt att tänka sig att man skulle höja gifta pensionärers folkpension till samma nivå som de ogiftas. För ögonblicket finns det inga planer i den vägen, även om det i och för sig skulle vara det mest eleganta systemet, som skulle framstå som rättvist för alla.
Herr talman! Jag kan nog se att det är en viss rättvisa i att man har olika pensioner om man faktiskt är ensamstående eller om man är två som delar på sina hushållskostnader. Trots allt är det billigare att vara två som delar på sina kostnader, sett just utifrån att man har en hushållsgemenskap. Men nu pratar vi bara om folkpensionsdelen, inte om den del som man har tjänat in genom sitt arbete. Inom vissa delar av socialförsäkringssystemet räknas i dag två vuxna människor som inte har gemensamma barn som två ensamstående och får två pensioner för ensamstående fast de rimligtvis borde ha delade inkomster och delade utgifter. Men inom andra delar av systemet räknas man som sammanboende. Det där tycker jag är litet oredigt.
Herr talman! Det kan finnas skäl att titta på den här frågan också. Dock vet vi att det är mycket svårt att sist och slutligen vara säker på att människor inte sammanbor ändå, om de flyttar ihop på gamla dar och väljer att "leva i synd". Det ger onekligen, med dagens system, betydligt högre pension. Men det är också ett väldigt knepigt problem att lösa. I vilken mån skulle man betrakta de äldre som bor tillsammans som sammanboende? Vi har inte den typen av civilståndsbehandling i övrigt i systemet. Men frågan blir naturligtvis mer och mer aktuell ju fler av de sammanboende äldre som kan tänkas komma i den situationen. Än så länge är de trots allt en minoritet.
Herr talman! Jag har ingen uppfattning om hur många det är fråga om. Det kanske inte är så väldigt många. Men jag tycker ändå att det känns som om man borde samordna det här sammanboendebegreppet i alla system, så att det inte är olika i olika system, i alla fall för oss som uppger att vi bor ihop. Det kan vara svårare att kontrollera dem som inte uppger att de bor ihop, det kan jag hålla med om. Jag tackar än en gång så mycket för svaret.

Herr talman! Anders Ygeman har frågat mig hur regeringen vill verka inom FN för att världssamarbetet skall återvinna de unga generationernas förtroende. Jag anser det vara av avgörande betydelse att ungdomar runt om i världen känner samma förtroende för FN som vi som var unga i världsorganisationens barndom gjorde. Utan en fast folklig förankring kan FN inte bli den organisation för främjande av fred, säkerhet och ekonomisk rättvisa som vi vill att den skall vara. I mitt tal vid FN:s 50-årsjubileum i New York förra månaden framhöll jag att FN måste reformeras och anpassas för att bättre kunna möta de nya globala utmaningarna. En sådan process är också nödvändig för att den unga generationen skall känna att FN uppmärksammar frågor som särskilt angår den. De globala miljöhoten, narkotikahandeln, bristen på jämställdhet, arbetslöshet samt hiv och aids är några exempel på nya frågor som FN måste bli bättre på att diskutera och hantera. Vid jubileumssessionen anordnade jag därför ett "minitoppmöte" med 15 andra stats och regeringschefer. Syftet med detta möte var att diskutera hur politiska ledare från ett antal länder som är särskilt angelägna om att skapa ett starkare FN på bästa sätt kunde stödja den nödvändiga reformprocessen. Vi kommer att fortsätta att tillsammans driva på i reformfrågorna under den närmaste tiden. Jag tror också att ungdomars förtroende för FN kan öka om frivilligorganisationernas möjligheter att påverka världsorganisationens arbete kan stärkas. En mycket glädjande utveckling, som regeringen varmt har stött, har varit dessa organisationers aktiva medverkan vid de stora världskonferenserna om kvinnofrågor, miljö, befolkning, mänskliga rättigheter och social utveckling. I kommissionen för globalt samarbete har vi föreslagit att ett särskilt forum för det civila samhället inrättas. Vårt förslag går ut på att representanter för frivilligorganisationer skulle träffas varje år några veckor före det att FN:s generalförsamling inleds. Detta forum, som skulle kunna äga rum i FN:s byggnad i New York, skulle erbjuda en möjlighet för bl.a. företrädare för ungdomsorganisationer att diskutera de ämnen som regeringsföreträdare så småningom tar upp i generalförsamlingen. Jag är övertygad om att genomförandet av ett sådant förslag skulle bidra till att stärka förtroendet för FN, inte minst hos ungdomar. Regeringen har också varit pådrivande i utarbetandet av det världsungdomsprogram som antogs i FN för några veckor sedan. Jag välkomnar speciellt att ett särskilt ungdomsforum nu planeras bli ett årligt återkommande arrangemang.
Herr talman! Jag vill tacka statsministern för svaret. Det är viktigt att vi nu klarar av att stärka FN:s anseende bland ungdomar. Flera händelser har urholkat FN:s anseende. Man kan se på situationen i Somalia och den situation som tidigare har rått i Bosnien. Vi måste vinna kommande generationer för FN tanken och ett demokratiskt världssamfund. Däri ingår att skapa kanaler mellan FN och ungdomar och undomsrörelser genom vilka man kan diskutera framtiden på ungdomars villkor. Jag blev glad över svaret om ungdomsprogrammet och ungdomsforum. Tyvärr är beslutet om ungdomsforum inte nytt i FN. Man har beslutat om det flera gånger tidigare utan att beslutet har genomförts. Jag ser därför fram emot att den svenska regeringen kommer att vara drivande för att beslutet verkligen genomförs och att man engagerar sig i bildandet av kontaktkanaler. Jag vill också passa på att påminna om att generalförsamlingen flera gånger har uppmanat Sverige och alla andra FN-nationer att inkludera en ungdomsdelegat i FN-delegationen. Jag hoppas att det kan hända oftare än vad som varit fallet hittills. Jag hoppas också att vi i framtiden får se frukterna av regeringens ansträngningar på det här området.
Herr talman! Jag vill bekräfta att jag tycker att det är nödvändigt att vitalisera FN på en lång rad olika områden.

Givetvis är det då viktigt att ungdomar är med i den processen. Jag kan lova att vi det närmaste året intensivt kommer att arbeta för att vi skall kunna förverkliga så mycket som möjligt av detta.
Herr talman! Jag vill återigen tacka statsministern för svaret, och jag hoppas att vi nästa gång vi diskuterar FN ser ungdomsforum förverkligat.

Herr talman! Chatrine Pålsson har frågat mig om jag avser att ge någon i regeringen uppdraget att vara s.k. äldreminister. Frågor rörande de äldres situation ligger inom Socialdepartementets område, med socialministern som ansvarigt statsråd. I den meningen finns redan en äldreminister i regeringen.
Herr talman! Jag måste tillstå att mitt hjärta inte riktigt är med när jag pliktskyldigt tackar för svaret på Jag är ändå, herr talman, tacksam för att jag får möjlighet att ta emot det här svaret och kommentera den här för oss kristdemokrater mycket viktiga frågan. I den meningen finns redan en äldreminister i regeringen, säger statsministern. Statsministern måste naturligtvis inse att det inte är en äldreminister "i den meningen" som frågan avser. Vi behöver inte göra den här frågan vare sig större eller mindre än frågan om t.ex. en ungdomsminister. Det är precis samma sak i det fallet som med det som frågeställaren har tagit upp. Frågor som berör ungdomar faller inom olika departements områden, och där finns ansvariga statsråd. Det hindrar inte att statsminister efter statsminister har utsett en särskild ungdomsminister, som i flera regeringar har sammanfallit med civilministern, men som särskilt har utpekats som ungdomsminister och haft ett övergripande ansvar. Det är varken något mer eller något mindre som vi kristdemokrater efterfrågar när det gäller en äldreminister: någon som skulle få ett särskilt ansvar för hela detta sakområde inom regeringen. Det handlar inte bara om frågor som ligger inom Socialdepartementets område, där vi har två ministrar. Man kan också nämna exempel på andra frågor som berör äldre: tillgången till bibliotek, kultur och folkbildning. Ja, man kan naturligtvis nämna hur många frågor som helst. Varför är statsministern inte beredd att utse en äldreminister med ett övergripande ansvar, som tar vara på och bevakar de äldres intressen och behov?
Herr talman! Jag vill nog påstå att parallellen med ungdomsministern tvärtom visar att vi på samma sätt som vi har ett civildepartement där civilministern har ansvar för ungdomsfrågorna också har ett socialdepartement där socialministern har ansvar för äldrefrågor. Jag upplever inte, vare sig i den förra regeringen där kds deltog eller i den nuvarande regeringen, någon skillnad i det avseendet. Jag deltog själv nyligen i överläggningar med företrädare för landets pensionärsorganisationer och hade då tillfälle att som statsminister diskutera några av de viktigaste frågeställningarna. Vi hade en utomordentligt bra diskussion. Jag tycker att det bästa sättet att tillvarata de äldres intressen och engagemang är en kombination av att statsministern då och då träffar pensionärsorganisationerna och att socialministrarna oftare gör det. Däremot tycker jag att vi inom både den förra och den nuvarande regeringen kan vara självkritiska när det gäller att i olika avseenden följa upp detta arbete i praktiken. Jag skall gärna åta mig att försöka göra så att vi blir bättre på att tillvarata de äldres insatser.
Herr talman! Jag kan inte se att fakta talar för att vi har ett departement som har ansvar för ungdomsfrågor i den meningen att de olika typer av frågor som berör unga människor handläggs av Civildepartementet. En mängd frågor som berör ungdomar behandlas inom Utbildningsdepartementet. Det handlar om stora och viktiga frågor som i allra högsta grad berör ungdomar. Också arbetsmarknadsfrågor, som jag senare kommer att debattera med Anders Sundström, berör i högsta grad ungdomar. Så är det ju med de olika fackdepartementen - trots detta är en ungdomsminister utsedd. Ungdomar vet att det finns någon som bevakar och ser till deras intressen, någon som det är självklart att vända sig till i olika sammanhang. Jag förstår att pensionärerna uppskattar att få träffa statsministern. Oavsett vem som har ansvar för äldrefrågorna förstår jag att detta upplevs som en ynnest. Man träffar gärna statsministern och tycker att det är bra, men behovet av en äldreminister blir därför inte mindre.
Herr talman! Jag tycker att man skall se till resultaten. Där kan vi göra bättre ifrån oss än vi har gjort hittills. Jag tycker att vi skall ta hänsyn till att med ålder följer erfarenhet. Jag tänker här på möjligheten att t.ex. i samband med utredningar i större utsträckning utnämna äldre personer. Detsamma gäller förtroendeposter av olika slag. Dagens pensionärer är, till följd av det välfärdssamhälle de själva varit med om att bygga upp, friska och aktiva. De kan ta ansvar och de borde få större möjligheter att göra detta. När jag samtalar med pensionärerna och deras organisationer är det resultat som de vill åstadkomma. För egen del kommer jag att verka för att de äldres åsikter bättre och i större utsträckning än hittills tas till vara. Det tror jag att pensionärerna hälsar med tillfredsställelse.
Herr talman! Det tror jag; i varje fall hoppas jag att de verkligen gör det. Jag ser ändå att behovet är stort av att någon i regeringen har det övergripande ansvaret för hela detta sakområde där olika frågor behandlas i olika departement av fackministrarna. Det gäller alltså att någon bevakar äldrefrågor i vid mening; inte bara äldreomsorgs eller äldresjukvårdsfrågor utan alla slags frågor som har avgörande betydelse för att äldre människor skall få samma möjlighet som andra åldersgrupper att leva ett gott liv med hög kvalitet. Det gäller också att någon bevakar att äldre människor inte diskrimineras, något som vi upplever på många olika håll i samhället i dag.
I den mån det skulle behövas ytterligare samordning utöver socialministerns anser jag att det är statsministerns ansvar att göra detta. Det är jag beredd göra också när det gäller de äldres intressen. Jag tror att de äldre känner tillfredsställelse över att statsministern inte bara tycker att detta är viktigt utan att han också praktiskt engagerar sig i det och då och då möter dem för samtal och diskussioner.

Herr talman! Eva Björne har frågat mig om jag på något sätt kan medverka till att arbetshandikappade får bättre förutsättningar för meningsfullt arbete. I sin fråga anger Eva Björne att Samhall i Västernorrlands län ställer så höga krav på sin arbetskraft att handikappade arbetssökande vid arbetsförmedlingen inte kan få anställning. Det är viktigt att arbetstillfällen hos Samhall går till dem som har allra svårast att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Därför ställer staten tydliga resultatkrav på Samhall och arbetsförmedlingen. Ett av kraven innebär att minst 40 % av nyrekryteringen skall ske bland vissa prioriterade grupper som psykiskt utvecklingsstörda, psykiskt sjuka och flerhandikappade. År 1994 kom 45 % av de nyrekryterade till Samhall Midland från de prioriterade grupperna. Hittills i år har Midland nått 40 % rekrytering i fråga om de här grupperna. Det är arbetsförmedlingen som disponerar arbetstillfällena hos Samhall. Kontakter med förmedlingar i Västernorrland ger inte stöd för Eva Björnes beskrivning av Samhall Midland, som är Samhallföretaget i Västernorrland. Tvärtom talar förmedlingarna om goda relationer med Midland.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Det är väldigt bra att det råder goda förhållanden mellan arbetsförmedlingen och Samhall Midland i Västernorrland. Mina uppgifter har jag fått från länsarbetsdirektören i länsarbetsnämndens styrelse i Västernorrland. Detta var för en tid sedan och det kan hända att något har hänt under tiden. Att något är på gång vet jag. I ett sådant arbetsmarknadsläge som det vi har i dag krävs det omfattande arbetsinsatser både från arbetsförmedlare och från personal vid AMI för att få ett bra resultat. I de allra flesta fall måste de arbetshandikappade få möjlighet att arbeta på Samhall för att kunna komma ut på arbetsmarknaden och för att få riktiga arbeten. Det finns, precis som ministern säger, ett avtal mellan Samhall och Arbetsmarknadsverket som skall uppfyllas på det sättet att de arbetshandikappade skall kunna komma ut i arbete. När så inte sker upplever personalen både frustration och besvikelse över detta. Samhall har ju flera mål som de arbetar mot. Det är viktigt att de prioriterar målet att ge de arbetshandikappade arbete och att de i vissa fall kanske låter andra mål få stå tillbaka. Jag kan tala om för ministern att jag i går hade ett samtal med en ansvarig person vid Länsarbetsnämnden i Härnösand som berättade att han hade haft kontakt med Samhall. En person därifrån hade hört av sig och sagt att det här nu skall åtgärdas. Redan på torsdag skall de diskutera saken och försöka att lösa de problem som varit mycket stora i Västernorrland. Jag får tacka arbetsmarknadsministern för att indirekt ha hjälpt till med den lösningen.
Herr talman! Om vi skall vara på vänligt humör så vill jag säga att jag uppskattar att Eva Björne engagerar sig för de arbetshandikappade i Västernorrland. De som är ansvariga för Samhall har naturligtvis en väldigt svår arbetsuppgift. Det handlar om att uppfylla de lönsamhetskrav som jag och Eva Björne har ställt på dem i samband med regerings och riksdagsbeslut om bättre lönsamhet och större effektivitet och samtidigt klara det viktiga åtagandet när det gäller de handikappade - det är ju huvudsakligen därför som Samhall finns till. För egen del tycker jag att det är viktigt att poängtera att det är arbetsförmedlingen som disponerar platserna. Jag vill gärna uttala ett starkt stöd för att det skall vara på det sättet. Vad jag har kunnat få mig till livs är att man har redovisat bekymmer när det gäller att leva upp till de åtaganden som man sade sig kunna klara av för drygt ett och ett halvt år sedan. Nu gör man allt för att leva upp till dem och jag har ingen anledning att kritisera Samhall för deras sätt att hantera den här frågan.

Herr talman! Sten Andersson har frågat mig vad jag planerar att göra för att hindra att arbetslöshetsersättning lämnas till sjömän som i samband med att deras anställning upphör har betald ledighet från sin tidigare arbetsgivare. År 1981 avgjordes ett ärende i Försäkringsöverdomstolen. Betalning för inarbetad semester och kompensationsledighet räknades inte som utfört arbete. Den sökande ansågs därför inte ha arbetat tillräckligt länge och uppfyllde därför inte arbetsvillkoret. Han fick avslag på sin ansökan om ersättning. Sådan här betalning i samband med att anställning upphör omvandlas alltså inte till arbetad tid för att uppfylla arbetsvillkoret. Därför har sådan betalning inte hindrat att arbetslöshetsersättning lämnats om man uppfyllt arbetsvillkoret på annat sätt. Detta innebär inte att jag försvarar dagens synsätt. Arbetslöshetsersättningen är ett lappverk med på vissa punkter motstridande principer och behöver moderniseras. Regeringen tillsatte den 15 juni 1995 en utredning för översyn av arbetslöshetsersättningen. Efter det att utredningen under år 1996 lämnat sitt betänkande avser regeringen att återkomma till riksdagen med förslag om en ny arbetslöshetsersättning.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Sjömän jobbar, enligt avtal, en månad och är fria en månad men har betalt för bägge månaderna. Nu har man satt i system att fem dagar efter den månad man jobbat hämta ut a-kassa. När den månad under vilken man är fri har gått ut börjar man om med samma arbetsgivare. Därmed har man fått en icke föraktlig inkomstförstärkning. Jag förstår att statsrådet inser problemen här. Jag hoppas att utredningen skall komma till rätta med detta. Det här är ju mycket stötande, framför allt som det gäller en bransch som under lång tid har fått ett stort stöd från skattebetalarna. Att sedan utöka inkomsten och vissa månader få dubbel inkomst måste vara ytterst stötande. Än en gång, herr statsråd: Jag hoppas att utredningen kommer fram till något som är vettigt. Det är omöjligt att försvara inför gemene man, som möts med hårda regler när det gäller a-kassan, att andra så fundamentalt kan missbruka systemet.
Herr talman! Jag vill nog göra en liten modifiering beträffande det som Sten Andersson säger. Den princip som i dag gäller är att uppsägningstiden i det här fallet inte kvalificerar till en ny a-kasseperiod och inte heller leder till att man inte får ersättning sedan man kvalificerat sig. Skall man byta princip måste man göra det på bägge ställena. Det går alltså inte att bara byta på det ena stället. Jag kan i dag inte säga vilket av de två alternativen som är statsfinansiellt fördelaktigt. Jag tittar gärna på det och sedan får vi se under 1996 om vi skall göra en förändring. Beskriv inte detta som bara svart eller bara vitt! Här tillämpas faktiskt samma princip både för att komma in och för att hamna utanför försäkringen.
Herr talman! För klarhetens skull: Människor som enligt avtal jobbar en månad har alltså betalt också under en fri månad. Under delar av den fria månaden med full betalning har de samtidigt a-kassa. Jag hoppas att statsrådet delar min uppfattning att det ute bland allmänheten måste uppfattas som stötande att man har både lön och a-kassa för samma period.
Herr talman! Som Sten Andersson beskriver i sitt exempel är man inte uppsagd. Om jag rätt förstått det hela gäller Sten Anderssons beskrivning den som har sin ordinarie ledighet under en månad och som sedan återgår till jobbet. Under sådana förhållanden är det fråga om bedrägligt förfarande både från arbetsgivaren och från den enskilde om vederbörande fortfarande är kvar i anställning och uppbär a-kasseersättning.
Herr talman! Ett viktigt tillägg: Man säger upp sig när man jobbat sin månad som sjöman. Man har kontrakt som gäller bara en månad, men man har betalt för två månader! Det är däri problemet ligger. Således blir det en kortare anställningstid, och under den tid man får lön kan man också få a-kassa. Det kan aldrig ha varit meningen från början, och framför allt har detta kostat mycket pengar för statskassan. Jag hoppas att det här kan rättas till.
Herr talman! Återigen: Vi vet inte vad detta har kostat. I andra ändan kvalificerar ju inte uppsägningstiden till en kassaperiod. Det är bara anställningsperioden som räknas. Om man byter system vinner man i den ena ändan och förlorar i den andra. Nettot kan alltså bli noll, men det skall vi titta på.
Herr talman! Det gäller alltså personer som sätter i system att bara ha en månads anställningstid. Sedan får de betalt för en månad till, därför att det står så i avtalet. Detta system tillämpas av ett stort antal sjömän i dag. Enligt pressen kostar det - rätt eller fel - närmare 100 miljoner kronor om året. Detaljer kan diskuteras. I varje fall gäller det att försöka få ett system som kan försvaras utanför detta hus.
Herr talman! I den meningen har jag ingen annan uppfattning. Vi skall hitta stabila och sunda system. Men det hela måste vara konsekvent i bägga ändarna, och det skall vi se till att vi hittar fram till.
Herr talman! Rose-Marie Frebran har frågat mig om jag är beredd att lätta på volymkraven och ge arbetsförmedlingen friare händer. Rose-Marie Frebran tar upp en fråga som jag hyser det största intresse för, nämligen den om hur man skall styra den offentliga verksamheten. Den som har följt utvecklingen inom det arbetsmarknadspolitiska området under det senaste året kan inte undgå att märka den konsekventa och genomgående linje som jag har drivit: Det är den verkställande myndigheten, i detta fall Arbetsmarknadsverket, som bäst kan avgöra hur anvisade medel kan utnyttjas effektivast. Statsmakterna skall inte gå in med detaljregleringar utan koncentrera sig på ett fåtal övergripande krav på myndigheten. För Arbetsmarknadsverket har regeringen satt upp mål av två slag - dels kvalitativa, dels kvantitativa. Kvalitetsmålen avser förmedlingsinsatser för utsatta grupper som ungdomar, invandrare och arbetshandikappade. Kvantitetsmålen anger vilka volymer som regering och riksdag förväntar sig att verket skall uppnå för de anvisade medlen. Om man skall tillämpa denna typ av målstyrning, vilket jag anser, skall man inte samtidigt ange fördelningar av tillgängliga resurser på de olika åtgärderna. Styrningen måste naturligtvis kombineras med en uppföljning av hur målen uppfylls. Hur medlen skall fördelas och vilka ramar som skall gälla för olika åtgärder skall därför Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, besluta om utifrån den bedömning som myndigheten gör. Detta ställer krav på att myndigheten har en god överblick över de olika behoven i olika delar av landet. Det ställer också krav på en stor beredskap och en stor flexibilitet hos myndigheten att omfördela resurser och ompröva ramar så att medlen utnyttjas på effektivaste sätt. Arbetsmarknadsverket har denna beredskap och flexibilitet. Med detta vill jag säga att det inte är min eller regeringens uppgift att bestämma hur de arbetsmarknadspolitiska resurserna skall fördelas i ett enskilt län. Det skall AMS och respektive länsarbetsnämnd göra. De känner behoven och kan bäst göra de anpassningar och omfördelningar som behövs.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
Jag har i frågan till statsrådet citerat från propositionen. Det är inte brist på vackra ord och förhoppningar. Det är inte, synes det, någon brist vad gäller det som arbetsmarknadsministern sagt sig vilja åstadkomma. Men det är brist på möjligheter att uppfylla detta - att få jobba på nämnda fria sätt. Visst är det väl så att ingen annan än regeringen satt volymkraven när det gäller totalen. Men det finns inga möjligheter att uppnå det. Enligt uppgifter som jag fått i dag är detta inte unikt för Örebro, utan situationen är likadan över hela landet. Anser statsrådet kanske att samordningschefen på Arbetsförmedlingen i Örebro har fel när han säger att riksdag och regering har satt volymkrav som AMS sedan naturligtvis har fördelat ut till länsarbetsnämnderna i landet? De kan emellertid inte göra något. Det känner sig bakbundna och har ingen möjlighet att nå upp till volymkraven. De kan inte fylla de "billiga" åtgärderna, och pengarna tar slut när det gäller mera kvalitetsinriktade åtgärder med t.ex. köpt utbildning. Det finns därför väldigt små möjligheter att undvika flaskhalsar på företagen.
Herr talman! Jag är litet förvånad över Rose Marie Frebrans resonemang. Det är ändå rätt mycket pengar som regering och riksdag skickar över till Arbetsmarknadsverket. Det rör sig dels om medel som får användas av a-kasseanslaget, dels om åtgärdsanslag på årsbasis med rätt ordentliga belopp - uppemot 30 miljarder kronor. Skulle inte vi ställa krav på hur de medlen skall användas och ange att ca 240 000 människor skall hållas i åtgärder och att vissa kvalitetsmått skall nås för dem som är långtidsarbetslösa, för ungdomar, för handikappade och för jämställdheten? Vad är det för flathet ni representerar? Jag har aldrig varit van vid att få handskas så oförsiktigt med samhällets medel. Skickar vi pengar till en statlig myndighet där tjänstemän har i uppgift att utföra en politik som riksdagen fastlagt, är det klart att vi skall sätta upp mål för den politiken även om det kan vara besvärliga och svåra mål. Men så skall det vara - vi har ju ont om pengar och dessutom är det stora krav på oss. Jag måste därför få fråga: Anser inte fru Frebran att vi skall ha några krav på AMS?
Herr talman! Även om det är inlindade ord, förstår jag att statsrådet nu erkänner att det finns ett strikt volymkrav och att AMS och länsarbetsförmedlingarna skall leva upp till detta. Och de är dåliga, och de är flata när de inte lyckas få in människor i de billiga åtgärderna i en sådan omfattning att man uppnår det antal som statsrådet nu nämner. Det finns ju en rad olika anledningar till att man inte har uppnått detta, bl.a. den kommunala strejken, trögheten i att få i gång t.ex. datorteken, och trögheten i arbetsplatsintroduktion, där det är nästan omöjligt att göra något för ungdomar i åldern 20-24 år. Det är gratis för den som tar emot en 18-19-åring, och det är gratis om ungdomarna är över 25 år, men det kräver löften om anställning för mellangruppen. Hur skall man klara detta?
Herr talman! Jag tycker att fru Frebran nu är på gång att glida i väg litet grand. Sakfrågan handlar ju om huruvida riksdagen skall ställa krav på en myndighet. Man kan alltid diskutera om vi ställer för tuffa krav och om vi är vana att ställa hårdare krav än kds. Detta kan man alltid föra ett resonemang om, och det är jag beredd att göra. Men uppfattar jag er rätt om ni tycker att det är fel att vi ställer volymkrav på AMS? Ni menar alltså att man skall överlämna pengarna och sedan efter 18 månader fråga vad som blev av. Är det detta ni menar?
Herr talman! Statsrådet säger i svaret: "Styrningen måste naturligtvis kombineras med en uppföljning av hur målen uppfylls." Detta måste väl göras innan alla dessa månader har gått till ända? Därför tycker jag att den viktigaste frågan, när statsrådet ställs inför omöjligheten att nå upp till vissa volymer när det gäller en del åtgärder, är om det är rimligt att pengar ligger kvar från den potten och inte kan användas för andra åtgärder, vilket i detta aktuella fall skulle minska den öppna arbetslösheten med 350 personer per månad. Men dessa pengar skall ligga kvar, eftersom man inte uppnådde de strikta volymkrav som måste ställas i fråga om vissa åtgärder för att nå totalen.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till fru Frebran: Hur många färre skall få del av den aktiva arbetsmarknadspolitiken? Det är väl detta det handlar om? Ni anser att det är för mycket att 240 000 personer skall få del av dessa miljarder. Hur många färre skall få del av detta? Hur många skall gå öppet arbetslösa på grund av att de inte skall få del av detta?
Herr talman! I Örebro är det tvärtom. Just i dag går fler människor öppet arbetslösa än vad som skulle ha varit fallet om man mer fritt hade kunnat använda dessa medel. Det är möjligt att problemen är litet olika på olika håll. Men jag har fått signaler om att situationen är ungefär densamma över hela landet. Man skall uppnå olika mål. En sak som statsmakten mycket riktigt har lagt på AMS och länsarbetsnämnderna är att de skall se till att det inte uppstår flaskhalsar hos företagen. I detta sammanhang finns inte möjligheten att uppfylla det målet, eftersom man inte kan gå in med utbildning. I vissa fall uppstår det alltså målkonflikter när det gäller det som vi från centralt håll har lagt på dem. Det är besvärligt att det just när arbetslösheten är så hög som i dag kommer att uppstå flaskhalsar som man inte kan åtgärda eftersom utbildningarna redan är fulltecknade.
Herr talman! Jag konstaterar att min fråga nog blev litet obekväm. Läget är ju följande: Regeringen har, efter förslag från riksdagen, satt upp ett antal mål för AMS, kvalitativa mål och kvantitativa mål. När det gäller det kvantitativa målet har vi sagt att för dessa miljarder skall ca 240 000 personer vara föremål för åtgärder. Sedan har regeringen inte sagt att den skall lägga sig i hur man använder dessa olika åtgärder. Man för göra hur man vill och välja vilka län man vill. När regeringen har formulerat denna målsättning har det skett i samråd med AMS ledning. AMS ledning har också bedömt att dessa mål kan uppnås. Jag är litet förvånad över att Rose-Marie Frebran handskas så ovarsamt med pengarna att det första man som riksdagsledamot gör är att gå upp i talarstolen och säga att hon vill släppa på kraven och därmed låta fler få gå arbetslösa. Det tycker jag är konstigt.
Jag medger ytterligare ett inlägg från vardera talaren.
Herr talman! Jag är mycket förvånad över att statsrådet anser att jag som riksdagsledamot för Örebro län skall känna mig nöjd och glad över att det kanske kommer att finnas 40 miljoner kronor kvar i slutet av tolvmånadersperioden det budgetår som man har fått pengar för från AMS i Örebro län, dvs. att dessa pengar skall ligga oanvända medan den öppna arbetslösheten är högre än vad den skulle behöva vara.
Herr talman! Det är i så fall besvärande för dem som jobbar med dessa frågor i Örebro län. Det alternativ som Rose-Marie Frebran anvisar är ju att vi skall sänka kraven, att färre skall få del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och att fler skall gå öppet arbetslösa. Det kan knappast vara speciellt vettigt. Och jag är framför allt mycket förvånad över att Rose-Marie Frebran inte är beredd att ställa kvalitativa och kvantitativa mål på dem som får ansvaret att hantera så mycket pengar. För mig framstår det som slapphet.

Herr talman! Elisa Abascal Reyes har frågat mig om jag avser att verka för att Sverige ger ett ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter i Chile. Chile har en demokratiskt vald regering, som satt respekten för de mänskliga rättigheterna högt på sin dagordning. Ett aktuellt uttryck för detta är att Chile är en av medstiftarna till det internationella institutet för demokrati och fria val, IDEA, som invigs denna vecka här i Stockholm. Som ett resultat av fem års civilt demokratiskt styre har arbetsformerna förändrats för de chilenska organisationer som verkar för mänskliga rättigheter. I takt med att respekten för de mänskliga fri och rättigheterna återupprättats och de politiska fångarna släppts fria har nya frågor kommit i fokus: diskriminering, våld, droger samt fortsatt reformering av det chilenska rättsväsendet. Det kan i sammanhanget nämnas att den katolska kyrkan år 1992 beslutade att stänga sitt kontor för mänskliga rättigheter, Vicarian, med hänvisning till att rättsstaten återupprättats i Sverige stödde som bekant under åren 1973-1990 mycket aktivt militärdiktaturens offer och de krafter som verkade för en återgång till demokratiska samhällsformer. Med 1990-talet fick vi äntligen på nytt se en demokratiskt vald regering i Chile. I ljuset av den nya situationen har SIDA gjort en ingående bedömning av olika biståndsbehov. Just insatser genom SIDA inriktade på mänskliga rättigheter har successivt trappats ned till följd av den nya situationen. Fortfarande finns dock en hel del biståndsfinansierat stöd via svenska enskilda organisationer till MR organisationer i Chile. Jag har förstått att även de enskilda organisationerna i Sverige har gjort samma bedömning som SIDA och minskat sitt stöd under de senaste åren. I biståndsverksamhet måste prioriteringar göras. Svenska resurser bör användas där de gör störst nytta och där behoven är störst. Detta gäller också stöd till organisationer som verkar för mänskliga rättigheter. Det finns länder, även i Latinamerika, där situationen för de mänskliga rättigheterna är betydligt allvarligare än i Chile. Det är dock inte så att allt bilateralt bistånd till Chile har upphört. Inriktningen har dock ändrats och omfattar nu i huvudsak tekniskt samarbete, näringslivssamarbete, forskningssamarbete samt stöd till vissa kvinnoinsatser. Jag anser att det är glädjande att den demokratiska och ekonomiska utvecklingen i Chile har gjort det möjligt att såväl minska biståndets omfattning som att ändra dess inriktning.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag måste börja med att konstatera att jag inte delar Pierre Schoris syn på vad som är effektivt bistånd. Jag instämmer till fullo i att det finns länder i Sydamerika där situationen beträffande de mänskliga rättigheterna är betydligt värre än i Chile, men jag har tillsammans med Pierre Schoris partikollega Hans Göran Franck valt att göra en vidare analys av situationen i Chile. Jag tror att en liten mängd pengar skulle ge stora effekter. Den process som pågår i Chile får inte ses som ett spel mellan rättvisa och hämnd å ena sidan som har man har försökt påskina, dvs. en känslomässig debatt, och militärens rätt att ta makten 1973 å andra sidan. Detta är en känslomässig debatt som har dominerat medierna i Chile. Den verkliga diskussionen ligger ju i huruvida den militära makten är beredd att underställa sig den civila. I det här sammanhanget har de rättegångar som pågår just nu mot fångar med politisk anknytning en stor betydelse. Det handlar alltså om hur stor legitimitet de juridiska instrumenten skall kunna ge till en demokratisk process. Jag skulle vilja citera första stycket i en artikel som Hans Görans Franck publicerat i Dagens Nyheter. Det låter så här: "Chile befinner sig i en mycket kritisk övergångsperiod från diktatur till demokrati. De demokratiska krafterna behöver större internationellt stöd för att säkra en övergång till en fullständig demokrati.

Herr talman! Jag tror att vi nog är överens. Jag var själv med om att inleda stödet till de organisationer som Elisa Abascal Reyes vill fortsätta ge stöd åt. Det är SIDA som har i uppdrag att förvalta de pengar och resurser som riksdag och regering avsätter till kampen för mänskliga rättigheter i t.ex. Latinamerika. De har gjort den här bedömningen att man kan fasa ut i Chile, med tanke på den nya situationen, och i stället sätta in resurserna på andra områden där vi har diktaturliknande förhållanden. Men jag känner stor sympati för detta. Jag vet att de organisationer som är aktuella för oss två i den här diskussionen inte längre får pengar från den chilenska staten och det chilenska samhället. De är hänvisade till yttre stöd för sin överlevnad. Deras verksamhet är mycket viktig. Den har bl.a. att göra med tortyrskadade som behöver hjälp. Men möjligheterna är inte helt stängda att genom en enskild svensk organisation vända sig till SIDA för att verka för olika projekt som de här organisationerna har. Men SIDA självt kan inte göra något i det här läget. Jag vill rekommendera att Elisa Abascal Reyes går via en enskild organisation. Då uppnår vi samma syfte.
Herr talman! Det rör sig om ett akut stöd till rättshjälp. Det finns uppenbara brister i rättssystemet, särskilt när det gäller de politiska rättegångar som pågår i dag. Detta är ett spel mellan militär makt och civil makt. Det såg vi också genom det domslut som förhalades i in i det längsta vad gäller fallet Contreras i Chile nu i somras. Jag vill understryka att jag tror att det kommer att ha en oerhört stor betydelse för de andra länderna i Sydamerika hur mycket demokratin kan stadfästas i Chile, inte minst genom att Chile verkar aktivt på flera latinamerikanska konferensen. Det rör sig alltså om ett temporärt stöd mot uppenbara rättsövergrepp. Jag får väl vända mig till någon annan svensk organisation.

Herr talman! Marianne Andersson har frågat mig hur jag tänker använda de erfarenheter jag fått av den resa till Ryssland och Ukraina som några tjänstemän från regeringskansliet gjorde våren 1995 tillsammans med två riksdagsmän, däribland Marianne Andersson, samt företrädare för Judiska Centralrådet i Sverige. I Marianne Anderssons fråga uttrycker hon också förvåning över att Utlänningsnämnden, som hon uttrycker det, "uppenbarligen inte tagit något som helst intryck" av de erfarenheter som gjorts under resan. Låt mig först bara ge en kort bakgrund till resan och litet information om hur resultatet från resan har använts, innan jag kommenterar påståendet rörande Jag tog initiativ till studieresan efter det att jag blivit uppvaktad av Judiska Centralrådet rörande frågan om skyddsbehov i Sverige för judar från forna Sovjetunionen. Syftet med resan var dels att samla in information om hur förhållandena är för den judiska befolkningsgruppen i de här länderna, dels att här hos oss i Sverige skapa en öppen och förtrolig dialog mellan regering, myndigheter och de som företräder de asylsökande judarna i vårt land. Och jag menar att vi har lyckats med det. I resan deltog såväl tjänstemän från regeringskansliet, representanter från riksdagen som representanter från Judiska Centralrådet. Vid ett halvdagsseminarium i juni i år med deltagande av ett trettiotal personer, bl.a. från Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden, diskuterades intrycken och rapporten från den här resan. I oktober bjöd jag in Judiska Centralrådet, Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden till ett möte där vi öppet diskuterade olika aspekter på skyddsbehovet hos de asylsökande judar från f.d. Sovjetunionen som i dag finns i Sverige. Beträffande Utlänningsnämndens beslutsfattande vill jag bara säga att de, såvitt jag kan bedöma och enligt nämndens egen utsago, följer den praxis som den tidigare regeringen lade fast genom några s.k. praxisbeslut i slutet av 1993. Detta innebär att en del får stanna i Sverige efter sedvanlig individuell prövning, medan andra får avslag på sin ansökan. I sitt beslutsfattande väger Utlänningsnämnden in all den information som man har, vilket även inkluderar de erfarenheter man fått från den tidigare omtalade resan och det efterföljande seminariet. Låt mig avslutningsvis bara säga att regeringen inte har ändrat rådande praxis och inte heller önskar ändra den praxis som den föregående regeringen lade fast 1993. Då Marianne Andersson, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav tredje vice talmannen att Rigmor Ahlstedt i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Egentligen skulle naturligtvis Marianne Andersson ha stått här och tagit emot svaret på frågan eftersom hon har ett stort engagemang och en stor kunskap i frågan, men av naturliga skäl kan hon inte det. Jag ber att få hälsa från henne och framföra hennes varma tack för att frågan kom upp i dag. Den här frågan har ju hög aktualitet. Vi läser och tar emot rapporter om vad som händer i vår omvärld och i vårt eget land när det gäller kulturchocker och när det gäller t.o.m. ren rasism, förföljelser och trakasserier av människor. Det har ju även handlat om dessa frågor förut i frågedebatten i dag. Det är allvarliga signaler som vi får. Det kändes bra när jag läste svaret, och nu fick jag också höra det uppläst, att man har en förtrolig dialog. Jag tror att det är mycket viktigt eftersom det är så pass känsliga frågor. Jag tycker att det är bra att man handskas varsamt med dem. Men man kan inte bara handskas varsamt, ibland måste man också ta itu med frågorna. Det tror jag också att statsrådet gör. Det ber vi att få tacka för. Detta var ju en resa som skulle klarlägga hur förhållandena var i f.d. Sovjetunionen. Man hade också senare ett seminarium. Jag har förstått att man diskuterade i ett par timmar där. Det har efteråt kommit två rapporter som jag också har tagit del av och som visar att det finns all anledning till oro. Det har gått fem månader sedan resan, och det har gått tre månader sedan seminariet. Jag ser nu att man i oktober fortsatte en dialog, och det är bra. Det Marianne Andersson är förvånad över är att
Herr talman! När det gäller erfarenheter från resan är det inget tvivel om att det förekommer antisemitism i Ryssland och i Ukraina. Det är ju så. Det är inte staten som utövar den, men staten förmår inte alltid att skydda sina egna medborgare från dem som faktiskt utövar en antisemitisk verksamhet. Det leder i sin tur till att ett antal judar från dessa båda länder också har befunnits ha skyddsbehov i Sverige. De har asylskäl eller har befunnits ha så starka humanitära skäl att de har fått stanna av den anledningen. Det är ganska många som får uppehållstillstånd i Sverige om man ser till andelen som har kommit. Det är mot den bakgrunden. Rättstillämpningen är sådan, att om det blir en förvärrad situation i dessa båda länder i antisemitisk riktning - vilket vore mycket beklagligt, men det kanske är så - kommer också fler att få stanna i vårt land, eftersom det sker en individuell prövning av varje enskilt fall. Blir det lättare kommer färre att få stanna, blir det hårdare kommer fler att få stanna. Det är så mekanismerna fungerar. Det vore egendomligt om vi i Sverige exempelvis skulle acceptera det som delegationen såg i Ryssland. I foajén i det ryska parlamentet fanns det bord med informationsmaterial. På något av borden låg det broschyrer med hakkorset på framsidan från olika partier i Ryssland. Man hade klart och tydligt en politik - en av de mest vedervärdiga politiska inriktningar som kan tänkas. Detta låg i demokratins högborg i Moskva. Vi kan inte tänka oss att det ligger här i riksdagen. Men där låg det. Det är mot det bakgrunden som vi självfallet ser mycket allvarligt på situationen. Det är också mot den bakgrunden som vi har gett och fortsätter att ge ett antal judar som finns i Sverige uppehållstillstånd, just därför att vi inte kan skicka hem dem till den antisemitiska tillvaro som finns. Men alla har inte de skyddsbehoven. Det beror litet grand på varifrån man kommer, om man har varit aktiv eller inte och om man är jude eller inte.
Herr talman! Det känns bra att vi delar uppfattningen om att vi måste vara mycket noggranna med de delarna. Utlänningsnämnden fattar självständiga beslut utan att regeringen kan ingripa och göra någonting åt det. Under en tidigare debatt har, enligt Marianne Andersson, statsrådet sagt att han önskade att regeringen skulle kunna gå in och ta hem ärenden till regeringen. Vi undrar om statsrådet fortfarande har den åsikten kvar eller om det inte behövs.
Herr talman! Vi ser för närvarande över hela utlänningslagstiftningen. Vi överväger att öka regeringens styrmöjligheter när det gäller våra myndigheter. Enligt nuvarande regelverk kan regeringen inte i dag, sedan man inrättade Utlänningsnämnden, gå in och agera i enskilda ärenden. Det kanske vi inte heller vill i morgon. Däremot tycker vi att vi bör öka regeringens möjligheter att utan att gå till riksdagen och ändra lagar utfärda förordningar som talar om vilken politisk inriktning som vi tycker att det är viktigt att vi har. På det sättet kan man korrigera och förändra riktningen på besluten till den politiska ton och idé som vi tycker skall vara det som gäller exempelvis en viss folkgrupp, i det här fallet judar i f.d. Sovjet och i Ukraina eller bosnienkroater som kom hit tidigare. Vi skall själva kunna gå in och tala om i vilken riktning det skall gå, och sedan är det myndigheternas sak att gå i den riktningen. Det kommer regeringen att överväga och sannolikt också att föreslå.
Herr talman! Jag tackar än en gång för svaret och hälsar från Marianne Andersson.

Herr talman! Ulla Hoffmann har frågat statsministern om regeringen har för avsikt att vidta åtgärder för att förbättra möjligheterna att styra rättstillämpningen i utlänningsärenden. Statsministern har överlämnat frågan till mig för besvarande. Ulla Hoffmann påpekar helt riktigt i sin fråga att Flyktingpolitiska kommitténs betänkande varit ute på remiss fram till den 1 november. Remisstiden har nu nyligen gått till ända, och arbetet med att utarbeta en proposition pågår för närvarande. Denna proposition kommer med all sannolikhet att föreläggas vårriksdagen under mars månad. Riksdagen får därefter ta ställning till förslagen i propositionen. Ett redogjorde jag för alldeles nyss. Fram till dess riksdagen beslutat om eventuella förändringar i utlänningslagen vad gäller regeringens roll i praxisbildningen gäller nuvarande regler i såväl utlänningslagen som regeringsformen. Mitt svar till Ulla Hoffmann är att regeringen inte kommer att vidta några andra åtgärder än dem jag nu redogjort för.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Anledningen till att jag ställt frågan om regeringen har för avsikt att vidta några åtgärder för att förbättra möjligheterna att styra rättstillämpningen är att det i dag vad gäller barnkonventionen är så uppenbart att Utlänningsnämnden fattar beslut som allvarligt står i strid med det allmänna rättsmedvetandet. Det är det som gör att människor reagerar och hör av sig till bl.a. statsministern och invandrarministern. Man anser att en del av de beslut som gäller barn och barnfamiljer strider mot humanitetens krav. Det gällde t.ex. Evelyn Barrantes, det gäller Chrisen Fernando och det gäller en peruansk familj med fyra gravt handikappade barn. I grundskoleförordningen hade fram till i år alla barn rätt till hemspråk. I Chrisens fall nekades hon undervisning. Samhället har inte uppfyllt den delen av sina skyldigheter. Däremot har man integrerat Chrisen så väl att hon är svensk likaväl som hennes två syskon. Läkarintyg styrker att hon far illa, att hon är deprimerad och att hon funderar på att ta sitt liv. Det handlar om en tioårig flicka. Ett annat fall är en peruansk familj med fyra minderåriga barn - en med hjärtfel och tre gravt handikappade av någon form av avancerad rakitis. Där hänvisar Utlänningsnämnden till inre flyktalternativ. Jag tror inte att det är svårt för kammarens ledamöter att sätta sig in i hur omöjligt det är att ständigt befinna sig på flykt med fyra gravt handikappade barn som behöver ständig medicinsk uppbackning. Jag vet att Chrisen har skrivit både till invandrarministern och till statsministern och vädjat om hjälp att få stanna. Astrid Lindgren, ärkebiskopen Gunnar Weman och Barnläkarföreningen har gjort likaledes. Statsministern har beklagat att regeringen inte kan begära in ett ärende för beslut. Statsministern har också sagt att det är självklart att vi, när vi har skrivit under en FN-konvention, i våra lagar, regler och i vår handläggning skall följa barnkonventionen och dess anda, vilket statsrådet Hedborg också bekräftat i dag. Riksdagen har bemyndigat regeringen att själv via förordningar ge föreskrifter om hur utlänningslagen skall tillämpas. Det gäller bl.a. vad som är humanitära skäl. Jag tycker att man i varje fall borde kunna överväga att i en förordning ta in barnkonventionens bestämmelser.
Herr talman! Regeringen kan i dag inte göra några ingrepp i myndigheternas utövande, och vi skall heller inte göra det. Vi har inte några sådana rättsliga möjligheter vare sig enligt konstitutionen eller regeringsformen. Det går alltså inte. Däremot avser regeringen, som jag svarade tidigare i dag, att föreslå riksdagen en ordning där regeringen via förordningar kan styra mer i sådana ärenden i sådan riktning som är av politisk betydelse för en sittande regering, i det här fallet vår, så att vi kan ändra riktning i politiken. Om regeringen tycker att det finns goda grunder för detta kan den meddela en förordning till myndigheterna, och sedan bestämmer dessa i de enskilda ärendena och tillämpar den nya praxis som vi på detta sätt har pekat på. När det sedan gäller de enskilda ärendena är det litet knepigt eftersom jag inte kan eller får ta ställning i enskilda ärenden. Jag vill ändå kommentera fallet med Chrisen Fernando. Chrisens mor och far har varit ambassadanställda i Sverige. På samma sätt som för svenska människor med barn åker till andra länder och tjänstgör på ambassader gäller särskilda konventioner för detta mellan staterna. Jag anställer i princip vem jag vill på min ambassad. Man behöver inte ha något uppehållstillstånd från den svenska staten, och svenskar behöver inte ha det i andra länder, och efter avslutad tjänstgöring åker man hem. Det är då klart att det är varje förälders sak att se till att barnen har en sådan utbildning att de exempelvis kan behålla sitt eget modersmål och förbereda sig på att åka hem. Efter avslutad tjänstgöring beslöt sig Chrisens föräldrar för att söka asyl. De gjorde det, men de hade inte skäl för att få det, och det fanns inte heller några andra humanitära grunder för dem att få det, och Utlänningsnämnden har beslutat om avvisning. Det är samma villkor som för svenska familjer utomlands. På samma vis anser vi att denna familj har skyldigheter både mot sitt eget barn och enligt de konventioner som finns mellan stater.
Jag erinrar om att det enskilda fallet inte bör diskuteras.

Ja, det är riktigt att det enskilda fallet inte kan nämnas. Ni får föra en generell diskussion.
Herr talman! Även om vi då inte diskuterar det enskilda fallet kan vi konstatera att vissa barn har varit här så pass länge som i åtta år. Det förs ju också en diskussion vad gäller olika omständigheter i det enskilda fall som jag inte får lov att nämna. Jag vill ställa en tilläggsfråga till statsrådet vad gäller skapandet av förordningar. Jag trodde att det var så att riksdagen har bemyndigat regeringen att utarbeta förordningar och göra tillägg i förordningar under löpande period. Är det inte så?
Herr talman! Den typ av regelverk som Ulla Hoffmann nu talar om gäller inte Utlänningsnämnden och Invandrarverket. Vi har under den tid som gått sedan jag blev invandrarminister mycket noggrant låtit juristerna undersöka saken, och vi har vid olika tillfällen fått mycket entydiga svar, nämligen att vi inte har några som helst förutsättningar att gå in och operera i myndighetens inre liv och säga åt myndigheten att göra si eller så utan att därmed också bryta mot regeringsformen och vår konstitution. Vi tänker heller inte göra det. Däremot tänker vi föreslå att vi, om vi tycker att vi har väsentliga skäl att ändra vår politiska inriktning, skall kunna skapa sådana förutsättningar för oss gentemot våra myndigheter. Sedan vill jag påpeka att barn till svenskar som är anställda vid ambassader utomlands kan vara borta i många år och sedan, när de kommer tillbaka till Sverige, ändå tala svenska.
Herr talman! Vi fick ju inte lov att diskutera det enskilda fallet. Det är precis när statsrådet säger sådant som det han nu säger som jag får problem. Jag har nämligen många gånger diskuterat just överensstämmelsen i vår lagstiftning i det här avseendet. Statsministern håller tydligen med mig om att man med tillämpning av den lagstiftning som vi har i dag skulle kunna låta vissa barnfamiljer få lov att stanna här, medan Utlänningsnämnden och Invandrarverket har fattat andra beslut. Jag har därför bett invandrarministern att försöka ta tag i den frågan, så att lagstiftningen och myndighetsutövningen stämmer överens.
Herr talman! Det finns i dag vissa möjligheter att bevilja tillfälliga uppehållstillstånd. Regeringen gjorde det - i enlighet med utlänningslagstiftningen - när det gäller bosnienkroaterna. Det finns också vissa möjligheter att göra det i andra fall. Sedan kan man alltid göra olika bedömningar. Utlänningsnämnden har exempelvis bedömt det fall som handlar om det lilla spädbarnet på ett sätt. Det är alltså myndighetens sak att göra sådana bedömningar, och jag kan inte lägga mig i vilken bedömning som görs. Vi har sagt att lagstiftningen på det här området skall tydliggöras, så att det i framtiden blir mycket tydligare att det i olika situationer går att bevilja ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den utredning och den kommitté som bl.a. har tittat särskilt på barnkonventionen har ju lagt fram ett antal förslag, som Ulla Hoffmann säkert har läst. Vi kommer också att lägga fram förslag som i huvudsak stämmer överens med utredningens uppfattning. Vi kommer därmed att ha en enig kommitté bakom oss. Vi tror att det är viktigt att lyfta fram barnens rättigheter i samhället även när det gäller de här flyktingbarnen.
Herr talman! Då vill jag bara från mitt innersta rikta en vädjan till dem som har att utröna vilka möjligheter som finns att göra något i de fall som är aktuella i dag, fall som gäller personer som kanske skulle ha haft möjlighet att stanna om vi haft en annan tillämpning. Jag vill vädja till dem att, som statsministern sade, i lagar, regler och handläggning följa barnkonventionen och verka i dess anda.
Herr talman! Jag menar att vi i allt väsentligt gör det. Vi kanske gör det bättre än något annat land i denna värld.

Herr talman! Ingrid Burman har frågat mig om regeringen avser att ändra svensk lagstiftning så att den ger ett stärkt anställningsskydd för gravida och föräldralediga i enlighet med vad EG:s direktiv på området kräver. Regeringen lade i våras fram ett förslag till en ny och moderniserad föräldraledighetslag, som antogs av riksdagen. Den nya lagen innehåller flera förändringar i sak som föranleds av regler som finns i EG direktivet om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar. När det gäller anställningsskyddet för de aktuella kategorierna arbetstagare gjorde regeringen - i likhet med den utredare som sett över ledighetslagstiftningen - den bedömningen att de skyldigheter som åläggs genom EG-direktivet inte föranledde några ändringar i förhållande till vad som redan gällde. Bland remissinstanserna fanns inte heller någon annan uppfattning. De särskilda anställningsskyddsregler som finns i dag tillgodoser direktivets krav. Till detta kommer reglerna i lagen om anställningsskydd , som säger att en uppsägning alltid måste vara sakligt grundad. Den regeln gäller även arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar sitt lilla barn. LAS ställer också krav på att en uppsägning skall vara skriftlig , och alla arbetstagare har rätt att få en skriftlig motivering till uppsägningen . I vissa fall kan det ligga i arbetstagarens intresse att slippa en skriftlig motivering till uppsägningen, och därför skall enligt LAS sådan ges endast när arbetstagaren själv begär det. Då är också arbetsgivaren skyldig att utfärda en sådan. En arbetsgivare som inte fullgör sin skyldighet att lämna skriftlig motivering kan ådömas skadestånd. Till dessa regler kommer bestämmelserna i jämställdhetslagen om att avtal som medger otillåten könsdiskriminering är ogiltiga. Kollektivavtal om turordning vid uppsägning får alltså inte diskriminera gravida. Enligt min mening uppfyller LAS, föräldraledighetslagen och jämställdhetslagen de krav som EG
Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet för svaret. Att kvinnor som väntar barn och kvinnor som nyss har fått barn förlorar sina jobb och att detta har blivit allt vanligare i samhället i dag är de flesta eniga om. Det har varit svårt att undersöka frågan, eftersom det är omöjligt att få fram statistik på det här området. Detta är nämligen inget område som man för statistik på. Det är JämO som ser att detta blir vanligare. LO:s rättsskydd får också in allt fler sådana här fall. Det finns en tydlig tendens. Jag tror inte att detta kan lagstiftas bort. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi använder oss av de regler, de möjligheter som vi har att försvåra den här könsdiskrimineringen, som i dag får ett allt starkare fäste på vår arbetsmarknad. Det är i det sammanhanget och mot den bakgrunden som jag har ställt frågan till statsrådet. När man går igenom EU:s direktiv - och nu talar jag om direktivet 92/85 EEG av den 19 oktober 1992 - märker man att hela andemeningen är att åtgärder skall vidtas för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, som nyligen har fött barn och som ammar. Direktivet avser de gravida arbetstagarna, arbetstagare som ammar och arbetstagare som nyligen har fött barn, såsom denna grupp definieras i nationell lagstiftning eller praxis. Den definitionen måste enligt min uppfattning motsvara just de personer som är föräldralediga. Det finns då ett förbud mot uppsägning, och ett sådant har vi också i dag i Sverige. Men det finns också en bestämmelse som säger att om en arbetstagare sägs upp skall arbetsgivaren lämna en uttömmande - jag säger uttömmande - skriftlig motivering för detta.
Herr talman! Förbudet mot uppsägning gäller förstås att man inte kan säga upp en kvinna på grund av att hon råkar vara gravid. Däremot kan man säga upp en kvinna som är gravid om denna kvinna är sist anställd och därmed står sist i turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det normala är att den som är sist anställd också får sluta först. Om den som är sist anställd är gravid eller råkar vara sjuk får den personen ändå sluta på företaget, i förvaltningen eller var denna nu jobbar. Det är lika för alla. I en sådan situation som vi har haft på 90-talet då 100 000-tals människor har blivit uppsagda, vore det konstigt om inte flera personer som var sjuka, föräldralediga eller gravida blev uppsagda på grund av att det var deras tur i turordningen. Om man däremot gör undantag från turordningen genom avtal mellan arbetsgivaren och exempelvis fackklubben på företaget och säger att en gravid kvinna som också kommer att vara föräldraledig flyttas i turordningen så att hon åker ut är det en helt annan sak. Då gör man sig också skyldig till ett brott mot både jämställdhetslagen och lagen om anställningsskydd. Det finns också exempel på att man i Arbetsdomstolen klart och entydigt har ansett att ett sådant avtal strider mot både LAS och mot jämställdhetslagen och att det därför är ogiltigt. Vi har mycket starka regler. Problemet kan ändå bli - jag skall inte säga att det aldrig har hänt - att bevisa att man har blivit uppsagd på grund av att man var gravid. Det kan finnas sådana fall, men hittills har något sådant fall inte prövats i domstol.
Herr talman! Statsrådet har naturligtvis rätt i att förbudet avser uppsägning på grund av graviditet eller för att man nyss har fött barn. Naturligtvis kommer kvinnor även i framtiden att sägas upp till följd av arbetsbrist när de står i turordning för det. Med min fråga vill jag dock påstå att den svenska lagstiftningen inte stämmer överens med EU direktivet. Där stadgas nämligen att gravida kvinnor och föräldralediga enligt definitionen har rätt till en uttömmande skriftlig motivering. Enligt min mening är motiveringen arbetsbrist inte uttömmande. Enligt min mening har man gjort en miss i den svenska lagstiftningen och man bör rätta till det i det preventiva syftet att man skall ålägga arbetsgivaren att i de här fallen ha en uttömmande skriftlig motivering. Det skulle också vara till hjälp vid problemet med bevisningen.
Herr talman! I 9 § lagen om anställningsskydd står att arbetsgivaren skall uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen. Lunning, en av de jurister som är kunnig på det här området, säger i en kommentar till LAS att arbetsgivaren skall redogöra för de närmare omständigheterna som ligger bakom uppsägningen och göra det så klart som möjligt. Det finns alltså en ovillkorlig rättighet för arbetstagaren att begära och få en uttömmande beskrivning av varför denne blev uppsagd. Samtidigt kan sägas att man som arbetstagare också har rätt att säga att man inte vill ha någon skriftlig motivering till varför man fick gå. Det som står på papperet gynnar inte arbetstagaren när denne skall söka en ny anställning och då kan man avstå från motiveringen. Jag vill påstå att vi har en mycket bättre rättighetslagstiftning gentemot individen. Man kan få det precis som man vill ha det. Den svenska lagstiftningen är mycket bättre än EG-rätten.
Herr talman! Statsrådet vet liksom jag att i den praktiska verkligen är det så att om man sägs upp från sitt arbete och får en skriftlig motivering så anges i regel arbetsbrist. Det åligger arbetstagaren att känna till sina rättigheter och att man skall begära en utförlig motivering. EU-direktivet - det direktiv som Sverige såsom stat har förbundit sig att följa - säger att just gravida kvinnor och kvinnor som nyss har fött barn har ett högre skyddsvärde. Vi ser riskerna att man diskriminerar dem och ålägger arbetsgivaren att göra en uttömmande skriftlig motivering, där man faktiskt anger de sakliga skälen. Jag vet att både statsrådet och jag värnar om den här sakliga grunden. Jag tror faktiskt att det hittills har varit en miss i svensk lagstiftning att vi inte har uppmärksammat det här. Jag ser nu när problemen växer att det är dags att åtgärda det här.
Herr talman! Vi har en mycket bättre regel, och det är viktigt att komma ihåg det. En löntagare har rätten på sin sida och, man kan säga till sin arbetsgivare att man vill ha en uttömmande motivering av på vilka grunder man har blivit uppsagd. Arbetsgivaren har en skyldighet att uppfylla denna begäran. Som människa och individ har man faktiskt också en annan rättighet. Om man som arbetstagare på något sätt har gjort något som man egentligen inte borde ha gjort och på den grunden har fått sparken kan man säga till arbetsgivaren att man inte vill ha något skriftligt intyg. Då får arbetsgivaren inte skriva något intyg, och det tycker jag är en fantastisk styrka i våra regler. Vi skall inte använda EU för att försämra vår arbetsrätt. Vi skall väl använda de regler som är bäst.
Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning om att vi inte skall försämra den lagstiftning vi har uppnått. Vi skall förstärka den, och det skall vi göra genom att införa ett EU-direktiv. Detta EU-direktiv säger att när en arbetsgivare säger upp en gravid eller en föräldraledig kvinna skall man göra en uttömmande skriftlig motivering. Detta gäller för den delen också män, om vi har en definition i enlighet med svensk praxis där män kan vara lediga. Jag vet dock inte hur man ställer sig i fallet med nyfödda barn. Arbetstagaren skall givetvis kunna säga att denne inte vill ha en motivering. Men vi skall lägga skyldigheten där den hör hemma, dvs. på arbetsgivaren. Det är arbetsgivaren som vidtar den aktiva åtgärden att säga upp individer. Då uppfyller man enligt min mening EU:s direktiv.
Herr talman! Vi uppfyller redan nu EU-direktivet med råge, så vi tänker inte föreslå några lagändringar.

Herr talman! Karin Pilsäter har frågat mig vilka åtgärder jag planerar för att säkerställa att barnens situation sätts i centrum när beslut om uppehållstillstånd skall fattas. Enligt Karin Pilsäter har tidigare utvärderingar och nu aktuella fall visat att barns situation och personliga skäl för uppehållstillstånd i Sverige inte har vägt lika tungt som andra faktorer när det gäller beslut om barnens och deras föräldrars uppehållstillstånd. Under senare tid har barnens speciella situation kommit att belysas i massmedierna när föräldrarnas ansökan om uppehållstillstånd har prövats. Enligt min mening skall grundprincipen om barnets bästa alltid beaktas. Samtidigt finns andra intressen som också måste beaktas och som är åtminstone lika viktiga vid en helhetsbedömning. Hit hör övergripande samhällsintressen som samhällets behov av att faktiskt kunna reglera invandringen. Jag anser att Sverige i väsentliga avseenden redan nu lever upp till barnkonventionens bestämmelser. Remisstiden för kommitténs betänkande har nyligen gått ut. Jag avser att i mars 1996 återkomma till riksdagen med en proposition om den framtida flyktingpolitiken som också inkluderar förbättringar när det gäller vår uppfyllelse av barnkonventionen.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Det är klart att man ser fram emot de förslag som kan komma i den propositionen. Den bärande tanken i barnkonventionen är just att alla beslut som rör ett barn skall baseras på principen om barnets bästa. Barnet är en individ med en egen situation och ett eget värde som skall respekteras för sin egen skull. Barnet skall inte få en sämre situation på grund av de val föräldrarna har gjort eller den situation i samhället som föräldrarna befinner sig i. Varje land är skyldigt att göra vad det kan för att uppfylla det både när det gäller lagstiftning och administrativa åtgärder. Vi har också tidigare fått höra att regeringen avser att skaffa sig redskap för att kunna gripa in mer i rättstillämpningen osv. Jag hoppas att man avser att man skall ha en skyldighet att sätta barnens egna skäl för uppehållstillstånd i centrum. Jag tror nämligen att det är fel som ministern säger i sitt svar att Sverige redan lever upp till det här åtagandet. Vi gör det i vissa fall. Det är dock uppenbart enligt t.ex. den s.k. praxisutredningen som kom våren 1994 - en rapport från Socialstyrelsen och Invandrarverket - att det i alltför många fall inte är på det här sättet. Barnens egna skäl beaktas inte utan de betraktas mera som tillbehör till de vuxna. Man vet inte ens hur många barn som finns gömda eller avvisas. Man går hela tiden på de vuxna. Det är inte barnets egna behov som har varit avgörande för bedömningen. Då måste det ankomma på regeringen och invandrarministern att göra något för att åstadkomma att de myndigheter som tillämpar de lagar som finns också tillämpar principen om att det är barnens egen situation som skall sättas i centrum.
Herr talman! Jag skall notera några av de förändringar som den flyktingpolitiska kommittén har tagit upp för att belysa det vi pratar om. För det första bör barn som tas i förvar få rättshjälpsbiträde direkt. Så har det inte varit förut. Det är också ett sätt att ge en person som är juridiskt kunnig och kompetent en möjlighet att försvara barnet och förklara barnets egna skäl till att få stanna i Sverige. Det är en sådan fråga. Jag tycker att det är fullständigt rimligt att ordentligt fundera över på vilket sätt man bättre skall kunna ta till vara barns rättigheter. För det andra har vi i Sverige tillämpat regeln att man har varit barn om man varit under 16 år. I konventionen står det 18. Man föreslår att vi skall följa den regeln. Först efter att barnet fyllt 18 år skall det betraktas som vuxet. Vi avser att föreslå en förändring av våra bestämmelser i den kommande propositionen. För det tredje föreslås att vi bör överväga att öppna en möjlighet för tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det kan behövas exempelvis för att en faderskapsutredning skall kunna genomföras, så att man skall kunna få reda på vem som är pappa till ett barn som finns i Sverige och inte bara avvisa personerna. För det fjärde bör den som är förordnad som offentligt biträde för ett ensamt barn vara barnets ställföreträdare också i det ärende förordnandet avser. En vuxen kan exempelvis också finnas med. SIV - alltså Invandrarverket - bör följa upp sina rutiner för hörande av barn, så att barnen får en självständig möjlighet att föra fram sin sak. Det ökar också förutsättningarna för barnen att muntligt kunna få berätta hur det är. Samtidigt ser vi att det kan vara väldigt svårt och farligt för barnet. Om mamma och pappa har sagt en sak och barnet säger en annan sak kan barnet hamna i en svår sits. Det är inga lätta frågor. Det finns en del andra saker också, men här finns ett antal frågor som vi bör titta väldigt noga på. På vilket sätt skulle vi kunna vara bättre på att ta vara på barns rättigheter i dessa avseenden? Jag vidhåller ändå att vi i de stora och väsentliga frågorna har en god tillämpning av barnkonventionen.
Herr talman! Jag tycker att många av förslagen är bra. Vi skall givetvis titta på dem när de kommer. Vi från Folkpartiets sida tycker inte att man skall sätta barn i fängelse över huvud taget, men det är ju bättre om de får ett eget biträde om de nu skall vara där. I de allra flesta fall finns ingenting i den befintliga lagstiftningen som hindrar den myndighet som jobbar med frågan att sätta sig i barnets egen situation. I min fråga refererade jag till Chrisen Fernando, vars situation vi egentligen inte skall diskutera. I det fallet har man inte beaktat barnens egen situation. Det är inte de som har valt föräldrarnas arbetssituation. De har under åtta år levt precis som alla andra invandrarbarn hemma i Norsborg. De har vuxit upp precis som sina grannar och skolkamrater. Men det är inte den situationen utan föräldrarnas situation som har vägt tyngst. Det finns en lång rad andra exempel på att barnens egen situation inte har vägt tyngst, utan det har varit de vuxnas, trots att det inte finns någonting i lagarna som säger att man måste tillämpa dem på det viset.
Herr talman! Jag tycker precis som Karin Pilsäter att det är viktigt att vi lever upp till de konventioner vi undertecknar. Jag utgår från att Karin Pilsäter tycker att det är viktigt att leva upp till alla konventioner - även de konventioner som reglerar ambassadanställd personals villkor och de förutsättningar under vilka de kan få vistats i annat land. Det finns konventioner som reglerar också detta, som vi har skrivit under. Vi är skyldiga att följa dem. Det gäller människor som finns på ett annat lands territorium. Det gäller svenskar i andra länder. Det gäller andra länders medborgare i Sverige. De konventionerna gäller faktiskt också. Vi kan inte säga att det helt plötsligt bara är barnkonventionen som gäller och att vi kan strunta i de andra. Så enkelt är det faktiskt inte. Vi måste se till helheten. Jag vill gärna upprepa att vi måste ha en reglerad invandring. Just det kravet tar över emellanåt. Det måste det göra fortsättningsvis också. Det är alldeles uteslutet att barnet eller barnfamiljen bestämmer om de skall få stanna i Sverige eller inte. Det är regering och riksdag som gör det.
Herr talman! Även om vi inte skall prata om en enskild familj vill jag poängtera att det inte handlar om utländska ambassadörer som har fått tjänstgöringen avbruten. Familjen har varit här och jobbat på helt andra villkor. Man har levt precis som alla andra invandrarfamiljer i norra Botkyrka och integrerats där på samma bra eller dåliga sätt. Det kan inte vara av något övergripande samhällsintresse att några enstaka barn - inte bara denna familjs barn - inte skall få uppehållstillstånd. Det kan inte vara det övergripande samhällsintresset. Därför menar jag att regeringen måste ge klarare direktiv för myndigheternas hanteringen. Vid sidan av de förändringar som kan komma i lagstiftningen måste man också i sin praktiska hantering sätta barnens egen situation i centrum - litet grand före föräldrarnas situation.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja ställa en fråga till Karin Pilsäter som folkpartist. Jag får blanda in partipolitik fast jag inte tycker om det, men annars kommer vi att tjata så mycket om detta. Varför ändrade inte Karin Pilsäters regering på dessa villkor? Ni satt i regering i tre år. Folkpartiet hade huvudansvaret för detta politikområde. Barnkonventionen skrev vi på innan dess, på den socialdemokratiska regeringens tid. Ni ändrade inte ett kommatecken. Varför ändrade ni inte när ni hade chansen? Helt plötsligt har allt blivit så dåligt och så fel. Varför fixade ni inte det när ni satt i regering?
Herr talman! I likhet med statsrådet Blomberg tycker jag att det var ett ganska fånigt sätt att bedriva debatt på. Vad jag har gjort, vilket jag också tror har framgått ganska tydligt för åhörarna, är att jag har refererat till de utredningar som faktiskt plockades fram under 1994. Man konstaterade där just att praxis har skärpts och att barnens situation inte har beaktats tillräckligt tydligt. När man ser att en sak inte fungerar är det såvitt jag förstår läge att börja ta tag i den. Jag kritiserar givetvis inte den nuvarande regeringen för att vi har hamnat där vi har hamnat. Jag ställer frågan om det inte måste ankomma på regeringen att försöka göra någonting åt situationen och försöka få fram bättre förslag. Ni har tydligen en del på gång. Måste man inte också jobba för att barnens situation skall sättas i centrum när det gäller den praktiska hanteringen? Uppenbarligen delar inte statsrådet min uppfattning i den frågan. Vi tycker uppenbarligen olika.
Herr talman! Jag delar helt den uppfattningen. Jag vill påstå att vi tillhör de som är bäst i världen på att tillämpa barnkonventionen. Vid en granskning som gjordes tidigare av hur Sverige följde konventionen fick vi en anmärkning. Den gällde att vi inte hade 18 årsgräns utan 16-årsgräns. Den skall vi nu ta bort. Det är väldigt viktigt att vi fortsätter reformera vår egen lagstiftning så, att vi bättre än vad som faktiskt är fallet nu lever upp till barnkonventionens intentioner. Det finns vissa saker som vi bör ändra, och de skall vi också ändra på. Men jag kan ändå inte komma ifrån uppfattningen att det är litet dubbelspel och hyckleri från Folkpartiets sida. Man undlåter att göra en massa saker när man själv kan, och sedan hamnar man i en situation då man ställer andra till svars för det man rimligen borde gjort själv. Jag frågar mig varför. Det är väl en rimlig fråga?

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Jan Nygren för svaret. Min direkta avsikt med denna fråga har inte varit att statsrådet skall kommentera de riktlinjer som finns eller föreslå nya ändringar eller liknande, utan jag har valt att ställa frågan mer utifrån det som statsrådet talade om, nämligen totalbedömningen eller tolkningen av de riktlinjer som riksdagen har fastställt. Utan att vara alltför djärv tror jag ändå att man kan konstatera att totalbedömningen och tolkningen av gällande lagar har skiftat mellan olika regeringar och olika statsråd. När det gäller Mats Hellströms restriktiva vapenexportpolitik gentemot Mellanöstern är det klart att jag är medveten om att det inte är Mats Hellström som person som fattar beslut. Men Mats Hellström har ju gjort ett antal uttalanden i medierna och utåt i samhället som gör att man måste tro att han gjorde sig till något slags föredragande eller att han talade för regeringen i dessa frågor. Det intressanta är att Mats Hellström valde att tala om regionen Mellanöstern, dvs. att alla länder i Mellanöstern utgör en region. Han påpekade att det var en instabil region och att det fanns flera skäl som talade för att krigsmaterielexport till denna region inte borde äga rum, dels därför att det fanns diktaturer, dels därför att det rådde mer eller mindre skiftande respekt för mänskliga rättigheter, dels av kulturella skäl osv. Det som i dag måste vara frågan och som jag gärna vill ha besvarad av statsrådet Nygren är om Mats Hellströms tolkning och det som jag förutsätter var regeringens tolkning ändrats på den här punkten. Gäller fortfarande synsättet att länderna i Mellanöstern är en region? Det är frågan om denna regeringens tolkning som jag gärna vill ha ett svar på.

Herr talman! I våras konstaterade en företrädare för just Krigsmaterielinspektionen att man betraktar denna region, Gulfstaterna, som stängd för nya affärer även när det gäller övrig krigsmateriel. Det är möjligt att det var en felaktig tolkning av regeringens budskap. Det är ändå viktigt att konstatera att Mats Hellström i medierna men också här i riksdagen drev en restriktiv linje. Det är min förhoppning att statsrådet Nygrens linje skall vara densamma i fråga om tolkningen och totalbedömningen även när det gäller övrig krigsmateriel. Jag vill ställa en avslutande fråga om huruvida de principer som hittills varit vägledande för den rådgivande nämnden, dvs. konsensusprincipen, kommer att vara rådgivande fram till dess att den nya organisationen träder i kraft. Det finns nämligen partier i den rådgivande nämnden som har uttalat sig mot all krigsmaterielexport till Mellanösternområdet.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig om vilka initiativ jag tänker vidta för att minska osäkerheten om framtiden för verksamheten vid Teknikens hus i Luleå. Låt mig först säga att utbildning i naturvetenskap och teknik är ett i hög grad prioriterat område från regeringens sida. Sverige lever i en mer internationell miljö än tidigare. Fler människor med kunskaper inom naturvetenskap och teknik behövs om Sverige skall kunna hävda sig internationellt. Här har skolan ett viktigt område att ta ansvar för. Många insatser görs också för att intressera elever, inte minst flickor, för utbildning i naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Ett exempel på sådana insatser är det s.k. NOT projektet, där Skolverket och Högskoleverket gemensamt arbetar för att öka ungdomars intresse och förutsättningar för naturvetenskapliga och tekniska studier. Inom ramen för NOT-projektets verksamhet har en rad konferenser genomförts, viktiga skrifter producerats och "ringar på vattnet" skapats. Utvecklingsprojekt har startat på flera håll i landet, både på lokal och central nivå, för att stimulera barns och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap. I ett projekt har t.ex. syftet varit att bygga en kedja av samordnade aktiviteter från förskolan via hela grundskolan och gymnasiet ända till högskolan. Man har skapat ett pedagogiskt centrum för att bl.a. stödja lärarna och tillhandahålla lokaler och utrustning för verksamhet som inte kan bedrivas i skolan. I ett annat projekt har avsikten varit att i tävlingsform stimulera intresset för teknik och naturvetenskap och uppmuntra till självständigt problemlösande. Regeringen har satsat på särskilda basårsplatser vid högskolor och komvux för studerande utan tillräcklig behörighet. Särskilda NT-platser för vuxenstuderande tillskapades i högskolan för 1995/96. Nationella resurscentrum för kemi och fysik har inrättats med universitetet som huvudman och skolan som huvudintressent. Det finns fler exempel på verksamheter i samverkan högskola-skola där finansiering skett på många olika sätt. Jag tycker att det är angeläget att utvecklingsprojekt av olika slag kommer till stånd och utvecklas, gärna i samarbete med enskilda skolor och mellan skolor och högskolor. Det handlar om att både väcka elevernas intresse och att kunna erbjuda lärare fortbildning inom det naturvetenskapliga och tekniska området. Det är också värdefullt om olika projekt kan stimulera och berika varandra. Regeringen vill på olika sätt stödja detta arbete. Många värdefulla insatser bedrivs vid olika teknik och naturvetarcentrum, bl.a. när det gäller hur lärarfortbildning inom det här aktuella området kan utvecklas. Teknikens hus i Luleå, som startade 1988, är ett av dessa centrum. Teknikens hus har fr.o.m. budgetåret 1991/92 från regeringen erhållit ett specialdestinerat bidrag på 2,8 miljoner kronor för sin verksamhet. Regeringen ansåg i budgetpropositionen 1994 96 skulle ingå i de medel för fortbildning m.m. som Skolverket disponerar. Riksdagen fattade också detta beslut. Även för budgetåret 1995/96 har Teknikens hus i Luleå erhållit omfattande stöd från statens sida. Det stöd som staten ger till lokalt utvecklingsarbete och lärarfortbildning sker vanligen genom Skolverket. Jag tycker att det är naturligt att så är fallet. Skolverket kan utifrån en övergripande helhetsbedömning och med kännedom om de olika verksamheternas kvalitet och inriktning bäst bedöma var stödet skall ges. Jag vet att Teknikens hus i Luleå bedriver ett mycket värdefullt arbete. Och jag vill säga att det ligger i regeringens intresse att verksamheten kan fortsätta att utvecklas. Jag kommer själv att noga följa verksamheten och dess fortsatta utveckling.
Herr talman! Jag delar helt uppfattningen om hur viktigt det är att på olika sätt uppmuntra olika insatser för att få fler ungdomar intresserade av teknik så att de väljer tekniska grenar och linjer. Slutmålet är att vi skall få fler tekniker. Det är vi helt överens om. Jag tycker att det är jättebra att det finns många bollar samtidigt i luften. Men då är det också viktigt att man genom att vara vag när det gäller en del av bidraget inte slår undan benen för en verksamhet som har funnits sedan 1988 och som har bygdens, Norrbottens kommuners, stöd. En stor del av pengarna till Teknikens hus kommer, som jag sade, från Norrbottens kommuner. Man har även fått donationer från både små och större företag. Man har också själv tjänat pengar genom kaféverksamhet osv. Därutöver har man fått dessa öronmärkta 2,8 miljoner direkt från staten. Nu är det Skolverkets uppgift att fördela pengarna i förhållande till andra ändamål. Jag vill klart säga att enligt min uppfattning har inte Skolverket skött sin uppgift. Man har varit vag och lämnat sena besked till Luleå. Budgetåret gick ut i juni. I Luleå fick man skriftligt besked i september om att man under det innevarande året fortfarande skulle få de 2,8 miljonerna. Man fick dessutom beskedet att detta var absolut inte någonting som man kunde vara säker på i fortsättningen. Enligt svaret till mig skall ministern följa utvecklingen. Betyder det att det görs säkert att verksamheten inte går under utan att den kan utvecklas? Osäkerheten om basfinansieringen måste lyftas bort för att man skall kunna främja en utveckling av det pedagogiska arbetet. Det är ju ingen tillfällighet att högskolan i Luleå har flest flickor i sin tekniska utbildning.
Herr talman! Vi är nu i den ganska lyckliga situationen att vi har många olika projekt på gång och många av dessa är mycket bra och håller hög kvalitet. Det finns också många "hus" eller centra som bedriver en mycket bra verksamhet. Det är mot den bakgrunden som man måste se att Teknikens hus i Luleå kanske inte skall särbehandlas när det gäller stöd i förhållande till andra viktiga projekt och naturvetenskapliga eller tekniska hus. Som jag sade i mitt svar är det naturligtvis av stort intresse att verksamheten vid Teknikens hus i Luleå kan fortsätta, eftersom vi vet att man har nått ett mycket gott resultat och har ett mycket gott renommé. Jag kommer noga att följa den här frågan. Om man som Margitta Edgren beskriver får besked väldigt sent och lever i stor osäkerhet är detta självfallet i sig ett stort problem som ingen önskar.
Herr talman! Jag kan också ta upp att Teknikens hus i Luleå har ca 600 besök per dag och 170 000 besök per år, vilket är detsamma som för vilket museum som helst i Stockholm. Så det är ju inte fråga om någon liten pluttverksamhet. I sitt hus har man alltifrån grupper av förskolebarn till pensionärer och hela spektrat för att vidga förståelsen och öka lusten för teknik. Detta är ju ett föredöme och en modell som vi inte här skall bedöma som likvärdigt med alla andra mer eller mindre tillfälliga projekt. Om nu ministern delar min uppfattning om att Teknikens hus i Luleå är ett föredöme och en modell, bör ju detta också ha en effekt i det budgetarbete som skall ske framåt hösten.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att Teknikens hus i Luleå på många sätt är ett föredöme och en modell. Men lyckligtvis är det inte den enda modellen, och vi skall vara glada för att det sprider sig till allt flera håll. Det är naturligtvis väsentligt att staten ger stöd på olika sätt för att uppmuntra verksamheten och se till att den utvecklas. Men, som Margitta Edgren vet, har inte staten några hemliga dolda penningreserver att plocka ur, utan det är ett prioriteringsarbete som måste till. Jag upprepar att jag kommer att följa utvecklingen och verksamheten. Det ligger i regeringens intresse att verksamheten kan fortsätta.
Herr talman! Till sist: Jag utgår då ifrån att de olika projekten och Teknikens hus kommer att utvärderas för att man skall kunna se om de syften som man tänkte sig 1988 har uppnåtts. Jag utgår också ifrån att man gör samma bedömning av de andra projekt som pågår och som kommer till. Därmed kan man ge en "input" till Teknikens hus. Om det är någonting som man måste ändra på, då har man möjlighet att göra det. Den osäkerhet som finns om basfinansieringen är ju inte bra för den verksamhet som man hitintills har bedrivit så oerhört framgångsrikt.

Herr talman! Allergierna är ett av våra största hälsoproblem, ja kanske antalsmässigt det allra största hälsoproblemet i vårt land. 70 % av skolbarnen har när de börjar skolan haft eller har fortfarande någon form av allergi, som astma, hösnuva, eksem eller nässelutslag. Förekomsten av astma har ökat på ett oroväckande sätt. Uppemot 500 personer dör i vårt land varje år av astma. Dödligheten tycks ha stabiliserats mycket tack vare den intensiva informationskampanj som ägde rum häromåret om hur människor rätt skall behandla sig för sin astma. Också i andra delar av världen ser man en ökning av allergier och andra överkänslighetsreaktioner. Det har satts i samband med förändringar i vår miljö såväl inomhus som utomhus. Den totala samhällsekonomiska kostnaden 1993 i vårt land till följd av allergiska besvär för barn och ungdom 0-19 år respektive vuxna har beräknats av Institutet för hälso och sjukvårdsekonomi. Man uppskattar den totala kostnaden till 5,6 miljarder kronor per år, varav drygt en miljard avser barn och ungdom. Totalt sett har kostnaderna ökat med drygt 130 % i löpande priser under de senaste tio åren. Det förklaras främst av ökad allergiförekomst - inte av att man använder dyrare läkemedel. Det är alltså både av rent humanitära mänskliga skäl och ekonomiska skäl angeläget att vidta åtgärder för att förebygga uppkomst av allergier. Dessa insatser måste ske på bred front. Det handlar t.ex. om att ingen ofrivilligt skall utsättas för tobaksbruk, och inte heller för kontakt med pälsdjur. Det handlar om effektiv städning, god sänghygien och god ventilation inomhus. Det handlar om åtgärder mot fukt och mögelväxt. Det handlar om åtgärder mot luftföroreningar. Här har Folkhälsoinstitutet startat mycket goda insatser för att komma åt och förebygga dessa problem. Man har en särskild aktivitet - allergiprogrammet. Parallellt med detta har apoteken i vårt land en satsning i form av allergiåret. Det gör man tillsammans med Folkhälsoinstitutet och landstingen. Det är inte bara en satsning man bör göra under ett enda år. Det är satsningar som måste fortgå lång tid framöver. Vi måste garantera att resurser sätts in för fortsättningen. Vi hade en ganska omfattande motion om åtgärder mot allergier. Jag kan till min glädje konstatera att en del av de aktiviteterna är i full gång och att utskottet skrivit utförligt och starkt med anledning av flera av dessa yrkanden - dock inte tillräckligt starkt när det gäller tre punkter. Det gäller primärvårdens insatser. Här skulle vi tydligare velat lyfta fram inte minst mödra och barnhälsovårdens viktiga roll när det gäller förebyggande insatser och tidig upptäckt av allergier. Vi skulle velat ha en tydligare markering av tobakens betydelse för uppkomsten av allergier. Vi skulle velat ha en tydligare skrivning om utbildningsbehoven och Folkhälsoinstitutets och Socialstyrelsens roll i sammanhanget. Vi skulle också velat ha en starkare skrivning när det gäller åtgärder mot allergiframkallande ämnen. Det räcker inte med att säga att berörda myndigheter följer frågan. De måste också vidta nödvändiga åtgärder. Samma sak gäller tomgångskörningen för bilar, som vi också har med i en reservation. Slutligen vill jag göra en kommentar om forskningen. Vi har en ny stiftelse - Vårdalsstiftelsen - som har ett ansvar för allergiforskningen, för vilken 250 miljoner avsatts för allergiområdet. Det är bra, men vi har i vår motion påtalat risken för att andra forskningsfonder släpper området och låter bli att stödja och att området i slutändan får mindre pengar än tidigare. Detta uppmärksammar utskottet, och förutsätter utan tillkännagivande att även andra forskningsstödjande organ fortsättningsvis beaktar behovet av forskning inom allergiområdet. Jag hoppas att det blir så. Vi kommer i mitt parti att följa utvecklingen noga. Blir det någon förändring får vi återkomma. Herr talman! Folkpartiet liberalerna står bakom reservationerna 3, 4 och 5, men yrkar för tids vinnande bifall endast till nr 3, mom. 6. I övrigt yrkar vi bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vänsterpartiet har en reservation där vi vill lyfta in arbetslöshetens konsekvenser i folkhälsoarbetet. Jag vill yrka bifall till den. Vi menar att man tar litet för lätt på arbetslöshetens konsekvenser. Det är en stor folkhälsofråga. I går kunde vi t.ex. läsa en rapport från en utredning gjord i Karlstad, där man har undersökt barn. Man har funnit att barn till arbetslösa löper fyra gånger så stor risk som övriga barn att få tunga depressioner. Bara en sådan sak är ju en larmklocka. Vi uppfattar att det finns många välvilliga uttalanden och politiska viljeyttringar från utskottets sida och från riksdagens sida, men tydligen fastnar dessa i strukturerna. Det händer inte så mycket. Om vi ser på en struktur som Folkhälsoinstitutet, som är omnämnt i betänkandet, ser vi att arbetet är uppdelat på 12 verksamhetsområden. Det är alkohol och narkotika, barns hälsa, ungdomars hälsa, tobak, skador, mat och motion, kvinnors hälsa, sexuellt överförbara sjukdomar, oönskade graviditeter och hiv och aids. Sedan finns punkten övriga folkhälsofrågor. Under den punkten skall den stora allvarliga faran massarbetslöshet samlas. Vi menar att ett minimum vore att arbetslöshetens konsekvenser hade ett eget verksamhetsområde inom Folkhälsoinstitutets ram. Alternativt kan riksdagen begära att en kommitté eller eventuellt en särskild utredning tillsätts för att se över dessa frågor. Detta är anledningen till vår reservation. För övrigt tycker jag att det är bra att debatten som sex timmars arbetsdag börjar komma igång i samhället. Jag tror att det är den enskilt bästa insatsen för en bättre folkhälsa i detta land.

Herr talman! Sverige har anslutit sig till en resolution inom Världshälsoorganisationens program Hälsa för alla, där hälsotillståndets utveckling inom respektive medlemsland skall vara en måttstock på samhällsutvecklingens kvalitet. Vid en uppföljning för Europas del visade det sig att hälsotillståndet hos Sveriges befolkning är generellt sett bättre än i flertalet andra jämförbara länder, men att vissa sjukdomar, som allergier och astma, tycks öka oroväckande, och att allergier och annan överkänslighet har blivit vanligare i alla åldrar. Under 1970 och 80-talet rapporterades en ökning av de allergiska sjukdomarna både nationellt och internationellt. För Sveriges del får de allergiska sjukdomarna betraktas som folksjukdomar, eftersom 30-40 % av befolkningen har eller har haft allergiska besvär. Både ärftliga och miljörelaterade faktorer har betydelse för om allergier och astma skall utvecklas. 25-40 % av befolkningen kan av genetiska orsaker utveckla allergier om de utsätts för allergener eller irritanter. De genetiska förutsättningarna är tämligen konstanta, så orsakerna till allergiökningen får nog sökas i miljön. Biologiskt material som pollen och material från djur kan ge upphov till allergi. Exponering för djurallergener borde inte ha ökat, eftersom vi har gått från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle. Men å andra sidan är pälsdjur så vanligt förekommande, inte minst i städer, att nära nog alla är exponerade för hund och katt. Andra miljöfaktorer som luftföroreningar utomhus, fukt och ventilationsproblem inomhus, passiv rökning och den ökande mängden kemiska substanser i varor och födoämnen är sannolikt avgörande för att allergier har blivit ett stort folkhälsoproblem. Vi måste ta fasta på att allergiökningarna är ett tecken på att samhällsutvecklingen inte går åt rätt håll inom alla sektorer. Vi måste arbeta på flera beslutsplan med orsakerna för att åtgärderna skall bli effektiva, och vi skall använda de krafter som står oss till buds. En exponering av allergener eller irritanter för en person som är disponerad att utveckla allergi ökar risken att denne insjuknar och att redan sjuka blir sämre. Den enskilde kan inte så lätt påverka utemiljön, men innemiljön, inklusive allergiframkallande ämnen, kan man som enskild göra något åt. Ju tidigare man kan förhindra en sådan exponering desto större är möjligheterna att förhindra att allergin bryter ut och desto större är möjligheten att förbättra prognosen för redan sjuka. Därför är det viktigt att verktyg finns så att den enskilde kan undvika allergiframkallande ämnen. Innehållsdeklarationer är ett sådant verktyg. Vi anser att alla produkter som kan ha betydelse för allergiker skall ha innehållsdeklarationer. Det är olyckligt att parfymer undantas från det kravet. För att tydliggöra och underlätta för allergiker att göra riktiga val är miljöcertifiering ett bra instrument ur allergisynpunkt. Konsumenten kan då rensa marknaden från allergiframkallande ämnen och substitutionsprincipen kan få genomslag. Astma och andra luftvägsallergier bland barn kan till 40-45 % förklaras med passiv rökning, dålig ventilation inomhus, pälsdjursexponering och kortvarig amning. Allergiförebyggande verksamhet har en stor potential då nästan hälften av barns allergier går att förebygga. Halterna av kvävedioxid och marknära ozon i utomhusluften i tätorterna tycks öka. Större delen av dessa gaser kommer från fordonstrafiken. Gaserna kan bidra till inflammation i luftvägarna hos astmatiker. Vi anser att regeringen skall ta initiativ till en skärpning av tomgångskörningsbestämmelserna. De utbildningsinsatser som Folkhälsoinstitutet och andra aktörer har gjort och nu gör under Allergiåret 95 kommer att lyfta kunskapsnivån om allergier och allergiernas orsaker hos allmänhet och politiker och hos många personalgrupper inom fritidshem, förskola, skola, företagshälsovård, försäkringskassor, primärvård, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, kommunernas miljö och hälsoskydd osv. Men vi menar att utbildningsinsatserna måste sträcka sig längre. Eftersom allergiska sjukdomar är så vanliga innebär de stora kostnader för stat, landsting, kommun och den enskilde. Tidig diagnos och ändamålsenlig behandling är avgörande för att förhindra en försämring och återfall i sjukdomen. För en stor del av de som utbildas i vårdyrken kommer patienter med allergiska sjukdomar att vara de vanligaste. Vi vill att grund och vidareutbildningen av läkare och sjuksköterskor inom allergologi förstärks och fördjupas. Men skall vi komma åt orsakerna måste högskoleoch universitetsutbildningarna för de grupper som bygger och planerar samhället och de som har styrinstrumenten - dvs. ingenjörer, tekniker, arkitekter, ekonomer, etc. vara sådana att miljökunskap och förtrogenhet med ekologiska sammanhang är en integrerad del av deras kunskapsmassa. Herr talman! Socialutskottet är ett naturligt hemvist för allergifrågorna i riksdagen. Jag har med mitt anförande velat visa att allergifrågorna också i högsta grad berör utbildningssektorn. I förra onsdagens debatt om informationsteknikens införande i samhället berördes inte elallergiproblemen. Men motioner om elöverkänslighet har behandlats tidigare av näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och bostadsutskottet. Det kan komma att visa sig vara, enligt senaste forskningsrön, ett större samhällsproblem än vad vi hittills antagit. Trafikutskottet berörs också av allergifrågor, inte bara ur fordonstrafiksynpunkt utan också ur informationstekniksynpunkt. I en tid med ansträngda ekonomiska resurser är det viktigt att rätta prioriteringar görs. Helst skall man fatta beslut som verkar åt samma håll. Inom kommunerna har tvärsektoriella grupper, allergikommittéer, bildats dels för att sprida information, dels för att nå en samverkan i de kommunala politiska besluten. För att vi på ett bättre sätt skall kunna styra bort från det allergisjuka samhället bör allergifrågorna vara aktuella inom andra utskott än de uppräknade, t.ex. finansutskottet, jordbruksutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet. Vi har därför i en motion föreslagit att former för ett sammanhållet politiskt arbete bör framarbetas. Jag ställer mig bakom alla Miljöpartiets reservationer till betänkandet, men för att vinna tid i kammaren yrkar jag endast bifall till reservationer nr 2 och reservation nr 4.

Herr talman! I detta betänkande behandlas frågor rörande allergi och även andra folkhälsofrågor. Att detta är viktiga frågor råder det en stor samstämmighet om i utskottet, och det är bra. Vi vet att det finns ca 3 miljoner allergiker i Sverige. Det inkluderar dem som lider av allergier i stort, eksem och astma. Kurvan för dessa besvärssymtom ökar faktiskt tämligen brant. Den stora ökningen av antalet allergiker har kommit under de senaste decennierna och beror troligen till allra största delen på dålig inomhusluft som innehåller för höga halter av damm, pollen, pälsdjursallergener och tobaksrök. Men även ökade problem med fukt, och därmed mögelutveckling, medverkar naturligtvis till ökningen. En mängd nya inrednings och konsumentprodukter bidrar sannolikt till utvecklingen av överkänslighet hos befolkningen. Det har konstaterats i flera undersökningar att dålig yttre miljö medverkar till att fler drabbas av allergier och astma. Samhällets kostnader för allergier anges till ca 5-6 miljarder kronor per år. Det är en siffra som är från 1993. I huvudsak ingår sjukskrivning, produktionsbortfall och sjukvårdskostnader i den summan. Men kostnaden för förtidig död till följd av allergier ingår dessutom. I hela arbetslivet sker ca 80 dödsfall per år på grund av allergier. Åtgärder för att förebygga och minska besvären för allergiker och astmatiker är samhällsekonomiskt mycket lönsamma. Herr talman! Jag vill inleda den andra delen av mitt anförande med att yrka bifall till reservation 4. Enligt Kemikalieinspektionens produktregister finns ca 55 000 kemiska produkter i Sverige. Det totala antalet ämnen kan uppskattas till mellan Kemikalieinspektionens exempellista över allergiframkallande ämnen. Det totala antalet allergiframkallande ämnen i kemikalier är dock okänt. Generellt kan sägas att det är ett mycket litet antal ämnen som ingår i den överväldigande delen av kemikalieanvändningen. Herr talman! En viktig förutsättning för att den enskilde, det allmänna och företag skall kunna välja bort allergener är att produkter och varor märks. Konsumenter måste kunna lita på att de produkter de köper inte innehåller allergiframkallande ämnen. Produktinformationen måste förbättras genom att allergiframkallande ämnen alltid deklareras på produkten på ett lättbegripligt sätt. Detta gäller både för kemikalier i stort samt för hushållskemikalier, kläder, läkemedel och livsmedel. Då detta innebär s.k. negativ märkning krävs någon form av politiskt beslut. Säkerhet måste också uppnås vad gäller biomaterial, dvs. sådant material som ansluts till, infogas i eller ersätter biologisk vävnad. Exempel på detta är linser, konstgjorda leder, tandfyllningar osv. Riksdagen fattade ett viktigt beslut våren 1994 som innebär att amalgam skall avvecklas till år 1997. Märkning och innehållsdeklaration av allergiframkallande ämnen i livsmedel fungerar ganska bra. EU medlemskapet hindrar inte fortsatt märkning. En frivillig överenskommelse som innebär att allergener i livsmedel även fortsättningsvis kommer att deklareras har slutits mellan Livsmedelsverket och livsmedelsbranschen. Sverige kan dock inte ställa sådana krav på importerade livsmedel. Det är angeläget att Sverige som EU-medlem driver kravet på gemensamma obligatoriska regler som innebär att alla allergener i livsmedel deklareras. Det är också viktigt att få till stånd ett förbud mot farliga azofärgämnen. Ett problem när det gäller läkemedel är att särskild märkning av kända allergiframkallande läkemedel saknas. Textilier som innehåller formaldehyder måste förses med upplysning om att plaggen måste tvättas innan användning. Sverige bör som EU-medlem verka för att gemensamma gränsvärden fastställs för formaldehydgivning från kläder och andra textilier. Det är oerhört viktigt att människor som är allergiker har möjlighet att informera sig om vad olika produkter innehåller. Det är viktigt att vi som parlament signalerar detta i vårt arbete när det gäller EU Jag yrkar bifall till reservation 4 och i övrigt till hemställan i betänkandet.
Herr talman! I detta betänkande behandlas nära 40 motionsyrkanden som rör allergier och andra folkhälsofrågor. Utskottsmajoriteten avstyrker dessa, framför allt med hänvisning till allt det arbete som pågår för närvarande. Folkpartiet, kds, Vänstern och Miljöpartiet har här i kammaren redovisat sina synpunkter. Precis som Eva Julin just sade, har det vid en uppföljning av WHO:s mål, Hälsa för alla år 2000, visat sig att Sverige står sig väl i den internationella jämförelsen. Men vi kan se där att hälsosituationen för lågutbildade kvinnor har försämrats och att allergierna har ökat. Vi ser alla mycket allvarligt på ökningen av allergier. Vi är också överens om att det förebyggande arbetet bör utvecklas, precis som vård och behandling av de redan drabbade. Herr talman! Folkhälsoinstitutet är den statliga myndighet som har till uppgift att förebygga sjukdomar och annan ohälsa och främja en god hälsa för alla. Ett av institutets områden är just allergier, som är ett omfattande verksamhetsområde. Förutom att bl.a. initiera forskning, informera och utbilda, bygga nätverk mellan myndigheter, frivilliga organisationer, näringsliv, kommuner, landsting och utbildningsväsende genomförs nu den riksomfattande kampanjen Allergiåret 95. Det sker för att sätta allergifrågorna i fokus. Herr talman! Sommaren 1994 antog de europeiska hälso och miljöministrarna en deklaration om åtgärder för miljö och hälsa i Europa. Särskilt viktiga är luftföroreningar ute och inne samt städernas miljö. Varje land förband sig genom deklarationen att utarbeta ett nationellt handlingsprogram för förbättrad miljö och hälsa. Detta handlingsprogram skall vara klart senast 1997. Det utarbetas i samarbete mellan ansvariga organ på regional och lokal nivå. Därefter har en särskild utredare tillsatts för att utarbeta ett handlingsprogram för att minska de miljörelaterade hälsoriskerna i Sverige, Miljöhälsoutredningen. Syftet är att identifiera de miljöproblem som är en risk för hälsan och lämna förslag till åtgärder för att minska dessa risker. Här skall man också göra en genomgång av lagstiftning, tillsyn, forskning och utveckling, förebyggande insatser och utredningar m.m. som pågår för närvarande. Sedan skall man ange vilka instanser inom olika samhällssektorer som skall ha ansvaret för att de föreslagna åtgärderna genomförs. Detta skall vara klart senast 1 september nästa år. I den här utredningen kommer allergierna att behandlas. När det gäller folkhälsofrågorna är direktiven till ytterligare en kommitté under beredning i regeringskansliet. Enligt 1995 års regeringsförklaring skall en parlamentarisk kommitté utses för att föreslå hälsomål för hela nationen. Under denna höst kommer också en grupp bestående av statsråd från flera olika departement att samlas. Statsrådsgruppen kommer att ha till uppgift att dra upp riktlinjer för hur folkhälsan långsiktigt kan förstärkas och hur ojämlikheten i hälsa kan undanröjas. Herr talman! I årets budgetproposition tas sambandet mellan arbetslöshet och ohälsa upp. Detta är kanske det största hotet mot folkhälsan. Insatser för att komma till rätta med arbetslösheten är därför mycket viktiga även ur ett folkhälsoperspektiv. Det pågår ett forskningssamarbete mellan Folkhälsoinstitutet och universiteten i Umeå och Lund där man bildar ett nationellt nätverk för lokalt folkhälsoarbete och satsningar på frågor om sambandet mellan arbetslöshet och ohälsa. Även HSU 2000 skall beakta folkhälsoarbetet och se om det behövs en precisering av kommunernas och landstingens folkhälosansvar i hälso och sjukvårdslagen. Detta skall vara klart i sommar. Socialdepartementet har startat ett välfärdsprojekt för att samla kunskaper och initiera forskning om hur välfärden förändras. Inom folkhälsoområdet pågår således ett omfattande arbete. Folkhälsoinstitutets allergiforskningsgrupp har utarbetat en plan för den framtida allergiforskningen. Som vi hörde av Barbro stiftelsen för vård och allergi - nya resurser för allergiforskning tillskapats. Man har alltså fått 500 miljoner till stiftelsen, varav 250 miljoner skall användas när det gäller allergier. Herr talman! Mot bakgrund av detta som redan görs ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag är en av dem som har skrivit motioner om allergi. Jag tänkte berätta litet grand om varför jag är så engagerad i allergifrågor. I Miljöpartiet har vi flera allergiker i våra led än vad man har i andra partier, eftersom det finns en så stark koppling mellan det samhälle vi har i dag - kemikaliesamhället - och allergifrekvensen. Många inser att allergi är politik. Det är det samhälle vi skapar som skapar allergierna. Därför är det naturligt att man vill ta ett politiskt ansvar om man känner att det här är frågor som ligger en varmt om hjärtat. Jag har själv en mycket, mycket allergisk syster. Bakgrunden är att i det hem som hon och jag växte upp i gjorde man alla fel man kunde göra. Vi hade hund och andra djur och sådant som man har i vanliga hem. På den tiden diskuterades inte de här frågorna så mycket. Vi blev mycket förvånade över att min syster blev så hemskt sjuk den dag pappa fyllde 50 år. Efteråt har vi förstått att det berodde på alla de växter och blommor som plockades in. Det gällde framför allt liljorna, som många är väldigt allergiska mot. Så småningom när hon flyttade in i en nyrenoverad lägenhet i Stockholm förvärrades hennes allergi rejält. Alla de kemikalier som finns i dagens byggmaterial gör att överkänslighet och allergier ökar dramatiskt. För henne blev det här avgörande. Hon blev verkligen sjuk. Sedan dess har hon hela tiden gått på allergimedicin. Hon skulle inte klara sitt dagliga liv om hon inte hade medicin. Min syster är sambo med en kille som också är allergiker. För sex år sedan fick de sitt första barn. Då bestämde hon sig för att den här lilla tjejen, Anna, inte skall bli allergisk. Att hon har disposition att bli allergiker är givet. Har man två föräldrar som är allergiker har man disposition att bli allergiker. Min syster satte igång att läsa allt som gick att läsa om hur hon skall leva för att Anna inte skall debutera som allergiskt barn. De flyttade ut på landet, hon ammade mycket länge och hon började tänka efter när det gäller vad hon stoppade i barnet, vilka kläder hon satte på henne och hur hon i övrigt skulle göra. Hon läste, läste och läste. Jag måste säga att jag är mycket imponerad över det arbete hon har lagt ner. Lilla Anna är ett allergiskt barn. Hon reagerar på vissa saker. Hon reagerar på jordgubbar och sådant som vi vet att barn först reagerar på. Hon reagerar t.ex. på rött färgämne i godis. Men hon är inte ett utpräglat allergiskt barn. Hon har inte debuterat på de allra flesta områden, och det är tack vare den kamp som hennes mamma har fört för att se till att förebygga debuten. Man vet att barn som är överkänsliga och allergiska och debuterar som små, får det mycket besvärligt senare i livet. Det är som att fylla en bägare med allergen och överkänslighetsämnen. Har bägaren blivit full och börjat rinna över kan man bli allergisk mot allt. Man kan börja som pälsdjursallergiker och övergå till att vara överkänslig mot vissa kemikalier. Och man kan tvärtom börja med att vara överkänslig mot formalin, och sedan kan man oerhört lätt bli allergisk mot pälsdjur, födoämnen osv. Det gäller alltså att se till att barnet inte debuterar som allergiker. Vi har det samhälle vi har. Jag skulle önska att det fanns en mycket, mycket större politisk vilja att ändra kemikaliesamhället. Tyvärr kan jag se att när det gäller allergi är det ofta tomma ord. Man vill inte se vad som utgör grunden, nämligen det samhälle vi har skapat. Därför måste vi börja jobba förebyggande så att de barn som föds i dag inte debuterar som allergiker utan kan få leva ett fullvärdigt liv. Många allergiker lever i dag inte vad vi kallar ett fullvärdigt liv. Förebyggande åtgärder och information är oerhört viktigt. Det är faktiskt fortfarande så i Sverige i dag att om man kommer till sjukhuset med ett litet barn med astma säger de "Välkommen tillbaka!" när man lämnar sjukhuset. Däremot har man inte fått information om hur man skall kunna undvika att komma tillbaka. Jag tycker att det är skrämmande, med tanke på att så många motioner om allergier ändå läggs fram i riksdagen. Det är oerhört glädjande att så många är engagerade, men det måste få konsekvenser långt ner i samhället där personal möter allergiska barn. I dag vet vi att siffran hela tiden ökar. Den senaste siffran jag hörde gällde att 70 % av alla barn har någon form av allergi eller överkänslighet. När siffran börjar bli så stor kan vi inte längre tala om arv. I så fall skulle vi ha en generationsväxling på två år, och det har vi inte. Det beror på andra saker. Det beror på miljön. Det kanske egentligen är så att vi alla har disposition att bli överkänsliga eller allergiska, och sedan beror det mycket på vad vi utsätts för. Barn med sina växande celler, sin hud som lättare tar in ämnen osv. är oerhört mycket mera exponerade än vad vi vuxna är. Vi vuxna klarar oss mycket bättre. Trots det debuterar i dag många vuxna som allergiker, och det är en helt ny kunskap. För ett antal år sedan sade läkarna att en vuxen människa inte kan bli allergisk eller överkänslig. I dag vet man att det inte är så. Många målare får t.ex. problem. Den nya typen av plastfärger - vattenbaserade färger - innehåller många plastämnen som avges under lång tid och i små koncentrationer. Många målare är överkänsliga och allergiska mot de här ämnena som finns i plastfärgerna. Lik förbaskat använder vi dem. Det finns mycket information som jag skulle vilja att folk fick. Vet ni t.ex. att barn som är allergiska mot gråbo nästan alltid blir allergiska mot selleri? Det är svårt att hitta födoämnesallergiker, men det underlättar om man vet att denna koppling finns. Om man har ett barn som reagerar på gråbo - det kan man lätt testa - skall man också undvika selleri. Har man ett barn som är björkallergiker kan man med stor sannolikhet säga att det här barnet kommer att bli allergiskt mot nötter och äpplen. Det finns många sådana kopplingar, men den här informationen kommer inte ut till föräldrarna. Om man talade om för föräldrar att det finns formalin i barnkläder och att de skall tvättas ett antal gånger, kanske man får folk att göra det. Jag kan inte förstå varför det finns formalin i barnkläder. Jag är glad att även kds har uppmärksammat yrkandet. I Tyskland och Japan har man förbud mot formalin i barnkläder, och det tycker jag är bra. Vi måste fråga oss vilken frihet vi egentligen värnar. Värnar vi friheten att fabrikanter skall kunna få använda de kemikalier de vill eller värnar vi friheten att barn faktiskt skall ges möjligheter att växa upp i ett samhälle där man inte blir sjuk? Nu när 70 % av alla barn är överkänsliga eller allergiska tycker jag att den frågan börjar ställas på sin spets. Vad vill vi? Vill vi skapa ett samhälle det är möjligt att växa upp utan att föräldrarna får jobba som attan för att skaffa den information som behövs för att barnet skall få en uppväxt som gör att barnet blir friskt i sitt vuxna liv? Eller vill vi hjälpa till att skapa ett samhälle där det här kan ske automatiskt, där barnen faktiskt får möjligheter att växa upp och bli friska? I dag är det nästan omöjligt. Vi i Miljöpartiet jobbar mycket med den här frågan. En del i detta är att vi har lyckats få två miljarder avsatta för att allergisanera daghem och skolor. Mycket av detta handlar om inomhusmiljön. Man använder färger, ämnen i plastmattor osv. som innehåller en enorm mängd kemikalier. I Sverige är situationen en annan än i många andra länder. Vi har haft en byggboom som har medfört att vi har tillåtit många ämnen som inte är tillåtna på andra ställen. Vi borde börja fundera över om det är nödvändigt att använda alla de här ämnena. Jag vill påstå att många av de skolor och daghem vi har i dag förvärrar för allergiska barn. Jag skulle verkligen vilja uppmana alla som sitter här och som har kontakt med kommunalpolitiker att se till att använda det bidraget som Miljöpartiet tilsammans med regeringen har tagit fram, så att vi kan börja allergisanera daghem och skolor. Det är enormt viktigt. Det är därigenom vi kan hjälpa de barn som redan är allergiska och överkänsliga att få en dräglig tillvaro. Det är också på det sättet vi kan se till att barn inte utsätts för det här i framtiden. Det här är ett folkhälsoproblem. Det ställer krav på oss, och det ställer krav på vilket samhälle vi vill ha i framtiden.

Herr talman! Dagens betänkande om äldreomsorgen är ett mycket viktigt betänkande som rör en stor grupp människor. Det gäller en utsatt grupp som ofta har små möjligheter att plädera i egen sak. Desto större är vårt ansvar att fatta riktiga beslut så att de äldres situation bli så bra som möjligt. Sedan 1980 har andelen personer över 80 år ökat med 44 %. Prognoser talar för ytterligare ökning med 20 % fram till år 2000. Detta kommer att ställa utomordentligt stora krav på såväl medicinskt som socialt omhändertagande av de äldre och i livets slutskede ofta svårt sjuka personer. Redan i dag konstaterar Prioritetsutredningen i sitt slutbetänkande att svårt sjuka och döende människor får för litet vård samtidigt som pengar slösas bort på meningslösa behandlingar av lätta besvär. Utredningen prioriterar i första hand livshotande sjukdomar, kroniska sjukdomar och vård av döende. Det är en prioritering som de flesta, förmodligen alla, kan instämma i. Högsta prioritet har också lindrande vård i livets slutskede. Våra gemensamma resurser kommer av allt att döma inte att öka inom överskådlig tid. Inom den närmaste framtiden kommer de tvärtom att minska. I det läget är det utomordentligt viktigt att göra prioriteringar inom de områden samhället har att ansvara för. Samtidigt måste våra tillgångar användas på ett effektivt och humant riktigt sätt. En samordning av resurserna såväl ekonomiskt som personellt mellan sjukvård och social service torde vara ett sätt att maximera effekten av insatta resurser. Ett steg har redan tagits i och med ÄDEL överenskommelsen, men mycket återstår att göra för att verksamheten skall fungera tillfredsställande. Det finns fortfarande osynliga gränser och kompetenstvister mellan landsting och kommun. Såväl formella som praktiska hinder måste undanröjas. "Patienten i centrum" är ett motto som måste få en reell innebörd. Morgondagens äldre och sjuka kommer att ställa stora - och berättigade - krav på omvårdnad, medicinsk service och sociala insatser. Framtidens pensionärer kommer också att ha allt bättre utbildning. Informationen i massmedierna om äldres situation är omfattande redan i dag men kommer säkerligen att öka. Debatten om villkoren för de äldre kommer att fokusera de aktuella problemen i ännu högre grad än i dag. Det är bra att så sker. Det kommer att utveckla olika vårdformer och skapa alternativ och därmed stärka den äldre vårdtagarens ställning. I Socialstyrelsens årsrapport 1995 som gäller uppföljning och utvärdering av ÄDEL-reformen - den kom för bara ett par veckor sedan - påtalas en mängd brister och ofullständigheter i viktiga nyckelfunktioner såsom utredning, vårdplanering, dokumentation och informationsöverföring. Detta gäller såväl inom sjukhusvården, den öppna vården och den kommunala äldreomsorgen som mellan dessa vårdformer. Socialstyrelsen skriver att brister i samarbetet mellan huvudmännen leder till att patienten flyttas mellan olika vårdgivare i livets slutskede. Detta är inte acceptabelt. Man framhåller också vikten av att utveckla kvaliteten och innehållet i vården av och omsorgen om de äldre. De allra flesta äldre bor hemma. I olika undersökningar som gjorts på flera håll i Sverige, bl.a. i min hemkommun Mark, har pensionärerna uttryckt starka önskemål om att få bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Det är då utomordentligt viktigt att den sociala hemhjälpen fungerar på ett bra sätt och att tillräcklig hjälp ges. 79 år till personer över 80 år. Detta gäller såväl för särskilt boende som för social hemhjälp och färdtjänst. Noteras kan då att antalet personer som redan har hemhjälp men skulle vilja ha mer hjälp har tredubblats över en sexårsperiod. Samtidigt har antalet anhöriganställningar och anhörigbidrag minskat. Det tycker jag är mycket allvarligt. I den moderata kommittémotionen om äldreomsorgen skriver vi att det skall vara möjligt att anställa en granne eller en anhörig efter samma taxa som gäller i övrigt inom hemtjänsten. Detta är en relativt billig vårdform som dessutom ger den äldre möjlighet till ett eget val av assistans. Här kan även ideella organisationer göra en insats, t.ex. kyrkor och pensionärsföreningar. När det gäller insatser i äldrevården skriver Socialstyrelsen: "Efter Ädelreformens ikraftträdande har det av och till hävdats att det har skett en försämring av läkarservicen, speciellt för de äldre som bor i särskilt boende." Denna utveckling bekräftas i sjukhemsstudien. Man skriver i Socialstyrelsens rapport att kvaliteten och kontinuiteten i läkarinsatserna var diskutabel. En av orsakerna är att läkaren och den vårdansvariga sjuksköterskan tillhör olika organisationer. Vårdtagaren hamnar därmed mellan två stolar. I vår motion pekar vi på att det bör finnas geriatriska specialistläkare eller allmänna specialister som har det övergripande ansvaret och är knutna till sina speciella enheter. Detta hindrar inte att man kan välja att ha en egen husläkare. För att det skall vara möjligt att bo hemma måste det finnas en väl fungerande sjukvård. Antalet akutsjukvårdsplatser får inte minska om detta går ut över de äldres behov av sjukvård. I ÄDEL-utvärderingen påvisas skrämmande exempel från Stockholms län när det gäller utskrivning från sjukhus. Möjligheten att det föreligger liknande tendenser även ute i landet kan inte uteslutas. Från 1993 till 1994 ökade antalet utskrivna personer som var 65 år och äldre och som dog inom två dagar efter utskrivningen från 109 till 235 personer, alltså mer än en fördubbling. Efter 14 dagars hemskrivning ökade antalet dödsfall från 729 till 1 380. Detta kan inte kallas för human äldrevård. Socialutskottet har reagerat starkt inför detta, och det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att utskottet ställt sig positivt till de synpunkter och yrkanden om vård i livets slutskede som vi moderater tagit upp i vår motion. Ett annat område som berörs i ÄDEL-rapporten är hjälpmedel. Här finns brister beträffande utredning av behovet, långa väntetider och problem med olika huvudmän. För den enskildes möjligheter att klara sig själv så mycket som möjligt är adekvata hjälpmedel fundamentalt. Vi har i en tidigare motion föreslagit en hjälpmedelsgaranti som innebär att alla som är i behov av hjälpmedel skall garanteras detta. Herr talman! Många fler områden berörs i ÄDEL rapporten, t.ex. färdtjänst, kostnadsutveckling, dagverksamhet, rättssäkerhet inom hemtjänsten, lex Maria-anmälningar, förtroendenämndsärenden och vård i livets slutskede. Tiden medger ej att penetrera dessa, men de synpunkter som finns i rapporten är väl värda att beakta. Ett sista, allmängiltigt citat från rapporten vill jag emellertid gärna göra: "Tre nyckelord anger Ädelreformens långsiktiga mål; trygghet, valfrihet och integritet. Men som ett ytterligare mål anges även medbestämmande. De poängteras också i Socialtjänstlagens portalparagraf. De används i de flesta sammanhang och förutsätts vara självklara. Men med tanke på hur äldre och handikappomsorgen under årtionden bedrivits har de äldre sällan haft speciellt mycket att välja emellan. Mest uttalat är detta om de är beroende av hjälp från andra för att kunna klara sig. De är i beroendeförhållande till andra och kan i och med detta inte fritt välja eller bestämma vad de vill ha eftersom de alltid har en motpart för att få sin önskan uppfylld. De är även rent styrkemässigt i underläge just till följd av sin ålderssvaghet, sjukdom eller handikapp." Det här avsnittet beskriver målen och syftet med äldre och handikappomsorgen - något som vi säkert alla instämmer i. Men verkligheten ger tyvärr en annan bild och ett annat innehåll, vilket också Socialstyrelsen noterar. Varför har det då blivit så fel? En orsak är naturligtvis att den förda politiken varit felaktig. Det uppbrytande av monopol och frisläppande av konkurrerande vårdgivare och vårdmonopol s om påbörjades under de borgerliga regeringsåren har stannat upp inför återställarpolitiken. Vi har i våra motioner utvecklat synen på välfärdspolitiken, där den viktigaste reformen är att avreglera den monopoliserade tjänstesektorn samt hälsooch sjukvården. Äldre, svårt sjuka och handikappade måste få bestämma över sin vardag genom att på lika villkor få välja mellan olika former av service, vård och boende. Utgångspunkten är ett system med gemensam finansiering men där resurserna styrs mot de reella behoven. Vårt förslag om en allmän sjukvårdsförsäkring ger den enskilde vårdtagaren möjlighet att välja vårdgivare, boende och social omsorg. Vi vill ge de äldre lagstadgad rätt till valfrihet när det gäller hemtjänst, dagverksamhet och särskilda boendeformer. Under vår aktiva tid i livet har vi möjlighet att fritt välja inom en rad områden såsom bostad, bostadsort, yrke, fortskaffningsmedel, inköpsställe, m.m. Då man blir äldre och funktionerna sviktar begränsas valmöjligheterna starkt. När det gäller så personliga saker som omvårdnad och sjukvård borde det vara självklart att få välja det man själv önskar. För en gammal och sjuk människa i behov av vård är det synnerligen viktigt att även i det läget kunna påverka sin situation. De personliga önskemålen måste så långt som möjligt tillgodoses. Vi moderater var tveksamma till ÄDEL. Vi kan nu konstatera att många problem kvarstår. Gränsdragningsproblemen mellan landsting och kommuner finns kvar. Visst dubbelarbete utförs samtidigt som de samlade resurserna inte utnyttjas totalt. Detta leder i många fall fortfarande till en otillfredsställande vård och rehabilitering. Det bästa sättet att lösa gränsdragningsproblemen är enligt vår mening att ansvaret för val av sjukvård och omsorg överförs från landsting och kommuner till en allmän sjukvårdsförsäkring som följer den enskilde vårdtagaren, oavsett vilket sjukhus eller sjukhem han eller hon väljer. Med en sådan försäkring skulle en mängd alternativ uppstå. Därmed skapas också konkurrens. Som en följd av detta kommer en snabbare utveckling att ske inom hela vårdområdet samtidigt som kvaliteten förbättras. När patienten har full valfrihet kommer vården att anpassa sig till den efterfrågan inom olika områden som kommer att uppstå. Vårdtagarens önskemål och behov kommer att stå i centrum på ett helt annat sätt än i dag. Herr talman! Vi står självfallet bakom våra motioner om äldreomsorg, men för att vinna tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Att den som har ett långt livs erfarenhet bakom sig skall kunna få bestämma, tillsammans med sina anhöriga, hur den vård man behöver på ålderns höst skall utföras och vilken vårdgivare man skall ha låter närmast som en självklarhet. Men så är det inte i verkligheten. Visserligen har mångfalden i vården och boendet ökat de senaste åren och antalet vårdgivare har blivit fler, men fortfarande handlar det mer om kommunernas valfrihet än om den enskilde vårdtagarens. Det är snarare fråga om att kommunerna har skaffat sig alternativ och valfrihet, som sedan inte fullt ut har fått slå igenom när det gäller den enskildes möjlighet att välja. Det är dags att ändra det nu. Det är dags att ändra lagen så att samma valfrihet som vi har skapat inom barnomsorgen också får gälla inom äldrevården. Givetvis får den enskildes valfrihet aldrig gå ut över någon annan enskild persons valfrihet. Men det är inte heller det som det handlar om. Vad det är för typ av tjänster och vård man behöver och vilka resurser som måste sättas in måste naturligtvis avgöras i samråd mellan den enskilde och den som har kostnadsansvaret, men hur och vem som skall utföra de tjänsterna måste den enskilde bäst kunna avgöra själv tillsammans med sina anhöriga. Att Socialdemokraterna är ambivalenta på den här punkten förvånar mig inte särskilt mycket med tanke på den interna maktkamp som nu tycks råda mellan bevarare och förnyare. Men att t.ex. Folkpartiet inte har ställt sig bakom den reservation och vi moderater och kds tillsammans har avgivit på den här punkten förvånar mig litet, eftersom Folkpartiet ändå har varit en av föregångarna när det gäller kampen för enskildas valfrihet. reformen var att få bort de gränsdragningsproblem som funnits mellan omsorg och sjukvård. Redan när ÄDEL-reformen beslutades varnade vi från Centerns sida för att det fanns en viss risk för att andra gränsdragningsproblem skulle uppstå i stället. ÄDEL reformen innebar att man flyttade gränserna mellan sjukvård och äldreomsorg på ett sätt som gjorde att vi inte var säkra på att man skulle få bort gränsdragningsproblemen. Det fanns risk att man i stället skulle få dem på ett annat ställe. Ett sådant problem, som kommit att bli alltmer uppmärksammat på senare tid, är just den medicinska kompetensen inom det särskilda boendet. En geriatriker som ringde till mig för litet sedan berättade att han en sen kväll blev kallad till ett sjukhem som kommunen drev. Han försökte få reda på vad den äldre som behövde hans hjälp hade för problem. Han tittade på de anteckningar som fanns på sjukhemmet för att kolla vad som möjligen kunde ligga bakom sjukdomsfallet. Där stod det: "Har haft hjärtbesvär. Har en son i Göteborg." Det är inte särskilt mycket att gå efter för den läkare som får rycka in på det här sättet. Det behövs nu en förbättring av kontinuiteten i den medicinska vården med en fastare koppling mellan sjukhemmen och läkare med geriatrisk kompetens. Det kan ske på olika sätt. Det behöver inte nödvändigtvis vara likadant överallt, men det är viktigt att åstadkomma en fastare koppling. Herr talman! Det finns fortfarande ett antal små och väl fungerande sjukhem kvar här i landet. Det har gjorts mycket för att få bort dem. Men vi tycker att sjukhemmen fyller en viktig funktion i vårdkedjan, inom ramen för den mångfald som behövs och som faktiskt nu mestadels har börjat uppstå inom äldrevården. Därför behöver de finnas kvar. Vi tycker från vår sida att staten bör stimulera och underlätta det i stället för att försvåra det. Vi har också tagit upp det i en gemensam reservation. Socialtjänstkommittén, som nyligen har avlämnat sitt slutbetänkande, har i sitt förslag yrkat på en lagändring som ger kommunerna ett tydligare ansvar när det gäller stödet till anhörigvården. Det är en enig kommitté som har föreslagit det. Vi är medvetna om att det kommer att ställa ökade krav på kommunerna, men det är också en av de få punkter i kommitténs förslag som innebär ökade ekonomiska krav på kommunerna. Vi tyckte att det här var så angeläget att det borde kunna vara ett undantag i det nollsummespel ekonomiskt sett som kommittén har arbetat med. Det är viktigt att anhörigvården inte bara betraktas som ett komplement utan också som en viktig del, likvärdig med annan del av vården. Vi tycker inte att regeringens förslag till ny socialtjänstlag bör avvaktas - i den här delen kommer det att dröja, om jag har förstått det rätt. Vi anser därför att det här bör beslutas redan nu. Herr talman! Det här är några av de punkter som vi har tagit upp i gemensamma och enskilda reservationer.

Herr talman! Äldreomsorgen har genomgått en stor förändring till det bättre i Sverige. Inte minst har ÄDEL-reformen bidragit till detta genom att kommunerna har fått ett klart ansvar när det gäller äldres boende och omsorg. Men vi i Folkpartiet liberalerna är inte nöjda. Det finns fortfarande stora brister, vilket också den senaste årsrapporten från Socialstyrelsen visar. Människor i vårt samhälle har både rättigheter och skyldigheter. Så kan grunden för det liberala samhället formuleras. Men människor skall inte behöva vara högutbildade eller vana att söka information för att veta vilka rättigheter och skyldigheter man har. Att veta vad man har för rättigheter innebär en trygghet - man vet vad man kan förvänta sig men också vad samhället inte kan hjälpa till med. Behovet av att känna trygghet inför ålderdomen är stort. Även om viktiga förbättringar har skett, känner många att de inte vågar lita på att deras behov kommer att tillgodoses. Därför vill vi från Folkpartiet liberalerna stärka de äldres ställning genom att upprätta trygghetsgarantier för de äldre. I socialtjänstlagen bör tydligare slås fast vilka skyldigheter kommunerna har gentemot de äldre. Vidare bör varje kommun och landsting upprätta en trygghetsgaranti för äldre inom sitt område. Innebörden av trygghetsgarantin skall vara att de äldre får veta vilken service de kan räkna med av äldreomsorgen och sjukvården. Om den brister skall den enskilde också kunna vända sig till en namngiven person - en lokal äldreombudsman - för att få hjälp. I vårt förslag till trygghetsgaranti tar vi upp 13 punkter som vi anser vara grundläggande, och som vi anser att kommuner och landsting skall ha som mål att uppfylla senast år 2000. Herr talman! Jag tänker inte redogöra för varje punkt, men några exempel är rätten till lämplig bostad inom sex månader och vid akut behov inom en månad, rätt till eget rum på sjukhem om man så önskar, rimliga avgifter och rätt till service om man bor kvar hemma. Det är alltså några av punkterna för att de äldre skall veta vad som gäller. Herr talman! Bostadsbyte på äldre dagar kan ibland ha en positiv effekt men kan ibland medföra negativa hälsoeffekter. Vad resultatet blir beror på många faktorer. Den ekonomiska situationen, tidigare benägenhet till bostadsbyte, civilstånd m.m. är sådant som kan påverka hur de äldre kommer att må efter bostadsbytet. Många studier visar att flyttning när det gäller äldre kan medföra ökad dödlighet och minskad funktionsförmåga och livskvalitet. Depressioner och förvirringstillstånd är inte ovanligt. En viktig faktor är om flyttningen förberetts genom samtal och om den har varit frivillig. Äldre som mot sin vilja flyttas från normalt boende till långvården reagerar ofta negativt redan under väntetiden. Kommun och landstingsförbunden har utfärdat rekommendationer om vad man skall tänka på vid flyttning. Utgångspunkten är att individen själv skall bestämma var hon skall bo. Vi anser att effekterna av rekommendationerna nu bör utvärderas, eftersom det har förflutit fem år sedan de tillkom. Men utskottets majoritet anser att det är tillräckligt med den uppföljning som Socialstyrelsen gör. Men vi tycker ändå att det skall göras en speciell utvärdering av dessa rekommendationer, eftersom så många studier visar att flyttning av äldre kan medföra ökad dödlighet och en minskning i funktionsförmågan och livskvaliteten. Det är därför det är av så speciellt stor vikt att denna utvärdering sker. Herr talman! Till Roland Larsson vill jag bara säga att han inte behöver oroa sig för Folkpartiet när det gäller valfriheten för de äldre. Jag vill bara hänvisa till den motion som vi har väckt, vilken bl.a. behandlas här i dag. Av den framgår det klart var vi står, och vi har också kallat den Trygghet och valfrihet på äldre dagar. Vi står också bakom en reservation i utskottet som handlar om små, väl fungerande sjukhems möjligheter att få finnas kvar. Det är flera partier som står bakom reservationen. Det är en viktig fråga som vi har tagit upp många gånger. Den är viktig och fortfarande aktuell. Vi från Folkpartiet liberalerna står naturligtvis bakom samtliga reservationer, men för tids vinnande yrkar jag här bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Till de tre föregående talarna från Moderaterna, Folkpartiet och Centern skulle jag vilja ställa frågan: Var skall ni ta pengarna ifrån? Jag tyckte att det andades väldigt mycket av överbudspolitik, vilket jag skall återkomma till. Från Vänsterpartiets sida sade vi klart och tydligt före valet att vi måste tillföra mer pengar till kommuner och landsting. Vi gick till val på detta och fick också gehör för det. Vi har hållit fast vid kravet under hela denna riksdagsperiod. Vid förra höstens budgetförhandling med Socialdemokraterna förde vi fram frågan. I kompletteringspropositionen, som vi balanserade, avsattes pengar till kommuner och landsting. I en motion i anslutning till den senaste tillväxtpropositionen har vi också avsatt 5-6 miljarder, därför att vi anser att kommuner och landsting nu behöver pengar. Det är absolut nödvändigt att få stopp på nedskärningarna. I vår reservation säger vi att mer pengar måste satsas för att öka personalens kunskaper om vård och rehabilitering av gamla och att rehabiliteringsinsatserna måste ses över. Utskottet tycker också att regeringen bör ta initiativ för att säkerställa en god standard vid de geriatriska klinikerna, framför allt i Stockholmsområdet som nu uppvisar stora brister, vilket framgår av den senaste ÄDEL-rapporten. Antalet platser har minskats från 37 000 till 30 000. Det är klart att det får konsekvenser. Jag vill ta upp litet av det som ni har sagt här och detta med överbudspolitik. Jag delar många av Moderaternas synpunkter om att vi måste öka läkarinsatserna och läkaransvaret för vårdhemmen, att vi måste satsa mer på geriatriken, att det kan vara bra att anhöriga kan få ekonomisk kompensation som motsvarar kostnaderna för hemtjänstpersonal, som ni säger i er reservation, att vi satsar mer på demensforskningen. Men detta kostar ju pengar. Jag har inte sett att ni vill satsa en krona, utan ni vill tvärtom göra nedskärningar. Det är också min erfarenhet från det landsting som Birgitta Wichne och jag har suttit i att Moderaterna inte var de som drev på för att satsa pengar för anhörigvårdarna. Samma tongångar hörde jag här från Folkpartiet. Ni föreslår en trygghetsgaranti med 13 punkter. Men med husläkarreformen bidrog ni ju till att slå sönder områdesansvaret som var så viktigt och som innebar ett samarbete mellan distriktssköterskor och läkare, vilka hade ansvar och kände sina patienter i sitt område. Men helt plötsligt skulle alla ha en egen husläkare, och områdesansvaret bröts ned. De här frågorna är väldigt allvarliga. Jag tycker att vi skall ta fasta på ÄDEL-rapporten och se över problemen. En annan fråga som Kerstin Heinemann tar upp är hur viktigt informationsöverförandet är när en patient flyttas. Nu föreslår Folkpartiet en kategorisk lagstiftning på området. ÄDEL-rapportens omdöme är mer försiktigt. I den räknar man upp fyra olika alternativ, t.ex. vårdplanering mellan vårdgivarna inför en flyttning eller att hemtjänsten får ta hand om vårdplaneringen. Det finns också en möjlighet att klinikerna tar hand om vårdplaneringen. Det finns också en fjärde möjlighet som rekommenderas i ÄDEL-rapporten, nämligen samverkan mellan de inblandade parterna, dvs. hemtjänsten, primärvården och klinikvården. Den senare möjligheten måste väl vara att förorda. Det är också ett skäl till att jag inte har ställt mig bakom Det är mycket som vi kan göra. Vi har också ställt en interpellation till Ingela Thalén som kommer att besvaras i morgon, då utskottet tyvärr reser bort. Men jag hoppas att det ändå kan bli debatt, därför att detta är en så stor och viktig fråga att den tål en enskild debatt. Det gäller framför allt mot bakgrund av erfarenheterna från Stockholm som är mycket skrämmande, vilket även Birgitta Wichne anförde i sitt inlägg. Jag har ju ställt frågor till tidigare talare. Vi i Vänsterpartiet inser att vi måste satsa pengar. Personalen inom äldrevården behövs. Man kan inte fortsätta avskeda dem. De bär på mycket kompetens och kunskaper som är viktiga att behålla. Det är heller inte gratis med geriatrik och stöd till anhöriga. Det behövs resurser nu.

Herr talman! Det ligger ett föråldrat tänkande bakom Stig Sandströms påstående att det är överbudspolitik som vi ägnar oss åt. Att samordna läkarkompetens inom äldreomsorgen kostar inte samhället mer. Snarare blir det billigare för samhället, eftersom varje person som bor inom åldringsvården på något sätt har behov av läkarresurser under sin vistelse där. Därför förordar vi en samordning. Valfriheten i boendet och äldrevården är inte heller någonting som kostar mer. Det här handlar ju om formerna för att bedriva verksamheten och för att ge service och vård. När det gäller anhörigvården har i alla fall vi i Socialtjänstkommittén bedömt att den totalt sett är en besparing för samhällets del. Det är inte skälet till vårt förslag, och det får aldrig vara skälet till det, utan skälet är de fördelar som ligger i kopplingen mellan de anhöriga och dem som behöver vården. Det finns både ett socialt och ett medicinskt värde i detta, vilket gör att kostnaderna troligtvis blir lägre. Så överbudspolitiken får nog Stig Sandström ägna sig åt själv och inte försöka lasta över den på oss.
Herr talman! Det kan väl ändå inte vara en slump att det är väldigt många som får gå från den kommunala sektorn nu, framför allt inom äldrevården och omsorgen. Jag tror att lasaretten och den typen av sjukvård klarar sig själv; den klarar sig alltid. Men det är omvårdnadssidan som är hårt drabbad i dag, och det är där mycket personal sägs upp. Jag har inte sett något förslag från Centerpartiet om att tillföra några pengar till den sektorn. Det har däremot vi föreslagit, och det vill jag framhålla.
Herr talman! Det jag nämnde som våra förslag har ju faktiskt inte genomförts än, så de kan knappast användas som skäl för att resurser inom äldrevården nu dras ner. Det som gör att man drar ner resurser är ju den politik som förts bakåt i tiden. Det vet ju Stig Sandström mycket väl. Därför är det vi pekar på här ett sätt att använda de resurser som blir kvar. Det går inte på någon av de punkter som jag har ställt mig bakom i reservationerna att påstå att det kostar mer för samhällets del. Däremot innebär det ökad kvalitet för den enskilde, både när det gäller vårdkvalitet och livskvalitet, och det innebär sannolikt också besparingar för samhället där man uppnår en större effektivitet. Låt oss genomföra det här, och sedan kan vi se vad som händer. Jag kan ganska säkert påstå att det kommer att märkas att det i varje fall ur kvalitetssynpunkt blir en förbättring, utan att kostnaderna ökar.
Herr talman! Nu säger Roland Larsson ungefär samma sak som många borgarföreträdare från olika partier säger: "Mer vård för samma pengar. Högre effektivitet, men vi skall inte satsa någonting." Ja, det är klart, det kan man ju säga, och det låter väldigt bra. Men vad är innebörden i det hela? Det är klart att vi alltid kan önsketänka, men jag tror att de flesta människor inser att det kostar pengar att ha anställd personal. Omvården kostar pengar, den är inte gratis. Det går inte att öka produktiviteten hur mycket som helst inom just den här sektorn. Vill vi ha folk anställda och vill vi ha en bra äldreomsorg måste vi också tala om pengar.
Herr talman! Det finns en mängd saker att säga om detta, och tiden räcker knappt till att reda ut allt det här. Men jag håller med Roland Larsson: Det måste bli en bättre samordning av resurserna och det behövs en bättre organisation. Det påpekar också Socialstyrelsen. Med vårt förslag vill vi också ha konkurrens och valfrihet. Privata alternativ ger en sådan konkurrens och valfrihet, de sköts mindre byråkratiskt, de har snabbare beslutsvägar och det blir billigare och effektivare. Det finns det faktiskt siffror på. De privata läkarnas kostnader är ca 2 % av sjukvårdskostnaderna, medan de har 20 % av besöken, 4,2 miljoner besök i siffror. De offentliga läkarna har 20,5 miljoner besök. Den privata läkarvården är alltså mycket mer kostnadseffektiv. Liknande siffror finns för sjukgymnasterna, ja, siffrorna är faktiskt ännu bättre för de privata sjukgymnasterna. Det har varit stora sparbeting i landstingen, men vi vet också att det gick att spara. Det gick att göra väldigt mycket, och jag tror att det fortfarande går att göra väldigt mycket. Det gäller lokalytor och en massa kringverksamhet som transport och service osv. Ett annat område är att man skall satsa mer på rehabilitering. Det kommer att göra patienterna friskare eller att de kan bo längre hemma. Listan är lång, men jag får sluta här.
Herr talman! Jag konstaterar bara att Moderaterna vill ha fasta läkartjänster på sjukhem och ålderdomshem, och det är väl bra. Men ni ville dessutom behålla husläkarna, ni ville satsa på geriatriken och upprusta den på lasaretten, och ni ville förbättra anhörigvårdarnas insats så att de skulle få samma lön som inom hemtjänsten. Vad skulle det kosta? Har ni räknat på det? Ni ville satsa på hjälpmedel, ni har en reservation om att ni vill utvidga demensforskningen och nu sade Birgitta Wichne i sin senaste replik att ni ville satsa på rehabilitering också. Som grädde på moset vill ni dessutom ha valfrihet, och det vill jag säga: Valfrihet är inte gratis. Jag har inte hört att ni skulle satsa någon enda krona på detta. Det vill jag kalla överbudspolitik om något.
Herr talman! Nej, det är inte överbudspolitik, om vi får igenom vår sjukvårdsförsäkring, där pengarna följer patienterna. Den kommer att innebära att Försäkringskassan, eller vem som nu skall hantera detta, är intresserad av att alla människor skall bli friska så fort som möjligt. Köerna kommer att försvinna och sjukskrivningstiden kommer att minska. Det i sin tur kan föra över pengar till äldrevården, och med en annan organisation av äldrevården kommer det också att bli billigare genom att man satsar på rätt saker. Ta bara en sådan sak som personalens medbestämmande. Det finns många lasarett, sjukhus och sjukhem där personalen har fått ett ökat medinflytande över schemaläggning m.m. Där har man sett att arbetstiden faktiskt har minskat, paradoxalt nog, arbetet har blivit både lättare, bättre och av högre kvalitet, och patienterna har fått det bättre. Det finns faktiskt väldigt mycket att göra. Krånglig byråkrati finns det ju väldigt mycket av inom den offentliga sektorn. Ta bara arbetslagstiftningen. Ett exempel är vårt hemlandsting, där man flyttar personal runt enligt principen om sist in-först ut så att man får personal som icke är adekvat utbildad på vissa områden. Resultatet blir inte bra vård. Det kostar också pengar, även på det sättet att patienterna inte får den behandling som de skall ha. Det finns massor att göra på hela området.
Herr talman! Jag konstaterar bara att ni hade chansen i tre år då vi hade en borgerlig regering. Ni införde ju också en hel del nya reformer, köp-sälj-system osv. Men jag tror inte att det har upplevts som särskilt positivt av personal och anhöriga och av dem som kan någonting om sjukvården. Nu lanserar Birgitta Wichne ett nygammalt system och tror att det skall lösa alla problem. Jag tror att de där tankarna nog lämpar sig bättre i valtal osv. Jag tror folk vill ha litet lugn och ro nu från omstruktureringar och nya idéer, och i stället försöka få ordning på äldreomsorgen och sjukvården.
Herr talman! Jag tycker att Stig Sandström gör det litet lätt för sig genom att dra de borgerliga partiernas samtliga motionsförslag över en kam och kalla det för överbudspolitik. Överbudspolitik kan man väl ibland också tala om när Vänsterpartiet lägger fram förslag. Jag har många gånger funderat över varifrån de tar alla pengar. Att trygghetsgarantin för de äldre skulle handla om överbudspolitik har jag mycket svårt att förstå, Stig Sandström. Titta på och läs igenom förslagen! Är det överbudspolitik att försäkra människor om att de kan få ett trygghetslarm? Är det överbudspolitik att se till att människor kan få bo kvar hemma och få hemtjänst? Jag anser inte det. Dessutom handlar det om vad man som politiker vill satsa på. För Folkpartiet liberalerna är äldreomsorgen en prioriterad del. Talet om husläkare, Stig Sandström, handlar i första hand inte om själva husläkarreformen och husläkarlagen i sig, utan det handlar om hur man har organiserat detta ute i de olika landstingen. Det finns ingenting i husläkarlagen som förbjuder en distriktssköterska att ha områdesansvar.
Herr talman! Alla omorganisationer kostar pengar. Det är samma sak med ÄDEL-reformen, som vi håller på att diskutera. Det blir nackdelar, och det skapas nya ytor mellan primärvård, lasarettsvård och kommunal vård som blir känsliga. Det är samma sak med husläkarreformen. Den är inte gratis. Köp och säljsystem är inte gratis. Alla organisationsförändringar tror jag kostar pengar. Men det jag är mest orolig för är att man redan, så kort tid efter valet - vi har tre år till nästa val - börjar släppa loss. Nu bjuder man över varandra med vackra förslag och nya program. Ett trettonpunktsprogram hade Kerstin Heinemann. Jag har inte läst alla 13 punkterna, men jag tror inte att de är gratis. Det kan jag inte tänka mig.
Herr talman! Vill man förbättra kanske det kostar någonting i början. Men man har igen det på längre sikt. Husläkarreformen var t.ex. en satsning på primärvården som hela riksdagen egentligen i många år har varit överens om var viktig för att bl.a. få ned kostnaderna inom sjukvården. Jag skulle ändå vilja rekommendera Stig Sandström att läsa igenom de 13 punkterna. Då vet han bättre vad det egentligen handlar om och kan ta sig en funderare. När Stig Sandström har satt sig in i innehållet kanske vi kan debattera detta på ett litet annorlunda sätt.
Herr talman! Jag skall gärna läsa igenom de 13 punkterna. Jag hoppas att jag får med en lapp om finansieringen också, där det står vad det kostar.

Herr talman! På ett mindre vårdhem eller sjukhem har man större möjlighet att ordna hemliknande miljö och att slippa känslan av institution. Vi anser därför att små, väl fungerande vård och sjukhem inte skall läggas ned. Vi yrkar bifall till reservation nr 5 till utskottets betänkande. Vi blir allt äldre. Ökade krav ställs på kommuner och landsting för att tillgodose de äldres behov av service, vård och omsorg. De flesta äldre bor dock fortfarande kvar hemma. Anhöriga gör i dag en stor hjälp och vårdinsats som överstiger samhällets insatser flera gånger om. Det finns stora sociala och psykologiska behov hos de äldre som vi måste uppmärksamma och som anhörigvården kanske kan ha större möjlighet att tillgodose. De anhöriga behövs och kommer att behövas än mer i framtiden. Det är viktigt att vi stöttar de anhöriga så att anhörigvården blir så bra som möjligt. Vi menar att behovet av anhörigvård skall prövas utifrån samma principer som behovet av hemtjänst och att vid vård av anhörig ekonomisk kompensation motsvarande anställning inom hemtjänsten skall utges som ersättning vid inkomstbortfall. Vi yrkar bifall till reservation nr 9 till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 7, 9 och 11. Givetvis står vi bakom alla de reservationer vi har skrivit under, men för tids vinnande, som det heter, avstår vi från fler yrkanden. Inledningsvis vill jag lyfta fram viktiga synpunkter som måste utgöra grunden när vi formar äldrepolitiken. Ofta blir det mycket tal om organisationsformer, om huvudmannafrågor och om ekonomiskt bistånd. Det är naturligtvis viktigt, men vi får aldrig glömma "den icke materiella välfärden" för de äldre. Det handlar om bemötande, respekt och värdighet samt om den enskildes möjligheter att påverka sin situation, vilken form av boende man skall ha, vilka arbetsuppgifter hemtjänstpersonalen skall utföra, m.m. Att åldras är att leva medan tiden går. I det förenas alla slags åldrar i alla skeden av livet. Denna helhetssyn tror jag är viktig att ha som grund. Det viktigaste är inte hur gammal man är utan hur man är gammal. En sak är tämligen säker, om vi får leva vidare blir vi alla gamla. En faktor som har stor betydelse för att de äldre skall känna sig fullvärdiga är vilka attityder vi har och, till följd av det, vilka uttryck vi använder. I den politiska debatten framställs de äldre ofta som en belastning. Jag beklagar detta djupt. Det är dessutom verkligen inget som främjar de äldres självkänsla. Den tekniska utvecklingen och organisationen har, som jag redan nämnt, länge varit i fokus. Så fort något inom äldreomsorgen inte har fungerat har man sagt: Vi får väl titta över organisationen. Sedan har man tyckt att man har gjort allt. Men hur är egentligen de mänskliga relationerna? Det finns en hel del intressanta slentrianmässigt använda fraser. Jag skall nämna några: Före 70 år har man ett arbete, efter 70 år är det terapi. Före 70 år går man till frisören, efter 70 år kallas det hårvård. Före 70 år går man på bio eller teater, efter 70 år kallas det aktivering. Visst är det märkligt! Nedsättande eller avvikande uttryck om ålderdomen skall inte användas. De påverkar omgivningen och de äldre. Omdömena om oss påverkar oss alla, men kanske särskilt den som redan känner sig utsatt. Gamla människor framstår som hjälplösa, trötta och glömska, människor som måste tas om hand. Vi vet att väldigt många äldre människor inte har de här bekymren. Herr talman! Så långt det är praktiskt möjligt bör även äldre få känna sig aktiva och värdefulla. De bör få vara en tillgång och därmed få ett rikare liv. Genom en ändrad attityd hjälper vi de äldre att få större kraft att motstå krämpor i ålderdomen. Vi kan med våra ord lyfta upp eller trycka ned. Hur vi känner oss beror så oändligt mycket på hur vi bemöts av omgivningen. Enligt den nu gällande socialtjänstlagen har vi ett kollektivt ansvar för äldreomsorgen och därmed faktiskt också en kollektiv skuld om den inte fungerar. Det räcker inte att vara allmänt välvillig och prioritera allting. Vi måste välja. Det är faktiskt det som är 90 talets allra största utmaning. I dagens ekonomiskt pressade läge måste vi klart markera vad vi tycker är viktigare än annat. Vi kristdemokrater anser att en av samhällets absolut viktigaste uppgifter är ansvaret och omsorgen om våra äldre och kanske främst om dem som själva har svårt att tydliggöra sina behov. Herr talman! Socialstyrelsens senaste utvärdering av ÄDEL-reformen borde vara en larmsignal. Det är helt oacceptabelt att svårt sjuka människor lämnas ensamma utan tillsyn och larmmöjligheter och utan vätska eller tillräcklig smärtlindring. Det är absolut inte värdigt att i ett i övrigt högutvecklat välfärdsland lämna döende människor ensamma eller skjutsa runt dem i ambulans eller bårbil de sista dagarna i livet. Jag vill dock säga att det finns många människor som vill avsluta sitt liv hemma och det är oerhört viktigt att vi ger möjlighet till det. Men för dem som av ekonomiska eller andra skäl tvingas ut är det oacceptabelt. Det finns i stort sett inga ursäkter för det. Det är alltså mycket viktigt att besparingsivern inte leder till att utsatta grupper blir ännu mer utsatta och utelämnade. Människor över 85 år, s.k. äldre äldre, är en grupp i samhället som ökar och kommer att öka framöver. Egentligen är ju det positivt. Vi har kommit långt med vår hälsoupplysning och med vår vård och omsorg om människor. Äldre har ofta långvariga eller tätt återkommande sjuk och vårdbehov, vilket kräver, som flera talare redan har tagit upp, en väl fungerande vårdkedja. De stora besparingar som socialdemokraterna nu föreslår riskerar faktiskt att göra en redan svår situation ännu svårare. Socialdemokraterna som gick till val på skyddet för vård och omsorg har ett stort ansvar för den här situationen. De kritiserade - tidvis med rätta, det tillstår jag gärna - den förra regeringens indragningar inom den kommunala sektorn. Men de 4 miljarder som då drogs in har nu utökats med nästan ytterligare 7-8 miljarder under den socialdemokratiska regeringen och dessutom utan att man åstadkommer en nettobesparing eftersom medlen bl.a. Herr talman! Kristdemokraterna har kritiserat den sänkta matmomsen, inte i första hand för att vi tycker att det vore negativt om maten bleve billigare utan för att vi måste prioritera något annat när vi har begränsade resurser. Att genomföra en sänkning av matmomsen samtidigt som man rycker undan flera miljarder från kommun och landsting anser vi är en oförsvarlig politik. I stället för 8 miljarder i sänkt matmoms skulle regeringen kunna ge kommuner och landsting dessa resurser. Vi vet att det finns stora brister och behov. Nu blir det än värre, och de ytterligare besparingarna riskerar att drabba äldrevården mycket hårt. Åsikten om matmomspengarna delar vi kristdemokrater med flera andra. Jag vill gärna referera till landstingsförbundets chefekonom, Sven Hegelund, som i ett pressmeddelande under senvåren kommenterade socialdemokraternas sparpolitik. Han sade: Nu drar regeringen emellertid in ca 7 miljarder från kommunsektorn, varav ca 3 miljarder från landstingen, utan att man såvitt jag kan se åstadkommer någon nettobesparing för staten av betydelse. I stället går pengarna till sänkt matmoms och därmed höjd privat konsumtion. I ett läge då sjukvården redan pressas hårt och kommer att tvingas till ytterligare kraftiga besparingar de närmaste åren förefaller detta vara en märklig prioritering. Desto märkligare blir den om man dessutom tar hänsyn till att indragningarna från kommuner och landsting direkt leder till ytterligare personalminskningar som i sin tur leder till ökade statliga kostnader för arbetslösheten. Jag instämmer i Sven Hegelunds bedömningar. Att genomföra en sänkning av matmomsen samtidigt som man rycker undan flera miljarder från kommuner och landsting är oförsvarligt. Jag vill avsluta, herr talman, med att säga att vårt kristdemokratiska budgetförslag ger 12,8 miljarder kronor i förbättring av kommuners och landstings situation i jämförelse med regeringens politik. Detta är viktigt och en förutsättning för en god vård och omsorg.

Herr talman! Alternativet att låta resurserna för sänkt matmoms i stället gå till kommuner och landsting är ett förenklat sätt att se på problematiken. Det är ju en del i en helhetslösning för den ekonomiska politiken. Slår man undan en del av helheten måste man också ha ett annat alternativ för helheten. Det har kds också. Men då kan man inte peka ut enskildheter i ett annat alternativ till en helhetslösning för ekonomin. Det går inte att använda samma pengar två gånger. Det är egentligen det man gör när man har en egen ekonomisk politik som har andra komponenter och sedan gör kopplingar till någon annans ekonomiska politik. Det här är en del av helheten som Socialdemokraterna och Centern har kommit överens om och som inte går att alternativanvända med mindre än att man gör om helheten. Därför är det här ett förenklat sätt att se på ekonomin. Så kan man inte göra.
Herr talman! Jag förstår Roland Larssons mycket svåra situation. Jag förstår att det känns tungt när man har fastnat i den här karusellen. Jag förstår att det är svårt att klara helheten när det gäller Centerns och Socialdemokraternas ekonomiska överenskommelse. Men vi kristdemokrater har analyserat hur vi skall fördela de pengar som vi har, och då stämmer detta till 100 %. Detta är genomräknat av ekonomer. Det är inte alls så att man använder pengarna två gånger. Vi vill i stället satsa de här pengarna på något annat. Vi accepterar två karensdagar. Vi gör den besparingen för att få helheten. Då måste vi bygga upp vår ekonomiska politik efter den prioritering som vi tycker är riktig och på grund av den få framföra de här synpunkterna.
Herr talman! Det går naturligtvis inte att på ett par minuter reda ut alla de här sambanden. Jag är medveten om att kds har ett förslag som innebär ökade resurser till kommuner och landsting. Det har jag inte förnekat. Men det ingår så att säga som en del i en annan ekonomisk politik som får effekter på annat sätt för hushållen och de enskilda och som tar ut resurserna på ett annat sätt. Det här är ett nollsummespel. Alla besparingar drabbar den enskilde på ett eller annat sätt. Ur helheten kan man inte plocka ut en viss del och säga att man kunde ha gjort den annorlunda. Hade vi gjort annorlunda när det gäller den här delen hade vi varit tvungna att göra annorlunda beträffande andra delar av helheten. Då hade det fått andra effekter. Det går inte att reda ut detta på två minuter, men det är ett förenklat sätt att resonera om ekonomin, Jag håller med om att ni i ert förslag har mer resurser. Men det är en annan sak, och det var inte det jag gick emot.
Herr talman! Roland Larsson kan väl inte förneka att de 8 miljarder som man använder till matmomssänkning skulle kunna gå att flytta över till något annat. Svenska folket känner att om man riktar ett tillskott till en viss sektor måste man ha politiska möjligheter att rikta pengarna till något annat. Vi kristdemokrater vill rikta dem till kommuner och landsting för att de skall kunna fullgöra det uppdrag som vi här i Sveriges riksdag har bestämt att de skall göra. När det finns så stora brister som vi har sett, inte minst när det gäller rapporten om ÄDEL-reformen från Socialstyrelsen, är det, precis som Stig Sandström sade, ännu viktigare att vi ser till att det finns resurser för att fullgöra det här så att våra mål om en god vård för alla kan bli verklighet överallt.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till betänkandet 1995/96:SoU2 i dess helhet och avslag på samtliga reservationer. I detta betänkande från socialutskottet behandlas drygt femtiotalet motionsyrkanden om äldrefrågor från den allmänna motionstiden i år. I motionerna tar man upp ett brett fält av äldreomsorgen och med den närbesläktade områden, vilket redan framgått av debatten här. Jag tycker att det redan från början finns skäl att understryka den omfattande samsyn som på det här området i allt väsentligt råder i utskottet tvärs över partigränserna. De åsiktsskillnader som ändå finns är ofta marginella och handlar mer om medlen än om målen. Jag säger detta eftersom det till och från bränner till kring de här frågorna i den allmänna debatten; ofta med utgångspunkt i någon officiell rapport eller i en enskild händelse som uppmärksammats i massmedierna. Det är lätt att tro att de politiska partierna vid de tillfällena i riksdagen står långt från varandra, men i regel tycker vi förhållandevis lika. Bara för att det råder stor samsyn får man naturligtvis inte nonchalera signaler om brister i välfärden och omsorgen när det gäller de äldre - och för den delen inte för någon annan heller. Varje enskild människa som kommer i kläm är en för mycket och ger anledning till att noga ta reda på vad som faktiskt har inträffat och varför det har inträffat. Herr talman! Det finns skäl att noga följa utvecklingen inför det som nu händer i kommuner och landsting. De omfattande besparingar som nu genomförs kommer naturligtvis att påverka kvaliteten. Att ta bort 10-15 % och ibland mera och samtidigt säga att det inte påverkar kvaliteten är inte riktigt trovärdigt. Kvaliteten i äldreomsorgen är så mycket mer än ett slags miniminivå för vad som är acceptabelt. Frågan bör i stället formuleras så här: Innebär besparingarna att kvaliteten sänks så mycket att äldreomsorgen blir otillräcklig och ovärdig ett välfärdssamhälle? Herr talman! Sannolikt finns det på de flesta håll en sådan marginal till ett slags nedre gräns att det går att klara rimliga kvalitetsmål trots de neddragningar som nu sker. Men samtidigt måste man naturligtvis säga att färre anställda i omsorgen betyder lägre kvalitet. Möjligheten att rationalisera och effektivisera omvårdnad är så mycket mera begränsad än vad som gäller när varor produceras. Det går alltså inte att utfärda en garanti för att risken inte skulle finnas att detta någonstans i detta land kommer att innebära så stora kvalitetssänkningar att det inte är acceptabelt i en välfärdsnation som har alla människors lika värde som utgångspunkt och måttstock. Alla människors lika värde skall självfallet också gälla inom äldreomsorgen; därmed också rätten till samma vård, omsorg och behandling som alla andra kan få. Jag återkommer till frågan om en utvärdering och analys av äldreomsorgen och välfärden. De olika områden som tas upp i motionerna och därmed i betänkandet handlar om valfrihet och trygghet inom äldreomsorgen, äldreboendet och hemtjänsten samt om vård och rehabilitering, anhörigvård, vård och behandling av demenssjuka, en god vård i livets slutskede, äldreombudsman, övergrepp mot äldre, äldre invandrare och frågan om högkostnadsskydd för kommunala avgifter. Merparten av motionsyrkandena har utskottet behandlat mycket positivt. De flesta motionerna grundas på en oro för de äldre i samhället och på hur omsorgen om äldre i framtiden kommer att fungera. Herr talman! För oss socialdemokrater är äldreomsorgen en gemensam angelägenhet som skall finansieras solidariskt och som skall styras demokratiskt och offentligt. Kommunerna har verksamhetsansvaret, och resurserna skall fördelas efter behov. Verksamheten skall präglas av trygghet och kontinuitet. Den skall i så stor utsträckning som möjligt utformas efter de äldres behov och önskemål. Ett av målen för äldreomsorgen är att de äldre skall ges möjlighet att själva bestämma över sin livssituation och över det sätt varpå omsorgen ges. Detta gäller naturligtvis också de äldres möjligheter att bo kvar hemma, även när behovet av vård och service är omfattande. För detta ändamål har det visat sig att de statsbidrag som utgått har skapat bra förutsättningar för kommunerna att tillgodose behovet av särskilt boende för äldre. Herr talman! Sedan skall jag kommentera några av reservationerna. I frågan om alternativ respektive valfrihet inom äldreomsorgen framhärdar Moderaterna i sin definition av valfriheten. Det är inget att bli överraskad över. Jag respekterar Moderaterna för deras inställning här. Moderaterna vill ju privatisera äldreomsorgen, därför att de tycker illa om offentligt driven vård och om den offentliga sektorn. Då är det ganska naturligt att inta nämnda förhållningssätt. Men samtidigt som jag säger att jag respekterar detta ställningstagande är det nödvändigt att peka på den omständigheten att all erfarenhet visar att nämnda alternativ kommer att leda till dyrare vård och omsorg. Det innebär också att det blir sämre ur ett rättvise och jämlikhetsperspektiv. För oss socialdemokrater handlar valfrihet om valfrihet för alla, inte bara för några. Folkpartiet vill enligt reservation nr 3 öka tryggheten i äldreomsorgen. Det är en lovvärd ambition som naturligtvis också vi socialdemokrater ställer upp på. Jag är övertygad om att alla andra har samma ambition. Men då infinner sig naturligtvis frågan om vilka medel man väljer. Socialtjänstkommitténs förslag innehåller det mesta av vad Folkpartiet vill uppnå. Förslaget bereds nu i regeringskansliet. Det finns därför inga skäl att slå in dörrar som redan är öppna. Kravet på att landsting och kommuner skall upprätta en trygghetsgaranti för äldre låter sig väl sägas. Men det är inte en trygghetsgaranti som kan ge kommuner och landsting en ekonomi som garanterar de äldre en god vård och omsorg. Det är i stället en samlad ekonomisk politik som syftar till minskad arbetslöshet och sanerade offentliga finanser som ger denna trygghet. Detta borde Folkpartiet ha insett när man förde befälet i Finansdepartementet. Det är inte särskilt hedervärt att kritisera den städpatrull och renoverinsstyrka som nu är i full fart med att städa och återuppbygga Sverige. Jag uppmanar i stället Folkpartiet att delta i den städningen och renoveringen av landet. Jag är också övertygad om att Folkpartiet har mycket att tjäna på att slå in på den vägen. Herr talman! Jag lovade tidigare att återkomma till uppföljningen och utvärderingen. I Socialstyrelsens årsrapport redovisas en del oroande tendenser. Det handlar om personer som avlider inom 2 respektive I denna redovisning finns det uppgifter om att antalet avlidna i Stockholms län 2 dagar efter utskrivning fördubblats mellan 1993 och 1994. I en jämförande studie i Värmland finns inte denna skillnad. Studien visar vidare att det i Stockholms län blivit allt vanligare att en gammal människa som skrivs in på sjukhus skrivs ut till en ny boendeform under de allra sista levnadsdagarna. Dessa uppgifter föranleder följaktligen frågan om hur människor bemöts, behandlas och vårdas i livets slutskede. Det går inte att dra absoluta slutsatser av dessa uppgifter, men dessa är i sig tillräckligt alarmerande för att man skall gå vidare med studier och med en uppföljning. Regeringen tillkallar därför inom kort en särskild utredare för att belysa frågan om hur äldre bemöts inom vård och omsorg.

Herr talman! Under många år har äldreomsorgsarbetet varit inriktat på viktiga strukturfrågor. Det har gällt organisationsförändringar och - framför allt - frågan om en ny, tydlig ansvarsfördelning mellan huvudmännen. Formerna för vård och omsorg har engagerat politiker och tjänstemän. Frågan har stått i förgrunden under lång tid. Mot denna bakgrund anser regeringen att det nu är dags att fokusera mer på innehållet i äldreomsorgen, på frågor som berör bemötande, respekt för äldres självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Herr talman! Jag vill avsluta med att än en gång påminna om den omfattande samsyn som råder kring äldreomsorgen i utskottet, en samsyn som kommer till uttryck i betänkandet och i de många gemensamma texter som finns där. Polemik gällande några enskilda avsnitt får inte skymma detta faktum.

Herr talman! Jag vill verkligen uttrycka glädje över utredarens uppdrag inom äldreomsorgen. Anledningen till min replik är dock att jag skulle vilja fråga Hans Karlsson om de reservationer som är föranledda av motioner och som handlar om anhörigvården och om detta med en äldreombudsman. Orden är vi ju överens om, men ibland kan man behöva gå till handling i fråga om olika saker. Vi vet att anhörigvården i dag utgör två tredjedelar av vårdarbetet. Detta arbete utförs oftast ideellt utan ersättning. Jag vill fråga Hans Karlsson vilka åtgärder ni socialdemokrater ämnar vidtaga för att stödja anhörigvårdarna. Sedan gäller det äldreombudsmannen. Vi har i Sverige en barnombudsman, men ingen äldreombudsman. Vi har en ungdomsminister men, ingen äldreminister. Eftersom det i detta svåra ekonomiska läge finns en stor risk att de äldre diskrimineras, undrar jag om inte Hans Karlsson tycker att det vore klokt att se om det finns möjlighet att inrätta en äldreombudsman.
Herr talman! I frågan om äldreminister är det så att den nuvarande regeringen har en sådan. Hon heter Förslaget om en äldreombudsman har vi diskuterat ganska många gånger i den här kammaren. Man måste konstatera att de äldre inte är någon homogen grupp där alla ser likadana ut och har samma behov av stöd osv. Därför tycker vi socialdemokrater att det är bättre att frågan om att ta till vara de äldres intressen ses som en gemensam angelägenhet. Inte minst bör det vara så inom det politiska systemet och för de politiska partierna. Jag tycker att de äldres situation uppmärksammas på ett bra sätt såväl här i kammaren som i landsting och kommuner. Att vi sedan inte har nått målet om en fullödig äldreomsorg och ett fullödigt omhändertagande tycker jag mer handlar om att vi har en hög ambition. Inget politiskt parti tvekar såvitt jag vet när det gäller att nå detta mål. Det är i stället frågan om färdvägen och medlen.
Herr talman! Jag är väldigt glad över att man den här veckan i kammaren har talat om att det finns en äldreminister vid namn Ingela Thalén. Jag tror att väldigt många äldre uppskattar det. Det är bara det att det är först nu, när vi har väckt frågan, som detta har sagts. Det tackar jag för och jag tycker att det är bra. Så till frågan om en äldreombudsman. Den motionen är ju mest skriven därför att äldreministerämbetet utses av statsministern. Här i parlamentet kan vi använda andra vägar för att på något sätt tillmötesgå de äldres behov av en företrädare. Detta behov blir inte lika starkt om man har en äldreminister; det vill jag gärna tillstå. Samtidigt säger Hans Karlsson att de äldre inte har samma behov. Det är riktigt och det har jag själv sagt i mitt anförande. Men väldigt många situationer som de äldre befinner sig kan mycket väl jämföras med hur ungdomar har det. Ungdomarna har inte heller samma behov, men det finns många liknande grundläggande värderingar. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi i det här samhället lyfter fram de äldres situation just nu, eftersom de ekonomiska besparingarna annars kan komma att slå mycket hårt.
Herr talman! Jag har inget att invända mot ambitionen att lyfta fram de äldres situation. Jag tycker också att vi gör det från samtliga politiska partier. Jag har gjort det här i kammaren, senast i allmänpolitiska debatten. Det finns som sagt mycket att göra, det råder ingen tvekan om det. Bakgrunden till att vi i dag kanske ser på framtiden med en viss rädsla är den ekonomiska utvecklingen under de senaste åren. Chatrine Pålsson känner mycket väl till bakgrunden till den utvecklingen. Inget parti kan säga sig vara oskyldigt till detta, men det var ju ändå så att Cathrine Pålssons partivänner satt i regeringen under tre år. De gjorde inte särskilt mycket för att i tid vända utvecklingen. Detta tycker jag är något som kds och Cathrine Pålsson skall ta till sig.
Herr talman! Hans Karlsson säger att Moderaterna tycker illa om offentligt driven vård och om den offentliga sektorn. Det är inte sant. Däremot tycker vi att den offentliga sektorn är alldeles för stor. Det är 2, kanske 3 % av den privata hälso och sjukvården och äldrevården som drivs i privat regi. Därmed kan man likna den offentliga vården vid ett monopol. Monopol tycker man inte om i andra sammanhang, men här går det tydligen bra. Vi menar att den privata sektorn måste öka för att vi skall få en riktig konkurrens mellan sektorerna och för att vi skall få en bra utveckling. Hans Karlsson säger också att vår politik är sämre ur rättvise och jämlikhetsperspektiv. Jag vill hävda att det är tvärtom. Vi vill ju att alla skall ha råd och få möjlighet att skaffa sig den sjukvård och omsorg de vill ha. I dag finns det bara ett sätt om man vill ha något annat än det som erbjuds: att köpa det. Det är alltså bara något för dem som har pengar. Att den privata vården skulle vara dyrare kan diskuteras. Det finns dock siffror som säger att privat vård generellt sett är billigare än offentligt driven vård. Jag citerade vad socialutskottet har skrivit i sitt betänkande om trygghet, valfrihet och integritet. Där säger utskottet att med tanke på hur äldre och handikappomsorgen under årtionden bedrivits har de äldre sällan haft speciellt mycket att välja mellan. Där har vi egentligen svaret när det gäller valfriheten.
Herr talman! Birgitta Wichne upprepar Moderaternas ståndpunkt att den offentliga sektorn är för stor. Jag respekterar denna åsikt, men jag vill samtidigt tala om att vi socialdemokrater har en annan åsikt och vill bli respekterade för den. Vi tror på den offentliga sektorn som ett sätt att garantera trygghet, rättvisa och jämlikhet för människor. Vi tror också på den som ett sätt att rättvist fördela det vi producerar i samhället. Låt oss, eftersom Birgitta Wichne nämnde det, titta på sjukvården. Sverige tillhör faktiskt de länder som har den billigaste sjukvården i hela den industrialiserade världen. Jag tycker att USA och Frankrike kan tjäna som avskräckande exempel i fråga om detta med valfrihet. Man har två olika modeller; en helt privatiserad i USA och en blandprivatiserad i Frankrike. Vi vet vilka enorma problem man i USA har med att hantera hälsooch sjukvårdens ekonomiska utveckling. Vi vet att det just nu pågår demonstrationer i Frankrike mot de förändringar av hälso sjukvården som man av ekonomiska skäl tvingas till. Birgitta Wichne och andra moderater har alltså inga lysande exempel på vad som skulle vara alternativet till den svenska offentliga sektorn.
Herr talman! Vi misstror inte Socialdemokraternas goda vilja att göra förbättringar. Men vi menar att det inte blir bättre med ert system, utan vi hävdar fortfarande vårt system. Det finns mycket kvar att göra för att människor skall få en verklig valfrihet och få den vård som de är berättigade till. Detta gäller särskilt de gamla. Vi har inte pläderat för den sjukvårdsförsäkringsmodell som man har i USA. Den tror inte vi heller på.
Herr talman! Det är bra att Birgitta Wichne och jag är överens om att vi har våra olika ståndpunkter när det gäller att värdera våra olika modeller. Det är en del av det demokratiska samhällets sätt att fungera att man för fram olika åsikter. Det är bra. Sedan vill jag säga något om valfriheten. Om man mycket ytligt lyssnar till talet om valfrihet låter det ganska förföriskt. Men om man i stället ser på hur det faktiskt fungerar i praktiken så har vi sett en del exempel under den gångna borgerliga regeringsperioden då det infördes fri etablering osv. Det leder till att man får högre kostnader och till att man slår sönder fungerande strukturer och fungerande organisationer. Inte i något fall har man kunnat leda i bevis att detta skulle vara en bättre, billigare och mer rättvis modell för fördelning av samhällsservice på dessa områden.
Herr talman! Vårt förslag om en trygghetsgaranti för de äldre handlar för oss om att skapa klarhet i vilka regler och rättigheter som gäller för de äldre. Vi tror nämligen att det skapar trygghet för de äldre, som i dag ofta känner oro. Hans Karlsson säger att det mesta av våra krav kommer att tillgodoses. Vi får väl se när förslagen läggs fram här i riksdagen. Men i detta läge har vi inte funnit någon anledning att avstå från att yrka bifall till vår reservation, med anledning av vår motion, om en trygghetsgaranti. Hans Karlsson har också vänligheten att inbjuda Folkpartiet liberalerna att vara med och sanera Sveriges ekonomi. Jag vill faktiskt hävda att vi redan har varit det. Det framgår av de förslag som vi har väckt här i riksdagen på det ekonomiska området. Vi har ställt oss bakom en hel del av regeringens förslag, men vi har också lagt fram andra förslag och gjort andra prioriteringar. Vi har t.ex. prioriterat barnbidrag och flerbarnstillägg framför en sänkning av matmomsen. Efter de debatter som jag har hört här i kammaren kan jag inte påminna mig att några av Folkpartiets besparingsförslag som gäller att man skall se till att Sverige kommer på fötter igen, så att vi skall ha råd med en god äldreomsorg, har fallit finansminister Göran Persson på läppen. Tvärtom har jag den bestämda känslan av att han avvisar allt som kommer från Folkpartiet liberalerna.
Herr talman! Vi socialdemokrater har inget emot en trygghetsgaranti för de äldre. Men en sådan garanti är verkningslös om det inte finns ekonomiska resurser så att man kan uppfylla den. Det är detta som är bekymret i landsting och kommuner just nu, dvs. att de pengar som egentligen behövs inte finns. Det beror på att vi under den senaste fyraårsperioden har befunnit oss i en mycket djup nedförsbacke ekonomiskt. Arbetslösheten har ökat, statens finanser har försämrats och statsskulden har näst intill fördubblats. För detta kan Folkpartiet inte avsvära sig ett betydande ansvar. Därför menar jag att det viktigaste är att sanera ekonomin för att man skall kunna ge den trygghet som Folkpartiet och Kerstin Heinemann efterlyser. Det finns inte någon skillnad mellan oss när det gäller ambitionen. Men om pengarna och resurserna inte finns så hjälper det inte att formulera några trygghetsgarantier.
Herr talman! Vi kan naturligtvis vara överens om att det behövs ekonomiska resurser för att man skall klara av tryggheten för bl.a. de äldre. Därför är vi i Folkpartiet liberalerna också angelägna om att sanera Beträffande vårt ansvar för ekonomin, anser jag att samtliga partier i riksdagen har lika mycket ansvar både för det som har hänt nu och för det som har hänt längre tillbaka i tiden. Men för oss finns ambitionen att rätta till Sveriges ekonomi och ge valfrihet och trygghet för de äldre.
Herr talman! Beträffande det ekonomiska ansvaret för utvecklingen sade jag tidigare att inget parti kan svära sig fritt från ansvar. Men det finns ändå olika grader av ansvar. Om man studerar vad som har hänt under perioder med borgerliga regeringar kontra perioder med socialdemokratiska regeringar, kan man konstatera att borgerliga regeringar i genomsnitt har haft ett underskott i statens budget som har varit fem gånger så stort som socialdemokratiska regeringars. Detta har sammantaget lett fram till att vi i dag har en statsskuld i storleksordningen 1 400 miljarder kronor. Vi måste avsätta mer än 120 miljarder kronor på första kontot innan vi kan börja fördela pengarna på andra områden som är vällovliga och angelägna. Att det ser ut på detta sätt har Folkpartiet ett stort ansvar för.
Herr talman! Hans Karlsson talar om risken för kvalitetssänkning. Han säger att man till slut hamnar vid en smärtgräns. I ÄDEL-rapporten står det att antalet patienter som har avlidit på sju geriatriska sjukhus i Stockholm har ökat från 25 till 165 mellan åren 1993 och 1994, dvs. en ökning med 700 %. Kan man ta en sådan uppgift som ett tecken på att smärtgränsen är nådd eller var skall man dra gränsen? Det är mycket allvarliga siffror, kanske de mest extrema. Hans Karlsson jämförde regeringens insatser med en städpatrull och en renoveringsstyrka. Ett litet tips är att man börjar städa uppifrån, vilket jag har fått lära mig. Det innebär att man tar tag i sådant som människor retar sig på, t.ex. fallskärmsavtalen, skattefusk, missbruk och tillskansande av förmåner, och inte till att börja med ger sig på dem som befinner sig längst ned på botten. Beträffande det som sades om en renoveringsstyrka vill jag fråga följande. Har inte svensk sjuk och hälsovård fungerat ganska bra tidigare? Om man nu skall renovera och återställa den, är det då inte lämpligt att man tillskjuter pengar?
Herr talman! Jag delar den oro som Stig Sandström ger uttryck för med anledning av Socialstyrelsens rapport om äldreomsorgen. För detta ändamål har regeringen tillsatt en utredning som skall ta reda på vad som ligger bakom detta och vad som kan göras för att rätta till det som inte är bra. Men det är vanskligt, vilket Stig Sandström mycket väl känner till, att bara rakt av ta de siffror som presenteras och inte gå in och se vad som döljer sig bakom. Det är därför som man inte bara kan använda en sådan rapport rakt upp och ned och utifrån den föreslå åtgärder. Det kan bli lika galet som att inte göra något alls. Regeringen ser nu över detta och kommer att återkomma till riksdagen med förslag senare. Det finns skäl att låta sig nöjas med det för närvarande, eftersom det inte finns någon snabbare väg att nå resultat. Stig Sandström kan känna sig trygg i att vi socialdemokrater verkligen anstränger oss för att komma åt skattefusk och ekobrott. Det pågår ett omfattande arbete för att komma till rätta med dessa avarter i samhället. Men det är inte heller något som kan ske över en natt eller som låter sig göras med enkla medel. Det krävs många olika åtgärder för att man skall komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten och med fusket. Om vi får litet tid på oss är jag säker på att en hel del av det som tillhör den svarta sektorn kan komma att återföras till den vita.

Herr talman! Låt mig först konstatera att det är glädjande varje gång som vi i den här församlingen diskuterar frågor som rör de äldre. Jag skulle vilja påstå att det är en rätt glömd grupp i dagens ungdomsfixerade samhälle. Den stora gruppen vitala äldre tas inte till vara som den stora resurs som den faktiskt är. För mig är detta obegripligt. När det gäller den grupp äldre som vi främst har diskuterat här i dag - de gamla, de sjuka och de som ofta själva inte kan föra sin talan - vill vi alla så väl i alla våra utredningar, förslag och planer. Men när detta sedan skall omsättas i praktiken visar det sig att resultatet inte alltid blir lika gott som det ursprungligen var tänkt, vilket också Socialstyrelsens utvärdering av ÄDEL-reformen, som vi har hört mycket talas om här i dag, har visat. Jag tänker icke komma med ytterligare synpunkter på den utvärderingen mer än att citera det som man säger: "Tidigare kända kvalitetsbrister i det särskilda boendet kvarstår framför allt avseende medicinsk tillsyn och omvårdnad." Detta är alltså brister som nu Socialstyrelsen har påtalat i fyra år. Dessutom har de som arbetar inom vården slagit larm. Anhöriga har pekat på dessa brister. Den lilla skara - det finns dock en sådan - eldssjälar som talar för de gamlas rättigheter och behov har också slagit larm för att försöka att få en ändring till stånd. Man kan med fog ställa sig frågan varför de äldre så ofta blir satta på undantag. De äldre har inte någon lag om full behovstäckning i äldreomsorgen i ryggen. De har ingen FN konvention som talar för dem. De har inte heller den stora skara kämpande medmänniskor som så många andra grupper i vårt samhälle har. Därför kommer de äldre väldigt ofta att stå vid sidan om och de blir behandlade på ett - som jag tycker - ovärdigt sätt. Med en lätt travestering av Heidenstams ord skulle man kanske kunna påstå att "det är skam, det är en fläck uppå Sveriges banér att medborgarrätt heter - Herr talman! Sedan jag tog plats i denna riksdag har jag ivrat för att dessa våra mycket gamla och ofta mycket sjuka medmänniskor skulle få en talesman, någon som med kunskap, med kraft och med vidsträckta befogenheter kan föra de äldres talan. Jag anser att detta krav på en statlig äldreombudsman är helt rimligt, även efter det replikskifte som nyss ägde rum mellan Hans Karlsson och Chatrine Pålsson. Jag har alltså motionerat om en statlig äldreombudsman. Men utskottet har inte tyckt som jag, med undantag för kds representant. Man har inte tyckt att detta har varit viktigt. Man har inte ens en gång tyckt att frågan möjligtvis skulle kunna utredas. Efter att under de senaste 25 åren ha sysslat med äldrefrågor vet jag hur svårt det är att få gehör för sådant som berör våra allra äldsta medmänniskor. Men det innebär inte att jag på något sätt förtvivlar. Jag är tvärtom helt övertygad om att de äldre som vi har talat om här i dag - de mycket skröpliga, ensamma, socialt isolerade, svårt kroppsligt sjuka och gravt demenssjuka - så småningom kommer att få sin företrädare och sin officiella talesman. Men till dess, herr talman, må det vara en uppgift för var och en av oss som i denna debatt använt väldigt många vackra ord att i fortsättningen även utanför denna kammare med engagemang och kärlek föra de gamlas talan.
Herr talman! Jag skall inte replikera på My Perssons anförande, utan jag skall enbart göra en komplettering. Jag hade tidigare inte tid att tillräckligt fullödigt beskriva utredningsdirektiven. Men i dessa direktiv ingår också att utredningen skall ta med beskrivningar från de äldre, från anhöriga, från vårdpersonal och från brukarorganisationer i det underlag som skall finnas med när det blir dags att fatta beslut i de frågor som vi här i dag har diskuterat. Det kan vara viktigt att också den typen av kunskapsinhämtande ingår i uppdraget. Jag ville göra ett förtydligande på den punkten.
Herr talman! Tack, Hans Karlsson. Jag blev riktigt glad över de orden. Jag ser det som ett första steg, en början till en utredning om behovet - om det finns, vilket jag är övertygad om - av en stalig äldreombudsman och hur en sådan skall fungera. Det kändes som att man när det gäller den fråga som jag har drivit sedan länge har tagit ett om inte långt så dock ett litet steg framåt. Tack för det.

Herr talman! När man i riksdagen tar upp frågor om invandrare hänvisas man som vanligt till den invandrarpolitiska utredningen. Det verkar ha blivit kutym att man gör på det här sättet. Man hänvisar till att den här utredningen skall lösa de flesta frågorna. Kan det vara så att man är handlingsförlamad? Den invandrarpolitiska utredningen har inte som uppgift att minska underrepresentationen av invandrare i politiken, vilket var anledningen till att jag skrev den motion som jag skrev. Från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, Centern och från kds skriver man att man vid nominering till olika instanser utgår ifrån att de politiska partierna har ett intresse av att nominera kandidater till kommittéer så att dessa ges en så allsidig och kompetent sammansättning som möjligt. Vidare förutsätter man att regeringen strävar efter att efterfråga en bred förankring och från jämställdhetssynpunkt acceptabel sammansättning. Jag tolkar utskottet så att man gärna kämpar för att få in fler kvinnor i statliga utredningar och kommittéer. Däremot gör man ingenting för att förbättra generationssammansättningen eller för att få in fler invandrare. Jag tolkar utskottet även så att man har uppfattningen att om invandrarna integreras i samhället kommer frågan om den politiska representationen att lösa sig automatiskt. Har man någonsin tänkt på att om man minskar underrepresentationen av invandrare i politiken så förbättrar man också integrationen av invandrare i samhället? Vissa nationaliteter, såsom turkar, greker och personer från det forna Jugoslavien och som i dag bor och verkar i vårt samhälle förekommer alltför sällan som kandidater på olika valsedlar. Att minska underrepresentationen av invandrare ställer krav på partierna och de svenska instanserna. Precis som när det gäller det arbete som ligger bakom detta med att få in fler kvinnor i politiken och de beslutande församlingarna måste man ha en viljeinriktning. Det handlar om att man skall rekrytera från invandrargrupperna och om att politiken måste anpassas efter att vi i dag har ett mångkulturellt samhälle. Riksdagen har fått ett dagis. Det är en anpassning till att det finns fler kvinnor och småbarnsföräldrar i riksdagen. Vi borde förändra den kommittéförordning som finns. I dag eftersträvas vid meddelande av kommittéuppdrag en i huvudsak jämn könsfördelning. Men man borde även sträva efter en bättre invandrarrepresentation och också en jämnare åldersfördelning. Utskottet verkar inte se detta som en angelägen fråga, kanske därför att det handlar om makt, och makten har sin egen logik. Makten vill inte ge bort makt till andra. Vi från Miljöpartiet yrkar bifall till vår reservation. Det är en sak som jag vill kommentera. En anledning, herr talman, till att vi har en så dålig invandrarpolitik är att man har bestämt över huvudet på invandrarna. Man har betraktat invandrare och flyktingar som en del av ett politiskt problem och inte som en berörd grupp med kunskap och erfarenhet från det aktuella området. Detta skapar problem för en mångkulturell demokrati. Man måste ge människor ansvar för sina egna liv. Stockholmare skall inte bestämma över kvikkjokkare, svenskar inte över invandrare och män inte över kvinnor. De yngre skall inte ställas utanför beslutsprocessen till dess de är 40 år. Man måste arbeta för att förbättra representationen av alla grupper i samhället. Jag måste tillbakavisa utskottets skrivningar om att den svenska invandrarpolitiken har ett gott rykte internationellt och att den i vissa avseenden betraktas som framgångsrik. Varför skall man stå och klappa sig själv på huvudet och inte skriva ett ord om alla brister, t.ex. att man inom invandrarpolitiken inte har lyckats uppfylla ett enda av de fyra målen? Detta är väldigt centralt. Sverige är ett väldigt oerfaret och omoget land när det gäller invandring. Vi har en mycket större diskriminering än andra västeuropeiska länder av utbildade invandrare inom privat och offentlig sektor. Invandrare och deras barn är starkt underrepresenterade bland beslutsfattare i de olika samhällssektorerna. Mest påtaglig är underrepresentationen bland personer med rötter utanför Europa. Valdeltagandet bland invandrare i Sverige är också lågt. Även detta är ett resultat av att invandrare inte är representerade i politiken. Naturligtvis beror det på att invandrarpolitiken och därmed också invandrarnas integration i det svenska samhället inte är bra. I ett mångkulturellt samhälle måste man främja och legitimera kulturella skillnader som är en viktig och väsentlig del av samhället och politiken. Vissa grupper är överrepresenterade medan andra är underrepresenterade i politiken. Vilka aktörer kan bestämma och påverka detta? Det är folket, staten och det civila samhället. Här har riksdag och regering ett ansvar att ta. Staten måste vara en förebild. Den skall aktivt bekämpa den diskriminering som finns inom de egna institutionerna och arbeta för en bättre representation i politiken av såväl invandrare, som vi i dag har pratat mest om, som alla grupper i samhället.

Herr talman! Det låter väldigt fint att säga att man vill ha en så allsidig och kompetent sammansättning som möjligt av olika kommittéer och utredningar. De har ju ett viktig arbete att utföra som ofta ligger till grund för de politiska beslut vi fattar här i riksdagens plenisal. Vad gäller representationen av kvinnor har man fastlagda riktlinjer. Man har som mål att minska underrepresentationen av kvinnor i kommittéer och olika utredningar. Det målet har man inte när det gäller invandrare och inte när det gäller en jämnare åldersfördelning. Det ser jag som ett tecken på att man inte prioriterar att få in invandrare och att få en jämn åldersfördelning i utredningar och kommittéer. Jag anser att man måste ha ambitionen att ha en så bra representation som möjligt i de politiska församlingarna. Vi i Miljöpartiet har inte sagt att vi vill ha en procentgräns för invandrarrepresentationen. Det vill jag tillbakavisa.

Herr talman! Åhörare! Detta betänkande handlar om det statliga stödet till kulturella och språkliga projekt i syfte att utveckla den tornedalska kulturen. I betänkandet behandlas en socialdemokratisk motion som jag har givit mitt stöd. Det ter sig kanske litet konstigt att en vänsterpartist - och ingen annan i utskottet - stöder en socialdemokratisk motion från den allmänna motionstiden. Men nu är det så att jag nyligen har besökt Kiruna och talat med några tornedalingar om deras situation. Dessutom är jag barn till en baltisk flykting. Jag vet därför hur den språkliga och kulturella identiteten kan vara som en sårskorpa som man inte vågar klia bort därför att man inte vet om såren där under skall läka. Jag är alltså berörd av de här människornas situation och som vänsterpartist anser jag mig vara en självklar företrädare för dem. Jag anser att tornedalingarna borde ha status av inhemsk minoritetsgrupp. Ett sådant erkännande skulle ge dem de särskilda rättigheter som jag med självklarhet anser att de bör ha. Statens ansvar är särskilt viktigt med tanke på den försvenskningspolitik som under flera decennier bedrivits i just Tornedalsområdet. Den har lett till att tornedalskultur och språk har utarmats. Jag anser att riksdagen borde erkänna de övertramp som staten historiskt sett har gjort genom att ge STR-T och Academia Tornedaliensis ett fast statligt stöd. Det är inte rimligt att ideella krafter skall stå för bevarandet av tornedalingarnas språkliga och kulturella identitet. Riksdagens ledamöter måste ställa sig dessa frågor: Är en statlig satsning på kultur en kostnad för samhället i ett litet längre perspektiv? Är det inte värt att satsa statliga medel på en inhemsk minoritet för att underlätta de konflikter som finns mellan samer, tornedalingar och enbart svensktalande svenskar? Varför kan inte tornedalingarna likt samerna få ett erkännande i egenskap av urbefolkning? Då Finland skildes från Sverige i samband med freden 1809 kom gränsen att dras genom ett enhetligt språkområde som ligger på var sin sida av Torne älv. Språket heter meänkieli. Jag tror att det kan översättas med mitt språk. Språket liknar det finska, vilket även det estniska språket gör. På den svenska sidan uppskattades antalet tornedalingar 1970 till 30 000 personer. Det är alltså rätt många personer det rör sig om. De är nästan dubbelt så många som samerna. Gränsdragningen har inneburit stora svårigheter för många, och gör det än i dag. Under min resa träffade jag unga och även litet äldre personer som sade sig ha haft identifikationsproblem och språkliga problem under sin uppväxt. Detta trots att de hade fått hemspråksundervisning. Jag tycker att det är bra med hemspråksundervisning, men det räcker inte. Attityderna måste ändras så att tornedalingarna kan vara stolta över både sitt språk och sin kulturella identitet. Föräldrarna ville inte att deras barn skulle tala tornedalsfinska. De gjorde allt för att barnen skulle tala svenska, trots att de själva inte kunde det svenska språket särskilt bra. Detta har varit olyckligt för många personer. Alla vet vi hur viktigt modersmålet är för att man skall kunna hitta sin identitet. Ett sätt att lösa problemet vore att riksdagen erkände tornedalingarna som en inhemsk minoritet och anslog statliga medel. Jag anser att de vore värda ett sådant erkännande. De kunde ju inte hjälpa att gränsen drogs just där den drogs 1809. Eller hur, herr talman? Jag står bakom motion 1994/95:Kr263. På grund av det svala mottagande den fått samt med respekt för voteringarnas längd ställer jag mig bakom min reservation utan att yrka bifall till den. Slutligen vill jag ställa en fråga. Det kanske är någon i kammaren som kan svara. Hur långt har den utredning kommit som skall utreda ett svenskt undertecknande av Europarådets konvention om regionala språk och minoritetsspråk? Kan det skönjas något hopp om att Sverige skall underteckna detta avtal, som stärker minoritetsspråkens ställning i Sverige?

Herr talman! Jag får börja med att tacka Charlotta Bjälkebring för det fina anförande hon höll i denna fråga. Det visar att frågan har spritt sig utanför Tornedalens gränser till helt andra regioner av Sverige. Det tackar jag för. Kulturutskottet har i detta betänkande behandlat en motion som jag inlämnat under den allmänna motionstiden, innehållande förslag om statligt stöd för Academia Tornedaliensis. Riksdagen har tidigare behandlat motioner med liknande innehåll inlämnade av en av mina föregångare, nämligen Bruno Poromaa. Ända fram till freden i Fredrikshamn 1809 utgjorde Tornedalen på båda sidor om Torneälven en språklig och kulturell enhet. På båda sidor om gränsen talades finska. Älven utgjorde en förbindelselänk och en kommunikationsled för varor och transporter. Efter 1809 förändrades situationen på den svenska sidan av Tornedalen helt plötsligt. Den finskspråkiga befolkningen kom med ens att utgöra en gränsminoritet. Sverige gränsade nu mot det stora tsarryska väldet och kom därmed att betraktas som en säkerhetsrisk. Tillsammans med detta kom även det som vi i folkmun kallar för försvenskningen. Detta skedde framför allt inom skolan och pågick på vissa håll ända in på 50-talet, dvs. nästan till den tidsålder som jag kan överblicka. Gränsområdet på båda sidor om Torneälven har också betraktats som världens fredligaste, just på grund av den kulturella och språkliga samhörigheten och de gemensamma band som präglar området. För att i framtiden upprätthålla denna situation är det viktigt att den lokala kulturen får möjlighet att leva vidare, och det är givetvis språket som är det enskilt viktigaste. Under den senaste tiden har mycket positivt inträffat: hemspråksundervisningen i skolorna i "meän kieli", dvs. tornedalsfinska, möjligheten att läsa "meän kieli" på högre nivå och utgivningen av Tornedalens historia i bokform. Man kan berika sina kunskaper från istid till nutid - en mycket bra kunskapskälla. Även den verksamhet som bedrivs i de två organisationer som det talas om i motionen har fört den tornedalska frågan vidare. Herr talman! fr.o.m. årsskiftet 1994/95 är Sverige och Finland medlemmar av EU, och i och med detta är vår stora förhoppning att det enhetliga området åter kan knytas ihop till en enhet - nu inom EU:s ram. Utskottet konstaterar också att Europaparlamentet antagit resolutionen om åtgärder för att främja regionala minoritetsspråk och regionala kulturer. Dessa frågor är viktiga för Europas framtida utveckling. För att man skall kunna tillgodogöra sig de EU medel som prioriterats inom detta område fordras som ni alla vet en 50-procentig egen finansiering. Tornedalsrådet, som är en sammanslutning av nio tornedalska kommuner på båda sidor om gränsen, kan givetvis inte själv ta emot denna finansiering. Detta är ett problem för oss. Lokala projekt finns, men det är svårt att finna lämplig finansiering.

Det som alltid varit svårt i den tornedalska frågan är det som jag har påtalat i motionen, nämligen att vi inte har betraktats som en urbefolkning, som samerna, och inte heller som invandrare, vilket vi inte heller är. Vi har alltid verkat inom Sveriges gränser. Detta diskuterades i en interpellationsdebatt med jordbruksministern här i kammaren, vilken även jag deltog i. Utskottet hänvisar till den. Det är inte ofta denna fråga får en så grundlig behandling som nu. Det finns ett antal kända utredningar. Den kanske mest kända av dem alla är den s.k. 1919-1921. Frågan kommer nu upp igen. STR-T får en egen representant, och jag som politiker kommen från detta område är med i kommittén. Därför anser jag att frågan förts ett stort steg framåt mot en slutlig, förhoppningsvis positiv, lösning. Som svar på Charlotta Bjälkebrings fråga vill jag säga att kommittén har tillsatts men att den ännu inte sammanträtt. Den kommer förmodligen att göra det inom en nära framtid. Herr talman! Jag har inte för avsikt att göra något yrkande, utan får nöja mig med den text som utskottet kommit fram till. Jag kommer givetvis framöver att gå tillbaka till denna fråga och på olika sätt vid behov återvända hit till kammaren.

Herr talman! Ledamöter! Åhörare! Svenska Tornedalingars Riksförbund har i dag 2 000 medlemmar. Man har tre lokalavdelningar i Kiruna, Umeå och Stockholm, och så småningom kanske också lokalavdelningar i södra Sverige. Vi får hoppas på det. Nu skall en stockholmare säga ett par ord om verksamheten. Svenska Tornedalingars Riksförbund och Stiftelsen Academia Tornedaliensis föreslås i motionen få ett erkännande för sitt arbete med att vårda och bevara det tornedalska språket och den tornedalska kulturen. Ett erkännande! De båda organisationerna föreslås få statligt stöd för att på sikt klara av en ökad självständig verksamhet. Vi i Miljöpartiet vill ansluta oss till Vänsterns reservation mot utskottets avslag. Därmed vill jag också yrka bifall till reservationen. Utskottet menar att kommun och landsting redan ger ekonomiskt stöd och påpekar också att Kulturrådet ger stöd via biblioteksverksamhet. Academia Tornedaliensis verksamhet bedrivs i dag helt ideellt. Utskottet hänvisar också till att frågan om Europakonventionen om regionala språk och minoriteter skall utredas, men säger att det i dag är oklart om Sverige kommer att kunna ratificera konventionen. Eftersom utskottet i dag inte anser sig berett att kunna erkänna tornedalsfinnar som inhemsk kulturminoritet är det mycket osäkert vilka villkor som gäller och vilka stöd som över huvud taget kan ges för kulturellt arbete inom EU. Medan utredning pågår anser vi att ett erkännande bör ske via statligt ekonomiskt stöd. Vi kan inte stoppa all verksamhet med att hänvisa till att utredning pågår. Det måste hända något under tiden. För oss är det oerhört viktigt att stödja den typ av verksamhet hjälper individen att stärka sin identitet. Utan en stark identitet är det svårt att klara kollektiv samvaro. Kan man inte klara kollektiv samvaro blir det också svårt att kunna känna inlevelse, empati och solidaritet med andra grupper i samhället.

Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar har Ewa Larsson ställt sig bakom majoriteten. Det föreligger endast en reservation från Charlotta L. Bjälkebring. Det innebär att från det att betänkandet justerades den 19 oktober till i dag har Ewa Larsson ändrat uppfattning i frågan. Detta är någonting synnerligen märkligt, om jag inte missuppfattade Ewa Larssons inlägg från talarstolen helt och hållet. Det kan då vara intressant att veta vilka nya fakta som har kommit fram sedan utskottet justerade betänkandet som gör att hon nu ändrat uppfattning. Herr talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till utskottets hemställan, vilket för övrigt motionären själv ställt sig bakom. Jag tycker också att det är naturligt att göra det av flera skäl, kanske framför allt av det skäl som Ulf Kero möjligen något blygsamt nämnde, nämligen att han själv nu är utredare vad gäller Europarådets konvention om regionala språk och minoritetsspråk. Vad som är viktigt att säga är att uppdraget är - jag har direktiven här framför mig - att kommittén skall utreda frågan om och i så fall på vilket sätt som Sverige bör ansluta sig till hela eller delar av Europarådets konvention om regionala språk och minoritetsspråk. Som en ytterligare garanti står det i direktiven: Finner kommittén att Sverige inte kan eller bör ratificera konventionen skall kommittén redovisa hur konventionens innehåll och syfte ändå kan läggas till grund för arbete med att stärka minoritetsspråkens ställning i Sverige. Viljeinriktningen från regeringens sida, som också varit utgångspunkten för utskottets behandling är helt klar, nämligen att samhället skapar förutsättningar för stärka tornedalsbefolkningens identitetskänsla. Ett uttryck för detta är att det redan i dag görs insatser från staten, kommuner och landsting för att stödja det tornedalska språket och kulturen. Det är som Ulf Kero sade just språket som kanske är det viktigaste uttrycket för identitetskänslan i dessa sammanhang. Herr talman! Med detta vill jag än en gång yrka bifall till utskottets, så när som på Charlotta L Bjälkebring, enhälliga hemställan i betänkandet.

Herr talman! Det betänkande som vi nu skall avgöra har sitt ursprung i kulturutskottets behandling av tre motioner från riksmötet 1994/95 som rör arkeologiska frågor. Här behandlas frågan om vem som skall ha ansvaret för de kostnader som uppstår när en utgrävning måste göras, ofta till följd av någon byggnation. Vid ett flertal tillfällen har motionärer i riksdagen tagit upp frågan om det rimliga i att den som t.ex. bygger också får ta kostnaderna för den arkeologiska utgrävningen och därefter också eventuella kostnader för att fynd skall tas omhand. Man framhåller i motionerna att investeringar ofta både försenas och fördyras av de krav som kulturminneslagen ställer på arkeologiska undersökningar. Hittills har riksdagen haft den principiella inställningen att det är rimligt att den som exploaterar ett område också får ta kostnaderna för eventuella arkeologiska utgrävningar. Ett enigt kulturutskott menar i betänkandet att det inte i dagsläget finns anledning att ändra på denna princip och föreslår alltså att riksdagen också i fortsättningen håller fast vid tanken på att den för vars skull en fornlämning måste avlägsnas också bör bekosta den arkeologiska undersökningen. Nu lär vi få tillbaka frågan om kostnadsansvaret till riksdagen, eftersom Riksantikvarieämbetet har utrett problematiken och denna utredning nu är föremål för behandling hos regeringen. Det är enligt kulturutskottets mening rimligt att vi avvaktar regeringens behandling och förslag innan vi tar ställning till en eventuell förändring av riksdagens inställning. En annan problematik som belyses i en av motionerna är den konflikt som kan uppstå när upphandling av arkeologiska tjänster skall göras. Oklarheten har sin grund i om det är kulturminneslagen eller lagen om offentlig upphandling som skall gälla. Detta har betydelse för vem som skall får utföra de arkeologiska undersökningarna, dvs. om dessa skall vara en ren myndighetsuppgift eller om de skall kunna läggas ut på privata arkeologifirmor. I praktiken fungerar det i dag på det sättet att en del arkeologisk verksamhet i landet utförs av privata firmor. Men som motionärerna mycket riktigt pekar på finns en oklarhet kring hur de båda lagarna berör varandra och hur man skall se på ett upphandlingsförfarande. Nu menar motionärerna att riksdagen borde ge regeringen i uppdrag att klarlägga problematiken. Kulturutskottet delar grunduppfattningen hos motionärerna att oklarheterna naturligtvis bör undanröjas. Däremot anser utskottet inte att riksdagen skall ge regeringen det uppdraget, då det redan finns en informell arbetsgrupp hos Kulturdepartementet som arbetar med frågeställningen. Även om kulturutskottet i detta betänkande är helt enigt vill jag inte sticka under stol med att den underliggande frågan i den senare motionen, nämligen att man i större utsträckning skall öppna för anbudsförfarande - eller privatisering, och man så vill - inte är okontroversiell. Är det något område där man kan ha anledning att vara försiktig med en upphandling som skall vara objektiv, affärsmässig och som skall ske med utnyttjande av befintlig konkurrens är det när det gäller de frågor som rör vår egen historia och vårt gemensamma kulturarv. Här vill i varje fall jag understryka vikten av att man mycket noga beaktar kvalitetskraven som vi har rätt att ställa på arkeologiska uppdrag. Men den debatten får vi anledning att återkomma till i riksdagen vid ett senare tillfälle. Men detta, herr talman, vill jag yrka bifall till kulturutskottets betänkande nr 5.

Herr talman! Jag har inget annat yrkande än det Björn Kaaling framfört, nämligen bifall till hemställan i betänkandet. Avsikten med mitt inlägg är att fästa uppmärksamheten på några väsentligheter i min och Kaaling talade om. Den handlar om vad som händer när två lagar tycks innehålla till synes oförenliga föreskrifter. I det här aktuella fallet gäller det lagen om offentlig upphandling, LOU, respektive lagen om kulturminnen m.m., eller KML. Enligt Nämnden för offentlig upphandling, som fått kulturutskottets uppdrag att yttra sig över vår motion, innehåller LOU inte något undantag beträffande upphandling av arkeologiska tjänster. Detta finns också tydligt angivet i utskottsbetänkandet. Enligt huvudprincipen i LOU gäller att all upphandling skall vara objektiv, affärsmässig och ske med utnyttjande av befintlig konkurrens. NOU anser att det är lämpligt att det är länsstyrelsen som upphandlar tjänsten och som träffar avtal med leverantören. Länsstyrelsen har ansvar för att utredningen eller undersökningen blir utförd på ett sätt som är objektivt och vetenskapligt korrekt. Länsstyrelsen bör fastställa krav avseende kunskap, erfarenhet, metod, projektledning, dokumentation etc. Enligt min uppfattning kan detta förfarande mycket väl anses vara helt i kulturminneslagens anda. Vi har i Sverige en tradition som präglas av mycket hög myndighetsintegritet. Myndigheternas ställningstaganden grundas på tydliga hänvisningar till lagparagrafer eller författningstexter. Det är därför begripligt att länsstyrelserna, när de skall handlägga ärenden där två lagar vid en första anblick, tycks motsäga varandra, ibland reagerar reflexmässigt. En av lagarna känner man till sedan länge, den andra är ny och förhållandevis obekant. För säkerhets skull gör de som de alltid har gjort, eller som det står i betänkandet i ett citat från ett betänkande från 1994: "Utskottet framhöll bl.a. att de kulturmiljövårdande myndigheterna motsatt sig att anbud och upphandling tillämpades då de ansågs strida mot KML:s bevarandefilosofi." Man läser in argument för sin uppfattning i den ena av de två aktuella lagarna, utan att förvissa sig om att det inte strider mot den andra lagen. Problemet är bara att detta sätt att reagera är fel när det gäller att handla upp arkeologiska undersökningar. Och det har, som jag tidigare har sagt, Nämnden för offentlig upphandling slagit fast i sitt yttrande. Det är därför viktigt att de anvisningar som bidragit till oklarheten ändras. Ett steg på vägen har Riksantikvarieämbetet redan tagit när man i en skrivelse till länsstyrelserna den 9 oktober 1995 skriver: Enligt RAÄ:s mening är det därför många gånger lämpligt att länsstyrelserna alltefter omständigheterna i det enskilda ärendet förfrågar sig hos flera företag och organisationer som kan tänkas uppfylla kvalitetskraven. Det är min förhoppning att den informella arbetsgrupp som Björn Kaaling talade om och som tillsatts inom Kulturdepartementet snarast blir färdig med sitt arbete. Med hjälp av det tydliga yttrandet från Nämnden för offentlig upphandling borde det vara möjligt för arbetsgruppen att komma fram till ett tydligt ställningstagande. Det vore nyttigt för myndighetsförtroendet, och också för den arkeologiska undersökningsverksamhetens framtida utvecklingsmöjligheter. Det är min fasta övertygelse att detta även skall vara positivt inte bara för arkeologin utan även för kulturmiljövården och den historiska museiverksamheten i dess helhet. Herr talman! Jag instämmer i bifallsyrkandet.